Herr talman! Två frågor står i fokus, för det första problemet för glasindustrin och för det andra vad man generellt kan göra för att utveckla goda förutsättningar för regionen och näringslivet. Om man ser på glasindustrin kan man säga att den är en liten men lysande eller skimrande del av svensk industri vars sysselsättningseffekter är långt större än den egna branschen, t.ex. som turistattraktion, vilket har nämnts både i svaret och i tidigare anföranden. Glasriket är en av de tio största turistattraktionerna mätt i antalet besökare per år. Den är också en marknadsförare av svensk industri i övrigt. Genom årtionden har många svenska företag säkert använt svenskt glas och svensk formgivning som ett väldigt angeläget och viktigt instrument för att visa svenskt konsthantverks och svensk designs höga nivå. Det är alltid en arbetsfördelning mellan vad staten kan göra och vad näringen kan göra. Då är det ganska rimligt att det är näringen som har huvudansvaret. Det är den som måste finna en struktur, och de ägare som sitter i denna struktur måste självfallet ta sitt långsiktiga ansvar utifrån de värderingar som de har. Men det är klart att det innebär att det blir väsentligt större förutsättningar för att denna struktur skall kunna utvecklas på ett bra sätt och att ägarna är beredda att satsa långsiktigt om de känner att det generellt sätt förs en politik som gagnar den typen av långsiktighet. Satsningar på utbildning har nämnts både i svaret och av övriga debattörer. Det är viktigt att vi på olika sätt också kan få något utflöde av den intensiva formgivningsprocess som finns inom glasbruken och att den kan spilla över på annan typ av utbildning. Vid t.ex. högskolan i Växjö planeras det för designutbildning i koppling och närhet med andra företag. Det tycker jag är utomordentligt bra. Jag tror också att det är viktigt att man på alla sätt underlättar för glasindustrin med olika former av exportsatsningar. Man kan säga att staten, utifrån resonemanget att det är fråga om ett svenskt kulturarv, har betydande möjligheter via sina utrikesrepresentationer - inte bara de som sitter och äter med produkter därifrån. Men det finns också en utomordentligt stor möjlighet, kanske ännu större än i dag - på en del ställen görs det betydande insatser, det är jag medveten om - på de utrikes beskickningar som vi har. Riksdagens revisorer, där jag är vice ordförande, granskar för närvarande utrikesförvaltningen. Utan att föregripa resultatet av granskningen kan jag säga att det finns anledning att titta närmare på hur andra länder via sina beskickningar ännu mera kraftfullt marknadsför olika kommersiella produkter. En hel del görs, och det skall inte förringas. Men ytterligare insatser skulle kunna göras. I stället för att resonera om hur litet gåvor, antalet gåvor eller hur små gåvor som skall ges kunde riksdagen göra en insats. Det är ju saligare att giva än att taga. Jag pläderar inte för att praktpjäser skall överlämnas när olika beskickningar är ute och reser. Men på något sätt skulle vi kanske göra en insats, inte bara pengamässigt utan också på ett sådant sätt att det blir ett visst symbolvärde om riksdagen på ett trevligt sätt visar att det är roligt att vara en glad givare och att det finns många vackra saker att ge. Det skapar också en speciell status. Där har staten möjligheter via riksdagen och, givetvis, via utrikes representationer. Avslutningsvis några ord om den generella politiken. Jag är helt övertygad om att det finns betydande möjligheter att göra satsningar ute i de olika regionerna via landshövdingeuppdrag. Men vi i våra landamären i sydost tycker nog att det borde kunna finnas utrymme för att ge oss en betydligt större andel av pengarna, som vi i söder tycker kanske litet väl mycket går åt norr.
Herr talman! Jag skall försöka svara på frågorna helt kort. Jag vill avvakta med att ta initiativ till att bjuda in ägarna till en diskussion tills jag själv har besökt glasriket. Det kommer jag, som sagt, att göra i augusti månad i samband att jag under ett par dagar besöker det området. En fråga att då diskutera med ägarna, ifall jag finner det nödvändigt, är frågan om nya företagskonstellationer mera generöst skall få gå in och ta över verksamheter som man själv vill avveckla. Så långt mitt svar på frågorna från Lennart Beijer. Till Ann-Marie Fagerström vill jag säga följande. Rätt mycket av de statliga pengarna används faktiskt till att stödja glasindustrin. Vid ett par olika tillfällen under min tid som minister har vi gått till riksdagen med förslag om ökade anslag när det gäller turism och marknadsföring av Sverige. Detta område får en väldigt stor del av marknadsföringen av Sverige. Det är nämligen en näring som vi tror på och som har ett stort attraktionsvärde utanför vårt land. Däremot har jag inte själv grubblat över behovet av att göra en nationell handlingsplan för just denna bransch. Över huvud taget är väl den typ av branschprogram som vi en gång i tiden jobbade med något som jag inte är så våldsamt intresserad av. Jag ser naturligtvis att det finns ett behov av att satsa på olika industriella system, men de är betydligt bredare och större jämfört med en bransch som glasindustrin. Erfarenheterna av den typen av branschprogram är inte särskilt goda. Anders G Högmark talade egentligen om två saker. Dels handlade det om Utrikesdepartementet kan göra mera - alla kan säkert göra mera. Dels handlade det om att det regionala utvecklingskapitalet skall fördelas på ett sådant sätt att regionen i fråga får en större andel av Sveriges samlade utvecklingskapital. Jag tycker kanske inte att det är argument för att bygga fördelningen av det regionala utvecklingskapitalet på de problem som nu finns inom glasindustrin. Det behövs nog en något bredare karaktär än så. Jag vill understryka att staten gör rätt mycket på det här området dels genom det regionala utvecklingskapital som går till regionen, dels genom de utbildningsinsatser som görs - Utbildningsdepartementet har bidragit till den utbildning av glasblåsare som just nu äger rum i Nybro - och dels genom designutbildning och en satsning på design. Där har staten tagit ett stort ansvar. Slutligen handlar det också om våra kraftiga satsningar på turismen. Detta hindrar inte att det kan behövas ytterligare åtgärder från statens sida. Det är mitt skäl till att i augusti åka ned för att besöka området.
Herr talman! Det är väldigt bra att näringsministern tänker besöka glasindustrin på ort och ställe. Det är bästa sättet att få riktig information från alla olika håll. Jag kan instämma i det mesta som mina debattkamrater här har sagt. Möjligen ställer jag inte helt och hållet upp på resonemanget om att mera resurser går norrut jämfört med vad som går söderut i denna situation. Glasindustrin har drygt hundraåriga traditioner och är i dag hårt koncentrerad till Nybro-Växjö Vetlanda-regionen. Glasindustrin spelar en väldigt viktig roll - jag tror att Ann-Marie Fagerström var inne på det - både nationellt och globalt. Tänk på alla tillfällen då viktiga pjäser delas ut! Pjäser från just Orrefors, Kosta och Boda brukar vara mycket populära. I dag finns ca 1 500 anställda kvar i glasindustrin inom den här regionen. Glashantverket finns kvar i glasriket. I andra länder är det ofta så att man gått ifrån hantverket och fortsatt med maskinellt industriglas. Det är naturligtvis en styrka att ha kvar denna bit. Det tar väldigt lång tid att utbilda t.ex. glasblåsare och glasslipare. Man blir litet orolig. Medelåldern är hög i dag i och med att det varit fråga om få anställningar. I stället har det handlat om uppsägningar. Dessutom tar det lång tid att utbilda nya glasarbetare. Risken är uppenbar att kunskapen om glastillverkning försvinner, framför allt i nuvarande i glasriket. Det är ju minst sagt svårt att motivera ungdomar att utbilda sig för framtida glasarbete. Glasindustrin och träindustrin har sina problem. Träindustrin har efterfrågeproblem. Varvsindustrin har konkurrensproblem. Inom glasindustrin, som tillhör de traditionella viktiga svenska näringarna, är det uppenbart att det just nu är ägarfrågan som är det stora problemet. Jag tycker att näringsministern har gett oss ett svar och jag vill tacka för diskussionen. Jag förutsätter att departementet efter ministerns besök i augusti tar vissa initiativ för att lösa upp de knutar som just nu finns vad gäller glasindustrins framtid. Detta får inte ta för lång tid. Jag hoppas verkligen att man då åtminstone kan tillsätta en ny verkställande direktör för Orreforsgruppen som är beredd att ta tag i frågorna samtidigt. Oavsett detta tror jag att det är väldigt viktigt att departementet agerar i den här frågan. Tack!
Herr talman! Av svaret att döma är det av betydelse att den svenska glasnäringen överlever och ges möjlighet att utvecklas. Detta är av nationellt intresse. Jag vill på detta sätt än en gång framföra till näringsministern att det är viktigt att fundera över statliga samordnade insatser och över en handlingsplan för denna näring. Precis som Lennart Beijer vill också jag tacka näringsministern för hans svar. Jag utgår från att det är ett löfte om att verka för en framtid för glasriket. Därför räknar jag med att jag kan åka hem och presentera detta för berörda. Samtidigt hälsar jag näringsministern välkommen till Småland och glasriket.
Herr talman! Självfallet är det av stort värde att näringsministern besöker trakten och får en ännu bättre bild av läget där. Att det är värdefullt kan alla vara ense om. Det är självfallet också av central betydelse - det gäller praktiskt och det har även ett symbolvärde - att man snart får fram en ny vd. Det ger klara signaler både inåt och utåt, med tanke på den betydelse som koncernen har. Samtidigt är det viktigt att framhålla att vi gärna ser en mångfald, flera hyttor och bruk, och att den sämre sidan av brukskulturen - att man slår vakt om det man har och inte riktigt bejakar det nya - stävjas. Det har ju inte varit brukssamhällets goda sida att försöka låta bli att sluta sig. I stället handlar det om att försöka uppmuntra och stimulera både avknoppare och nyetablerare. På det sättet skapas en större konstnärlig mångfald, till gagn även för dem som kanske får viss konkurrens. Man kan föra ett långt resonemang om detta med norr och söder. Det är kanske ingen större hemlighet att alla anser sig få för litet pengar. Men det råder ingen tvekan om att den som gödslar klokt nu, när det skall hushållas med gödselmedel, givetvis gödslar där gödslingen gör största nyttan. I Småland finns det många potentiella nyetablerare och mycket klurighet, vilket inte heller är en nyhet. Dra nytta av detta! Sedan till en sak som har bäring på ett annat viktigt politikområde, nämligen tillgången till goda kommunikationer, tillgången till flyget. Delar av KOMKOM:s betänkande blir litet skrämmande läsning, där man till nöds kan säga flyg kan vara bra uppe i Norrland och utrikes men i övrigt har det inte någon större betydelse. Jag skulle vilja få en reaktion från näringsministern på detta. Vi får grupper från Köpenhamn, Japan och hela världen på några timmars besök på glasriket. Utan tillgång till nationellt flyg med kopplingar till Köpenhamn lär besökssiffrorna för de internationella turisterna mycket snabbt minska. Jag tycker att det skulle vara väldigt bra om näringsministern kunde markera just flygets stora betydelse i de här sammanhangen. Herr talman! Låt gärna tusen blommor blomma och låt glaset få en fortsatt chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Herr talman! Ola Karlsson har ställt tre frågor till mig under rubriken försvarsindustrins villkor. Den första gäller vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att främja försvarsindustriellt samarbete mellan svensk och övrig europeisk industri. I 1996 års försvarsbeslutsproposition anförde regeringen att ett kraftigt utökat och fördjupat internationellt samarbete mellan företag och mellan myndigheter är en förutsättning för att bevara svensk försvarsindustriell kompetens. Utan sådant samarbete riskerar tillgången på kvalificerad kompetens och materiel inom vissa områden att helt försvinna. För att internationellt samarbete skall kunna genomföras krävs dels att svensk industri och svenska myndigheter kan bidra med kvalificerade tekniska kunskaper, dels att gynnsamma förhållanden skapas. Därför måste myndigheterna lämna stöd så att samarbetet underlättas, t.ex. genom beställarsamverkan, utbildningsstöd eller en formell ram för samarbetet. Deltagande i internationella organisationer kan bidra till att förbättra samarbetsvillkoren för våra företag. Ett vidgat samarbete inom EU kan ge svenska företag och myndigheter större möjligheter att delta i det europeiska samarbetet. En viktig organisation inom försvarsmaterielområdet är WEAG, som är ett samarbetsorgan på försvarsmaterielområdet mellan 13 europeiska länder. Regeringen anförde i 1996 års försvarsbeslutsproposition att Sverige bör eftersträva att ingå i WEAG. Det sammansatta utrikes och försvarsutskottet gjorde samma bedömning. Regeringen bemyndigade den 5 juni Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets forskningsanstalt och Flygtekniska försöksanstalten att delta i samarbetet inom WEAG på de områden inom organisationens olika s.k. paneler som är av svenskt intresse. Regeringen har uppdragit åt Försvarsmakten att i samråd med Försvarets materielverk kartlägga vilka kommande materielbehov som kan täckas genom internationellt samarbete och med vilka länder. Redovisningen skall ske i anslutning till delårsrapporten. Regeringen har också givit Försvarets materielverk i uppdrag att noga pröva möjligheterna till internationellt samarbete med försvarsmyndigheter i andra länder vid alla större materielanskaffningar. Materielverket skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder verket har vidtagit för att öka andelen internationellt samarbete. Ola Karlssons andra fråga gällde vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att harmonisera regelverk för exporten och dess tillämpning med våra grannländer. Eftersom jag noterat att samma fråga ställts till statsrådet Leif Pagrotsky får jag hänvisa till dennes svar. Den tredje frågan gällde vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att export av försvarsmateriel skall få ett starkare stöd. I totalförsvarspropositionen har fastslagits att det är viktigt att regeringen på ett aktivt och strukturerat sätt stöttar försvarsindustrins exportansträngningar av större materielprojekt, förutsatt att dessa står i överensstämmelse med riktlinjerna för krigsmaterielexport. Detta är ett viktigt konstaterande, och det markerar betydelsen av export för att vi skall kunna upprätthålla och utveckla kompetensen i Sverige. Jag vill peka på två åtgärder för att stärka stödet till exporten. I syfte att förbättra samordningen i Regeringskansliet av försvarsindustrifrågor tillsattes i höstas en statssekreterargrupp under ledning av Närings och handelsdepartementet. Regeringens stöd till export av försvarsmateriel har varit en fråga som gruppen diskuterat. Detta har bl.a. resulterat i att en ny instruktion utfärdats för hur utlandsmyndigheterna skall arbeta med dessa frågor. Vidare har en särskild tjänst på hög nivå som samordnare för Regeringskansliets medverkan vid export av större system på försvarsmaterielområdet inrättats. Denna funktion skall utgöra ett stöd för företagen i deras marknadsföring och kunna tjäna som kontaktkanal med andra regeringar vad gäller stöd till exporten. Regeringen är fullt medveten om att olika former av officiellt stöd för exporten är oundgängligt om vi skall nå framgång och behålla och utveckla vår försvarsteknologiska kompetens.
Herr talman! Jag skall börja med att tacka för svaret. Försvarsindustrifrågor som rör försvarsmateriel är en ganska komplicerad materia. Det märkte jag inte minst när jag skulle framställa interpellationen. I grunden handlar det om svensk säkerhetspolitik, och då blir det en fråga för utrikesministern. Det berör också försvarets förmåga att avvärja ett angrepp, och då blir det en fråga för försvarsministern. Det handlar om tillämpningen av exportreglerna, och då blir det en fråga för utrikeshandelsministern. När det slutligen gäller industrins generella villkor och det politiska stödet för verksamheten, blir det en fråga för näringsministern. Det är ett av skälen till att frågan om exportregelverket dessvärre hamnade i utkastet till den här interpellationen. Det sägs ibland att allas ansvar leder till att det inte blir någons ansvar. Jag har ibland upplevt det som att försvarsindustrifrågorna ramlar mellan stolarna på departementen. Jag har ibland känt det som att de svåra frågorna alltid får hanteras av någon annan. Alla kan säga de vackra orden, men det är få av statsråden som vill dra konsekvenserna som också innefattar de besvärlig frågorna. Skälet till att vi har en svensk försvarsindustri är i grunden säkerheten för nationen. Andra länder har ibland bittert fått betala bristen på materiel och försvarsförmåga. Inte minst under andra världskriget lärde vi oss värdet av egen industri och svårigheterna att köpa utifrån. Dagens försvarspolitik och därmed säkerhetspolitik bygger i hög grad på den s.k. återtagningsförmågan, att vi har en period på oss att bygga upp försvarsresurserna. Då får vi i praktiken förlita oss på en inhemsk industri eller på dyrbara förråd. Trovärdigheten i svensk säkerhets och försvarspolitik bygger därmed i betydande delar på inhemsk försvarsindustri. Den svenska försvarsindustrin har en lång rad effekter förutom de sysselsättningspolitiska - den sysselsätter över 15 000 människor. Den är teknikdrivande och har lett till en lång rad spinn-off-effekter. I svaret är det väldigt mycket vackra ord. Vissa delar är bra, t.ex. när statsrådet talar om en särskild tjänst för samordning av exportfrågor, även om detta ju bara är en liten tummetott jämfört med våra konkurrenter. Jag tror att vi framöver måste se ganska mycket på samarbetet med utlandet. Jag har med mig ett klipp från Karlskoga-Kuriren där arméchefen Mertil Melin säger att Bofors framtid är utomlands. Han talar om vikten av samarbete med andra industrier som en förutsättning för att ha kvar en svensk försvarsindustri. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet: Vilka hinder ser Anders Sundström för en god utveckling av en svensk försvarsindustri, och vilka åtgärder är statsrådet beredd att i så fall vidta för att göra någonting åt detta? Jag tror att vi måste inse att det handlar om mer än vackra ord om samarbete och samverkan med andra. Vi måste också se över de praktiska villkoren, regelverk och mycket annat. Vilka hinder ser statsrådet, och vad skall i så fall göras åt det?
Herr talman! Ola Karlsson beskriver arbetsfördelningen mellan olika ministrar i regeringen på ett alldeles korrekt sätt. Den arbetsfördelningen innebär inte att det inte finns ett gemensamt ansvar för politikområdet. Då det gäller försvarsindustrins villkor har vi på en rad områden i bred politisk enighet kunnat ena oss om förändringar som jag tror är bra. Vi är nu mer öppna för ett samarbete på försvarsmaterielområdet i Europa. Jag tror att det är viktigt att vi kan åstadkomma ett sådant samarbete, och det klart att det för ett land som Sverige med en stor försvarsindustri ligger ett speciellt värde i att få i gång ett sådant. Att vi nu också deltar i WEAG, som är ett samarbetsorgan för försvarmateriel, tror jag stärker våra möjligheter. Regelverket är något som kommer att tas upp i en senare debatt i kväll mellan interpellanten och Leif Pagrotsky, så vi kan spara den frågan. Men det är inte så att Sveriges regelverk är en belastning i det här sammanhanget. Det är ofta så det beskrivs i debatten. Jag tror att det svenska regelverket många gånger är en tillgång. Att köpa av Sverige är på något sätt hedervärt, och det tror jag många stater sätter ett stort värde i att få göra. Jag känner ett stort ansvar för min arbetsuppgift att stödja svensk försvarsindustris exportansträngningar. Den organisation som vi har byggt upp kan låta liten, men det här är ju en rätt liten bransch med rätt få företag - eller branschen kanske inte är liten, men det är rätt få företag som verkar på denna internationella marknad. Vi har ett mycket nära samarbete med industrin för att stödja deras exportsatsningar. Jag har personligen deltagit i en rad besök ute i världen för att understödja exporten för svensk försvarsindustri.
Herr talman! Statsrådet talar om vikten av att få i gång internationellt samarbete, och jag är den förste att instämma i att vi behöver ett mycket starkt internationellt samarbete för att kunna ha en svensk försvarsindustri kvar. Jag tror att vi också måste ta konsekvenserna av detta och underlätta export mer än vad vi gör i dag. Statsrådet säger att den som köper av Sverige köper från en hedervärd försäljare. Men man kan ju fråga sig: Gäller inte detsamma om man köper försvarsmateriel från Finland eller Norge, som säljer till en lång rad andra länder? Skillnaden i tillämpningen av regelverket mellan Sverige och dessa länder innebär att Bofors och andra svenska industrier inte kan samarbeta om ett antal projekt. Bofors har inte kunnat sälja 57 mm fartygskanoner till norska, australiensiska och kanadensiska varv på grund av skillnaderna i hantering av regelverket. Statsrådet kan hävda att detta hör till en annan interpellationsdebatt, och i viss formell mening är det kanske korrekt. Men när vi pratar om möjligheterna att stödja exportansträngningar kan vi inte bortse från regelverket. I så fall blir det så att de besvärliga frågorna landar mellan stolarna. Statsrådet som svarar på den andra interpellationen senare i kväll kan då säga att han helt enkelt efterlever det regelverk som Anders Sundström och vi här i riksdagen har varit med om att fatta beslut om. De svåra och besvärliga frågorna ramlar på så vis mellan stolarna. Skall vi ha kvar en svensk försvarsindustri måste vi öppna möjligheterna för samverkan med europeisk och annan försvarsindustri, och då handlar det i mycket om exportregelverket. Jag skulle därför gärna vilja höra vad statsrådet gör i regeringen för att påverka detta. Man kan sedan som statsrådet hävda att detta är en ganska liten näring. Det rör sig inte om så många anställda eller så många företag. Men de spin-offeffekter som försvarsindustrin har gett bildar ändå en imponerande lista på mycket spännande teknologi, som har gett upphov till industrier och företag i världsklass. Det är mobiltelefoni, som har sitt ursprung i försvarsteknik. Vi har tandimplantat i titan. Det är läkemedelssubstanser, det är krockkuddeteknik, det är säkerhetssystem för flygplatser och mycket annat. Detta har sin grund i att vi har haft en högteknologisk och mycket kompetent försvarsindustri.

I det sammanhanget skulle jag vilja ha litet mer kött på benen från statsrådet.
Herr talman! Så långt har försvarsindustrin ännu inte kommit att också operasångarna har utvecklats där, men tekniken må så vara. Några synpunkter bara: Försvarsindustrin får ett omfattande stöd från svenska nationen. Det gäller bl.a. forskning och utveckling, där vi ju genom vår försvarspolitik satsar väldigt stora resurser på att stödja svensk försvarsindustri, eftersom vi behöver en egen industri. Inom den här näringen får man ett långt mer omfattande stöd än vad man får i nästan någon annan näring i Sverige. Det gäller också marknadsföringen av svensk försvarsindustri utomlands, där staten är djupt involverad, dels med personliga resurser, dels i form av olika typer av krediter. Staten har alltså här, i förhållande till stödet till andra branscher, ett ovanligt stort engagemang. Det här är i och för sig en speciell bransch, där vi konkurrerar med andra länder som också har en omfattande uppbackning av sin försvarsindustri. Men det är inte så att den här industrin i Sverige behandlas som någon liten sidoindustri. Även om den inte är stor är den betydelsefull just av de skäl som Ola Karlsson så förtjänstfullt anför, nämligen att här finns mycket av den högteknologiska verksamhet som sedan får enormt stora effekter för den civila produktionen. Ola Karlsson har också helt rätt i att den fråga han ställer "i viss formell mening" skall ställas till Leif Pagrotsky. Ola Karlsson har ju möjlighet att senare i kväll delta i den debatten, och jag menar därför att frågan om exportreglerna inte bara i viss formell mening utan i fullt formell mening skall diskuteras mellan Karlsson och Pagrotsky senare i kväll.
Herr talman! Jag tror att det sista är mycket symtomatiskt för de här frågornas hantering i regeringen. Man hänvisar till den som har det formella ansvaret för en viss del, och då blir det - så har jag uppfattat det - ingen som tar ett helthetsgrepp över frågorna. De säkerhetspolitiskt ansvariga hänvisar till att de på Arbetsmarknadsdepartementet eller på andra ställen får sopa upp resterna om det skulle bli litet besvärligt, som det blev i Arboga, och också på näringssidan säger att man att frågan formellt sett hamnar någon annanstans. Jag tror att vi skulle behöva en samlad politik på det här området. Försvarsmateriel är nämligen politiska varor. Det är varor som normalt har regeringar som köpare, och det är ett mycket stort inslag av försvarsmakt över det hela. Det är också politiker som beslutar om varorna skall få säljas. Detta är alltså politiska varor. Jag är ändå väldigt glad över att Anders Sundström konstaterar att vi behöver en egen försvarsindustri. Det hälsar jag med glädje. Samtidigt beklagar jag att han inte vill fullfölja vad detta konstaterande borde innebära, nämligen ett starkare stöd för export och bättre möjligheter till samverkan med annan europeisk industri. Jag tycker själv att det vore väldigt tråkigt att behöva åka hem till Karlskoga och konstatera att den egna starka försvarsindustrin dör sotdöden därför att möjligheterna till samverkan inte öppnas såsom de borde.

Herr talman! Erling Bager har frågat statsministern om regeringen avser att ta något initiativ för att även den svenska västkusten och Nordsjöregionen kan få en rimligare del av det regionalpolitiska stödet från EU och svenska staten. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. En grundläggande princip för regionalpolitiken i Sverige är koncentration av insatserna till de områden som har de största regionalpolitiska problemen. Den fördelning som görs av medel från EU bör stämma överens med dessa nationella prioriteringar. Det är vidare regeringens uppfattning att koncentration av insatserna till de mest drabbade områdena bör gälla som ett övergripande kriterium även för Det är viktigt att både nationell och europeisk regionalpolitik omfattas av samma grundläggande principer för att vi gemensamt skall kunna sträva mot samma mål. Östersjösamarbetet är en prioriterad uppgift för regeringen. Här har också EU en viktig roll att spela. Östersjön är och har för svenskt vidkommande alltid varit av stort geopolitiskt intresse. En fredlig Östersjöregion, präglad av fördjupade kontakter mellan näringsliv och offentliga institutioner, är bra för Sverige. Genom gemensamma projekt inom en rad olika områden stimuleras utvecklingen i regionen. Därigenom kan vi vara med och bidra till att stödja utvecklingen i de länder på andra sidan Östersjön som i dag brottas med betydande problem i form av stora sociala klyftor, rovdrift på miljö, svaga demokratiska institutioner m.m. Det är därför av stor betydelse och helt i linje med regeringens bedömningar att Östersjöregionen ges särskild prioritet när det gäller insatser inom ramen för EU:s strukturfonder. De fem länen i västra Sverige, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Skaraborgs län, Värmlands län och Älvsborgs län, ges möjlighet att delta i samarbetet kring Östersjön, bl.a. inom ramen för Interreg II c. Dessutom ges dessa län möjlighet att på samma sätt delta i Nordsjösamarbetet. Därmed får västra Sverige möjlighet att tillsammans med regioner i såväl Östersjöregionen som i Nordsjöregionen fördjupa samarbetet inom ett antal områden. Jag kan därför konstatera att den fördelning som regeringen, med utgångspunkt från nationella prioriteringar, gjort vad gäller strukturfondsmedel till Nordsjöregionen och den svenska västkusten är rimlig och att regeringen därmed inte avser att företa några förändringar i existerande medelsfördelning.
Herr talman! Jag tackar näringsminister Anders Sundström för svaret, som jag självfallet inte är nöjd med. Den oro som finns i Västsverige lugnas nog inte av det här svaret. Allra först vill jag påpeka att jag ställde interpellationen till statsminister Göran Persson. Jag har i sig ingenting emot att debattera med näringsministern, men denna interpellation tar samfällt upp regeringens syn på den svenska västkusten, Nordsjöregionen, och om det i dag sker en rimlig balans från EU och den svenska staten. Denna interpellation borde statsministern ha besvarat. Den svenska regeringen och inte minst statsministern engagerar sig djupt för Östersjöregionen. Engagemanget tar sig såväl politiska som ekonomiska uttryck. Det finns ingen anledning att kritisera dessa initiativ, men Östersjöengagemanget får inte innebära att andra landsdelar glöms bort. Jag har tagit upp några projekt i interpellationen. Det första som medlemskapet i EU innebär är att Sverige får del av EU:s strukturfonder, och att man kan söka EU-bidrag där medlemsländerna och EU kommissionen beslutar om programmens utformning. Ett projekt heter Interreg II. I det gjordes i första omgången en kraftfull satsning på Öresundsregionen, där 246 miljoner svenska kronor satsades. Det kan jämföras med den satsning som gjordes i norra Bohuslän som var på ca 96 miljoner kronor. Ett annat projekt är Interreg II c, där bl.a. Östersjön inklusive Nordsjöregionen ingår. Där har nu regeringen föreslagit att 48 miljoner svenska kronor skall tillfalla Östersjöprogrammet och 13 miljoner Nordsjöprogrammet. Med tanke på regeringens tidigare satsningar borde det här ha varit omvänt. stadsdelar i Europa. Göteborg försökte i ett tidigt skede att få komma med i programmet, men regeringen valde Malmö. Där har man fått nästan 43 miljoner svenska kronor. I höstas skulle medlemsländerna föreslå olika regioner som skulle ingå i program inom EU. Göteborgs kommun fick skrivelsen den 18 november. Överläggningar med regeringen skedde den 26 november. Sex regioner valdes ut, däribland Öresundsregionen. Herr talman! Det som kanske var mest anmärkningsvärt, utöver den korta anmälningstiden, var att Sveriges och Danmarks statsministrar skrev ett gemensamt brev till EU-kommissionen och vädjade om att Öresundsregionen skulle utses till områdespakt. Det är möjligt att regeringen och näringsministern tycker att Västsverige och Nordsjöregionen är en gynnad region. Vi tycker att det hela tiden pågår projekt som lappar över varandra, som i det här fallet då det utöver Östersjön gäller Öresundsregionen. Man kan också peka på att det var först efter kraftfulla protester från Västsverige som man fick med i programmet att även Nordsjöregionen skulle få räknas in i Östersjöregionen. Men det förefaller bara vara till namnet. I program och dylikt finns det inte med.

Herr talman! Jag börjar med att svara Inger René. Jag har uppfattningen att vi behöver fler utbildningsplatser. Vi behöver fler utbildningsplatser i Västsverige, runt Göteborg men också i de mindre högskoleorterna på västkusten. Det är också regeringens ambition att åstadkomma fler utbildningsplatser i högskolesystemet. Det är litet svårt att följa Erling Bagers resonemang. Bager uppfattar Öresundsregionen som överkompenserad, om jag lyssnar på vad han säger. Vi skall komma ihåg att Skåne inte får något nationellt regionalpolitiskt stöd. Skåneregionen, Öresundsregionen får inte heller något stöd från strukturfonderna. Däremot finns ett Interregprogram som rör Öresundsområdet. Men det innebär också förpliktelser mot de svagare, fattigare länderna på andra sidan Östersjön. Det är viktigt att komma ihåg. Västsverige och Nordsjöregionen, som enligt definitionen också omfattar Värmlands län och delar av Norge, får stöd inom ramen för flera målområden inom strukturfondssystemet. Det är inte därför att det skall vara rättvist. Det är inte något resonemang om att pengarna skall fördelas lika efter t.ex. befolkningsstorlek som ligger bakom. Det finns helt enkelt särskilda skäl för att göra insatser i norra Bohuslän, Fyrstadsområdet, Värmland och norra Älvsborg för att ta några exempel. Jämförelsen med Öresundsregionen haltar. Skåne är ett landskap som får litet av nationella medel. Skåne tillhör inte något målområde. Det är viktigt att komma ihåg att Östersjöregionen avser hela Sverige när man pratar om interregionalt samarbete. Också västkusten får räknas in i Östersjöregionen. Stora delar av Sverige deltar i Östersjösamarbetet. Fördelningen av resurser har gjorts utifrån två kriterier. För det första utgår fördelningen ifrån strukturfondsresonemanget. Det gäller det Sverige beslutar om, nämligen de mest utsatta regionerna. För det andra handlar det om de interregionala projekten, som kommissionen hanterar, där det görs andra politiska överväganden. Det viktigaste politiska övervägandet är att binda ihop Östersjöområdet och stödja andra länder runt Östersjön. Låt mig ta ett exempel från mitt hemlän Norrbotten, som jag kan väl. Där finns ett stort interregionalt projekt, i Barentsregionen. Det är inte någon våldsam fördel för Norrbotten att tillhöra det projektet. Norrbotten har inte fått några extra nationella stödmedel utan får sätta av en del pengar av sitt nationella stödanslag för att stödja utvecklingen i norra Ryssland. Det är viktigt att komma ihåg att de interregionala projekten tär på det nationella regionala utvecklingskapitalet för att man skall stödja Sveriges omgivning.
Herr talman! Det är riktigt att Nordsjöregionen till slut fick räknas in i Östersjöregionen, efter kraftfulla protester inte minst från västkusten och näringsministerns egna partikamrater i Göteborg. De pekade på det orimliga i att västkusten och Nordsjöregionen hamnade utanför. Jag skulle kunna åskådliggöra det med ett tidningsklipp från Göteborgs-Posten. Där pekas på hur Västsverige hamnade i skuggan och Nordsjöregionen kom i bakvattnet, både när det gäller statens sätt att arbeta och EU:s utformning av stödet i samarbete med den svenska regeringen. I slutet på februari kunde vi läsa att det slagits fast att västkusten skulle få tillhöra Östersjöregionen. Det förefaller dock bara vara till namnet. När man studerar stödåtgärder som berör hamnar, städer, miljön osv. förefaller Västsverige vara en vit fläck på kartan. Jag har i min interpellation pekat på olika projekt utöver miljarden till Östersjöregionen. Interreg II innebär pengar till Östersjöregionen, något till Nordsjöregionen. Urban är också ett EU-projekt som innebär att Malmöregionen får 43 miljoner kronor. Allt detta är projekt som innebär kraftfulla stöd till Öresundsregionen. Vi i Västsverige känner en oro över att vi halkar efter. Vi får rapporter om att Västsverige missgynnas när det gäller vägprojekt. E 6 går upp till Norge, och där går i princip hela Norges export och import med långtradare. Som näringsministern säkert känner till är denna enkla landsväg i norra Bohuslän mycket olycksdrabbad. Vi funderar ibland på varför det synes som om Mälardalen och andra regioner har fått ett starkare stöd historiskt, under lång tid. E 6 går genom Norge och ända ned till Lissabon. Det är egentligen bara i norra Bohuslän som den inte håller motorvägsstandard. Vi tycker att Västsverige som region släpar efter. Jag kan peka på nedläggningar av regementen: I 17 i Säve hotas ständigt av indragning, trots att vi i de västra vattnen och Nordsjöregionen har den mest omfattande sjöfarten utanför den svenska kusten. Vi har få statliga myndigheter i Västsverige. Vi har inte minst känt av att varvsindustrin fasades ut och 15 000 arbeten försvann. Allt detta fick regionen bära. Vi tycker att det finns en obalans. Det är ingen rimlig bedömning som ligger bakom det stöd som delas ut.

Herr talman! Interpellationsdebatten är på väg att flyta ut i en ganska stor och omfattande debatt. Det skulle handla om de interregionala resurserna i EU sammanhang - om strukturfonderna. Jag vill gå tillbaks till dem först och säga till Erling Bager att jag tycker att det är en ganska vettig prioritering av de interregionala projekten. Det är faktiskt EU kommissionen som gör den prioriteringen - inte Sverige. 91 % av strukturfondspengarna hanteras mot de olika målområdena. Dem har vi lagt i de hårdast utsatta regionerna. I Västsverige är det Dalsland, Värmland, en del av Bohuslän och fyrstadsområdet. I Skåne är det ingenting. De andra 9 % hanteras av kommissionen. De har velat satsa de pengarna i huvudsak på att stödja vårt närområde för att få en snabbare ekonomisk utveckling.

Jag har litet svårt att förstå just den känslan av orättvisa. Det förstår jag inte. Den andra frågan gäller utbildningsplatserna. Man kan använda statistik hur man vill. Man kan naturligtvis säga att det finns mycket färre utbildningsplatser i Sjuhäradsbygden än i Västernorrland. För att ta ett exempel från samma region kan jag säga att jag skulle kunna tänka mig att det i Ånge kommun i Västernorrland finns betydligt färre utbildningsplatser än i Sjuhäradsbygden. Man måste komma ihåg att man jämför olika storheter i geografin. Det är avståndet till högskolan som har betydelse.
Herr talman! Jag började med att säga att det inte finns någon anledning att kritisera initiativen till Östersjöengagemanget och att regeringen har satsat en miljard där borta för att länderna på andra sidan Östersjön skall kunna komma in i hjälpprogram. Men detta får inte innebära att även andra program i stor utsträckning går Västsverige förbi. Det var därför som jag ville att regeringen skulle ange om man vill ta något initiativ. Jag vill också säga att reglerna för EU:s strukturfonder ändå innebär att det är medlemsländerna i samarbete med EU-kommissionen som beslutar om programmens utformning och de regionala satsningarna. Den svenska regeringen framför vilka prioriteringar den gör. Det är det som jag pekar på i interpellationen. Väldigt mycket stöd hamnar, bortsett från i Jag pekar på flera program som ger ett kraftfullt stöd till denna region. Vi tycker att Västsverige i övrigt borde uppmärksammas mer från regeringens sida. Jag har pekat på hur slarvigt sent Göteborgs kommun fick skrivelsen om stödet hösten 1996. Man fick några dagars varsel. Regeringen valde sedan att även med det programmet stödja Öresundsregionen. Jag tycker att regeringen sviker Nordsjöregionen och

Herr talman! Erling Bager har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att vidta beträffande reglering av nätavgifter. Jag vill inledningsvis framhålla att den nuvarande ellagstiftningen innehåller en omfattande reglering av nätavgifterna. Regleringen syftar till att säkerställa att nätverksamheten bedrivs effektivt och rationellt och att nätföretagens monopolställning inte missbrukas. Enligt ellagen skall nättariffer vara skäliga och utformade på sakliga grunder. Ellagen tillåter exempelvis inte att sänkta elpriser kompenseras med höjningar av nättariffen så som befarats i interpellationen. Skäligheten i nättariffer och övriga villkor för nättjänster som ett nätföretag tillämpar kan prövas av nätmyndigheten. Regeringen följer noga utvecklingen på elmarknaden för att snabbt kunna ingripa om regelverket inte fungerar som avsett. Min bedömning är att det för närvarande inte finns anledning för regeringen att ta några ytterligare initiativ beträffande regleringen av nätavgifterna. Erling Bager tar också upp skillnaderna i nättariffer mellan olika nätområden. Dessa skillnader hänger samman med att förutsättningarna för nätverksamhet varierar. En skiljelinje går exempelvis mellan glesbygds och tätortsnät. Det är ett viktigt mål att jämna ut tarifferna mellan tätorts och glesbygdskunder. Därför är det exempelvis inte tillåtet att ha olika tariffer i tätort och omgivande landsbygd inom samma nätområde. Det har också införts en möjlighet att tillämpa samma tariffer i nätområden som ligger nära varandra och som har samma ägare. Det är angeläget att man så långt som möjligt får bort skillnaderna i nättarifferna. Det kan därför finnas skäl att ytterligare underlätta tariffutjämningen. En möjlighet kan vara att tillåta utjämning mellan ett visst företags nätområden även när de inte gränsar till varandra. Dessa frågor övervägs för närvarande vid nätmyndigheten. Jag vill också kommentera vad som sägs i interpellationen om timregistrerande mätutrustning. Erling Bager har fel när han påstår att priset för sådan utrustning i framtiden kommer att uppgå till minst 2 500 1997, inget annat. Nivån på takpriset är en avvägning mellan olika intressen. Mätutrustningen skall betala sig inom rimlig tid för elanvändaren. Nätägaren skall ha intresse av att göra effektivare upphandlingar. Övriga elabonnenter skall inte subventionera dem som väljer att byta elleverantör. Jag tror att vi ganska snart kommer att se en utveckling som innebär att abonnenter kan få sina mätare till ett pris som är avsevärt lägre än takpriset. Det finns intressanta paralleller i prisutvecklingen på persondatorer och mobiltelefoner. Mätutrustningen har vid sidan om elmätningen många intressanta användningsmöjligheter, vilket gör att det finns starka drivkrafter i utvecklingen. Det är möjligt att utrustningen om några år kommer att vara så billig eller tillhandahållas på så förmånliga villkor att det i ellagen angivna takpriset kan sänkas kraftigt eller helt tas bort.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Det är bra att billigare mätarutrustning kommer fram och att ett takpris skall gälla för mätarna. Jag hade hoppats att man hade kommit ännu längre och, likt i Norge, bestämt sig för ett system med schablonmätning. En mätare kostar inte mer än några hundralappar där. Man har kommit längre. Men avregleringen av elmarknaden i Norge genomfördes också innan den genomfördes i Sverige. Många hushåll i landet såg fram emot att elmarknaden skulle avregleras. Därigenom skulle de fritt kunna välja vilket företag som skulle leverera el till det egna hushållet. Stora förhoppningar har funnits om att konkurrensen skulle innebära sänkta elkostnader. Men när man summerar detta efter något år finner man ju att det för många hushåll inte har blivit så här. Det finns också ett antal bolag som har höjt de fasta kostnaderna ganska kraftigt. Jag har tittat på några bolag. I Göteborgsregionen finns Göteborg Energi och Hem-El. Göteborg Energi har nu en fast kostnad på 635 kr. Hem-El har en kostnad för 16 ampere på Jag hade en interpellationsdebatt med den förre näringsministern för ett år sedan. Han lovade att agera kraftfullt för att se till att det skulle finnas en skälighet i prissättningen hos de olika elföretagen. Nätmyndigheten vid NUTEK skulle vara en nätpolis som skulle se till att det inte var oskäliga priser. Jag är rädd att ellagen är litet tandlös, att vissa bolag ändå ser till att ta ut så höga fasta kostnader att det inte lönar sig att byta elföretag. Därigenom uppstår inlåsningseffekter. Det innebär att det blir meningslöst att byta till ett annat bolag som har lägre elpriser om man ändå får fortsätta att betala den höga fasta kostnaden. Näringsministern borde känna en viss oro över att det fortfarande finns 7-8 bolag, tror jag, som ligger på så pass höga fasta kostnader. Jag tror att t.o.m. NUTEK och nätmyndigheten i ett pressmeddelande för några veckor sedan pekade på att priserna ligger högt. Det är oskäligt höga priser; Hem-El har ju fått upp nivåerna på den här delen. Näringsministern borde kanske överväga om regeringen på något sätt skall skärpa lagstiftningen. Meningen var ju ändå att hushållen också skulle kunna få glädje av att vi avreglerade elmarknaden. I Västsverige har Hem-El höjt sina fasta kostnader sedan förra året. Det är oroväckande. Jag vädjar till näringsminister Anders Sundström att visa lika mycket engagemang som sin företrädare; han lovade att noggrant följa det hela och se om regeringen skulle skärpa lagstiftningen.
Herr talman! Först och främst är jämförelsen med schablonmätning orättvis. Det är klart att en mätare som inte mäter hur mycket man förbrukar är billigare än en som gör det. I Sverige vill vi gärna ha en sådan här utveckling. Det finns många skäl till det. Genom vårt beslut i riksdagen kommer man att kraftigt kunna pressa priset på den här typen av mätare. Jag är övertygad om att dessa mätare snabbt kommer att gå ner i pris. Därmed får vi en bättre fungerande marknad på det här området. Vi får en mätare som kan mäta varje timme. Vi kan jobba med olika leverantörer av energi. Det blir faktiskt inte alls lika enkelt att åstadkomma en väl fungerande marknad med en schablonmätning. Det första jag vill säga är alltså att detta är en orättvis jämförelse. När det gäller nätmyndighetens uppträdande som nätpolis eller åklagare - eller vad vi nu vill kalla det - kan jag inte se att det finns något problem med lagstiftningen på det här området. Det här är precis som när konkurrenslagen infördes. Det tar ju en tid innan regelverket sätter sig. Och det utprövas i olika processer vad som är den korrekta prissättningen. Och då är det två avvägningar som man skall göra. Det handlar om elektricitet. Det är klart att den typen av infrastruktur skall underhållas och skötas. Den är ju inte ofarlig om den sköts på ett dåligt sätt. Det är alltså viktigt att dessa företag har en sådan lönsamhet att de kan sköta sin verksamhet. Det finns en säkerhetslagstiftning som vi måste följa. Å andra sidan får inte vinsterna vara oskäliga. Nätmyndigheten finns för att kontrollera detta. Jag upplever att nätmyndigheten agerar på detta område. Jag har ingen anledning att i dag rikta pekpinnar mot dess sätt att sköta sitt arbete. Jag har inte heller fått något förslag om en skärpt lagstiftning på det här området. Jag lyssnar naturligtvis på Erling Bager för att höra vilken typ av lagstiftningsförändringar han vill se. Men jag har inte fått något sådant här förslag.
Herr talman! Det finns några hundra anmälningar när det gäller höga elkostnader. Det är ju en indikation på att man ute i landet anser att priserna är ganska höga. 7-8 bolag har pekats ut i anmälningar. Det kanske framför allt är de som har så höga fasta kostnader. De är då så höga att de medför inlåsningseffekter. Det är fullständigt orimligt att försöka byta bolag, eftersom man får fortsätta att betala den fasta kostnaden så länge. Jag tror att man skulle kunna påskynda arbetet i lagstiftningen med att försöka räkna fram ett nyckeltal för nätkostnaderna. Vad jag förstår är fördelningen i dag, när man skall pröva skäligheten, mellan de fasta kostnaderna och själva tariffen - det som handlar om kilowatt - väldigt flytande. Man skulle kanske i lagstiftningen försöka få fram någon typ av nyckeltal för nätkostnaden som skulle kunna pressa den fasta kostnaden nedåt. Jag vet att schablonmätningsmetoden är annorlunda. Om jag minns rätt hade Norge först också timmätningsprincipen. Men man har gått över till schablonmätning. På Nya Zeeland har man gått ännu längre även när det gäller avregleringen av nätpriserna. Jag konstaterar att det med den lagstiftning som vi har i dag förekommer oskäligt höga fasta kostnader på en del håll i landet. Detta har inneburit att hushållen inte har kunnat få en skälig lättnad när det gäller prissättningen på el. Stora bolag har kunnat utnyttja avregleringen ganska väl, men på hushållssidan har man inte varit lika framgångsrik. Jörgen Andersson visade ett engagemang. Om man inte inom något år skulle ha kommit dithän som regeringen och vi från oppositionen eftersträvade borde lagstiftningen ses över. Ett år efter min förra interpellation finns det fortfarande 7-8 företag som ligger oskäligt högt i pris; jag har uppfattat att även NUTEK och nätmyndigheten i ett pressmeddelande har pekat på det. Då borde man kanske fundera över om man inte skall se över lagstiftningen.
Herr talman! Ibland tycker jag att man gnäller för gnällets skull. Jag kan börja med att ta upp de här mätarna. När jag började som näringsminister kostade de 8 000 kr. Nu kostar de ca 2 500 kr. Jag har inte varit näringsminister så himla länge. Med den här utvecklingen är de gratis om någon månad. De har alltså gått ned i pris väldigt snabbt. De är redan gratis för ett antal kunder, så detta har funkat. När det gäller frågan om hur vi skall åstadkomma mer effektiva monopol säger Erling Bager å ena sidan att vi behöver en kraftfullare reglering. Å andra sidan säger han att vi kanske behöver en avreglering. Jag hoppas inte att vi skall gå den väg som innebär en avreglering i den meningen att man minskar kraven på dessa monopol. Det här är ju monopol som måste kontrolleras noga. Det finns inget annat sätt. Möjligheterna att bygga dubbla elsystem är trots allt rätt begränsade. Det kommer inte att finnas underlag för det mer än i några mycket tätt befolkade områden.
Herr talman! Det är två delar som påverkar priserna. En är mätarutrustningen, och där har det som näringsministern säger skett en glädjande sänkning. Det som beslutades när vi antog näringsutskottets betänkande här i kammaren förra veckan, nämligen att ett takpris nu gäller för mätarna, är ett stort steg framåt. Jag hoppas att näringsministerns bedömning att priserna på mätare kraftfullt skall gå ned ytterligare stämmer. Då är det ett värdefullt framsteg som har skett. Det vill jag understryka. Men sedan har vi de fasta priserna som elbolagen tar ut och som ger inlåsningseffekter. På det området tycker jag att det finns mer att göra. Man kan från NUTEK:s sida se till att vara effektiv i prisövervakningsdelen, verkligen vara en nätpolis och pröva om det tas ut oskäliga priser, vilket jag hävdar att det görs på en del håll i landet. Sedan är det klart att även om det finns bolag som ligger på höga kostnader prövas ju områdeskoncessionsrätten då och då. Elbolagen har inte evig koncession i sina områden, utan denna prövas. Är det då bolag som ligger på höga kostnader får man väl, när man skall förlänga en koncession i ett område, pröva om inte något annat bolag kan gå in och ta över. Det tycker jag är viktigt om det gäller att verkligen kunna få ned även de fasta kostnaderna.

Herr talman! Henrik Järrel har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att på ett bättre sätt tillvarata de exportmöjligheter som många små och medelstora svenska företag i underleverantörsledet har med avseende på motköp som föranleds av t.ex. Det är som Henrik Järrel påpekar riktigt att Sverige de senaste åren har börjat ställa krav på motköp, industriell samverkan och andra former av kompensationsåtaganden vid större materielanskaffningar utomlands. I regeringens proposition inför försvarsbeslutets första etapp hösten 1995 behandlades därför denna fråga utförligt. Regeringen anförde då att krav på kompensationsåtaganden är en del av regeringens försvarspolitik och ett medel för att tillgodose Sveriges behov av industriell kompetens inom försvarsmaterielområdet. Åtaganden om motköp och andra kompensationsåtaganden skall därför riktas till den svenska försvarsindustrin. Det är vidare viktigt att all sådan verksamhet är kommersiellt hållbar och konkurrenskraftig. Regeringen gav i 1997 års regleringsbrev Försvarsmakten i uppdrag att redovisa ett förslag till inriktning för industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden utifrån de riktlinjer som riksdagen lade fast i försvarsbeslutets första etapp. Försvarsmaktens förslag inkom till regeringen den 2 maj i år, och frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet. Ett av förslagen är att Försvarets materielverk skall tillsätta och leda ett rådgivande organ för olika former av kompensationsåtaganden med representanter för Regeringskansliet, Försvarsmakten och Försvarets forskningsanstalt, men där även Flygtekniska försöksanstalten, NUTEK, Exportrådet och Försvarsindustriföreningen kan ingå. Frågan om motköp har bl.a. aktualiserats mot bakgrund av Försvarsmaktens köp av stridsvagnen Leopard. Det är enligt min mening angeläget att i den fortsatta hanteringen av denna fråga sträva efter att nå sådana lösningar att även de små och medelstora företagen, t.ex. i underleverantörsledet, ges möjlighet att tillvarata de affärsmöjligheter som svenska försvarsmaterielbeställningar utomlands skapar för att på så sätt ytterligare stärka den försvarsteknologiska basen.
Herr talman! Jag vill tacka näringsministern för det här svaret, som jag ändå tycker andas en i grunden positiv förståelse för att här krävs vissa exportfrämjande åtgärder från statens och samhällets sida. Sedan tycker jag kanske att svaret är något abrupt på slutet. Det lämnar en fråga litet obesvarad. Jag skall återkomma till det. Jag tycker kanske också att näringsministern har tagit litet väl hårt på den militärteknologiska sidan av den problematik jag tar upp i just den här interpellationen. Vi har ju här tidigare i kväll haft en interpellationsdebatt mellan näringsministern och Ola Karlsson som mera tog upp de försvarsmateriella frågorna. Den här interpellationen riktar sig mer mot den typ av underleverantörer inom t.ex. försvarsindustrin som har civila produkter, eller produkter med civila applikationer. Flera av dem är i det predikamentet att de inte själva har personella eller ekonomiska resurser för att marknadsföra sina produkter i den typ av i och för sig materiella motköpsaffärer som frågan berör. Det projekt jag hänger upp det här på, och som näringsministern också har berört, är just stridsvagnen Leopard 2. Den affären omsluter ungefär 6,2 eller 6,3 miljarder kronor, av vilka ungefär 2,3 miljarder utgörs av en förbindelse från den tyska huvudleverantören Krauss Maffei att tillsammans med sina underleverantörer hos svenska företag köpa civila produkter för ett värde som uppgår till ungefär 2,3 miljarder kronor. Den här motköpsaffären är tänkt att sträcka sig över en nioårsperiod. Det jag litet grand efterlyser i svaret från näringsministern är idéer och visioner om konkreta åtgärder av exportfrämjande verksamhet gentemot den här typen av företag i underleverantörsledet. Sedan efterlyser jag också en kommentar från näringsministern när det gäller den rapport från Riksrevisionsverket som kom för några veckor sedan. Man pekar där på hur resurser för exportfrämjande åtgärder - det rör sig om kanske 500 à 600 miljoner kronor sammantaget av skattemedel - satsas för att på olika sätt användas i exportfrämjande syfte. Hur ställer sig näringsministern till detta? I rapporten efterlyste man mera konkreta och samlade åtgärder från statens sida, gärna en projektorienterad, målmedveten satsning mot exportfrämjande projekt. Vad har näringsministern för synpunkter på den här utredningens resultat? Herr talman! Jag förstår att taletiden är slut, men jag ber att få återkomma.
Herr talman! Henrik Järrel ställde två frågor. För att börja med den första är jag inte helt övertygad om att vi skall bygga en särskild organisation för att stödja motköp av civila applikationer. All export från små och medelstora företag behöver ju stöd i någon form - i varje fall uppbackning, för att använda ett mer positivt ord - för att komma ut på marknaden. Frågan är då: Skall vi ha en särskild uppbackning för dem som säljer civila produkter därför att de gör det som ett resultat av ett avtal där staten köper militära produkter? Det känns inte så där riktigt övertygande. Den andra frågan däremot, den som jag har försökt svara positivt på, handlar om projektorganisation för att stödja militära applikationer kopplat till vårt försvarsbeslut om att se till att vår försvarsindustri blir mer internationell. Av det följer att Sverige skulle köpa försvarsmateriel i ett vidare perspektiv än vi gjort förut. Där ligger ett intresse i att stödja den omvandling som nu pågår i Sverige och i alla andra länder och se till att vår försvarsindustri överlever i den stora strukturomvandling som jag är övertygad om redan nu pågår och kommer att utvecklas allt snabbare. Vi kommer att se dramatiska förändringar av försvarsindustrins ägande och struktur i Europa under de närmaste åren, och då måste vi vara med. Jag tycker att jag har svarat positivt på Henrik Järrels interpellation. De synpunkter som han har framfört är väl värda att överväga.
Herr talman! Jag delar näringsministerns uppfattning att det inte skall tillskapas någon särskild organisation för detta. I den mån som man skall satsa på åtgärder i exportfrämjande syfte skall den i så fall vara av mera flexibel art. Därför undrar jag hur näringsministern ser på t.ex. Exportrådets roll, betydelse och funktion i det här sammanhanget.

Det är frågan. Precis som näringsministern säger förestår stora strukturomvandlingar inom europeisk försvarsindustri. Därför är det viktigt att Sverige kan medverka t.ex. inom WAG:s ram och också inom EU:s ram. EU har t.o.m. ett program, Konver, som är till för att stödja försvarsindustrins civila omvandling till civil produktion. Där skall naturligtvis också Sverige vara med. Mot slutet av sitt svar blir näringsministern litet kryptisk. Han säger: "Det är enligt min mening angeläget att i den fortsatta hanteringen av denna fråga sträva efter att nå sådana lösningar att även de små och medelstora företagen, t ex i underleverantörsledet, ges möjlighet att tillvarata de affärsmöjligheter som svenska försvarsmaterielbeställningar utomlands skapar för att på så sätt ytterligare stärka den försvarsteknologiska basen." Jag efterlyser litet mera konkreta visioner och synpunkter från försvarsministern om hur detta lättast och på bästa sätt kan främjas.

Det gäller att bevara sysselsättning, inte minst i glesbygd där en del av dessa företag med spetsteknologisk kompetens finns. Om exportförutsättningarna för dessa företag ökar på den civila sidan, då kan det kanske också skapas ny sysselsättning.
Herr talman! Först vill jag bara säga att det avslutande stycket i interpellationssvaret rymmer ett svar som ett statsråd lämnar när det inte fungerar riktigt bra. Då brukar man linda in det så där. Jag anser att det finns en del övrigt att önska när det gäller den småindustri som borde ha möjlighet att delta i motköpsaffären med Leopard. I den meningen är Henrik Järrels synpunkter korrekta. Det krävs mer av oss för att understödja småindustrin. Samtidigt måste småföretagen vara mer aktiva och ta till sig en sådan här affär som är mycket intressant för dem, vilket de inte har lyckats speciellt bra med. Vad kan vi då göra mera? Jo, en sak som vi gör för att understödja handeln är arrangerandet av Interprice-mässor som EU anordnar. En sådan mässa kommer att anordnas den 9-10 oktober i Örebro i höst. Den vänder sig då till försvarsindustrin och försvarsindustrins civila del. Sedan måste man naturligtvis använda den kompetens som finns i Exportrådet. Jag delar Henrik Järrels uppfattning att det går att använda Exportrådets kunskaper mycket mer för att stödja de små och medelstora företagen. Men dessa företag måste också själva - t.ex. i fallet Leopard - mera alert söka affärer på ett mer aktivt sätt.
Herr talman! Det är riktigt som näringsministern säger att mässan inom projektet Konver skall äga rum under beteckningen DECIDE, dvs. Diversification Européenne des Industries de Defence. Det är ett projekt som EU stöder just för att underlätta för försvarsindustrins gradvisa omställning till civil produktion. Eftersom mässan hålls i Örebro blir det svenskt värdskap, och det är ju bra att vi syns där. Jag delar näringsministerns uppfattning om att de små och medelstora företagen måste vara med och arbeta för att själva visa sig på styva linan för att få vara med i affärer. Men - och det framhöll jag också i interpellationen - flera av de företag som kanske skulle vilja expandera och exportera har inte möjligheter att bearbeta en marknad som de vill komma in på just därför att de inte har tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att klara ett sådant arbete. Det är därför som exportfrämjande åtgärder kan vara av godo och påkallade i de sammanhangen. Det rör sig om bra företag som vill expandera men som för närvarande inte har resurser för det. Slutligen vill jag med stor kraft understryka att det gäller för dessa företag att arbeta helt på kommersiella, hållbara och konkurrenskraftiga grunder. Näringsministern och jag är helt ense om vikten av att detta sker helt på kommersiella grunder, och det är också dessa företag helt inställda på, tror jag mig veta. Exportrådet har skickat ut kataloger osv., men sedan blir det inte mera.

Herr talman! Beatrice Ask har frågat mig - mot bakgrund av befarad stor kunskapsbrist i bl.a. matematik hos elever som nu i vår lämnar grundskolan - frågat mig på vilket sätt regeringen kommer att följa upp elevernas kunskaper i matematik och vilka åtgärder som planeras för att bättre tillgodose behovet av lärare med goda kunskaper i matematik i grundskolan. Beatrice Ask har vidare frågat vilka initiativ jag avser medverka till för att utveckla matematikundervisningen och ifall regeringen avser att i särskild ordning tillse att årets avgångselever med otillräckliga kunskaper i matematik får det stöd som krävs för studier i gymnasieskolan. Jag vill först säga att jag bedömer goda kunskaper i matematik som mycket viktigt. Att ha otillräckliga kunskaper i matematik är ett handikapp i sig för den enskilde eleven och utgör dessutom ett hinder för många vidareutbildningar där kunskaper i matematik är en förutsättning för ett gott studieresultat. Vi fick i höstas resultaten från TIMSS-undersökningen som visade att Sverige låg på en internationell medelnivå. I jämförelse med en liknande undersökning om elevers kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen, som gjordes 1980, har dock konstaterats att de svenska barnens prestationer är bättre nu, i synnerhet i matematik. När man värderar resultaten från TIMSS undersökningen skall man vara medveten om svårigheten att göra rättvisa jämförande studier. I TIMSS Resultatbilden visade då att svenska elever presterade mindre bra i algebra och geometri. En djupare analys gjord vid Umeå universitet visar, att om man jämför elever i olika länder som gått lika många år i skolan och dessutom jämför innehållet i läroböcker mellan länderna, blir resultatet bättre. Den nya timplanen för grundskolan medför en väsentligt ökad satsning på naturvetenskapliga ämnen. Även ämnet matematik fick utökad tid, dock enbart med ett fåtal timmar. Däremot syftar den nya kursplanen till ett bredare matematikämne med både generella och områdesspecifika mål. Större vikt läggs vid att utbildningen utvecklar elevernas problemlösningsförmåga och förmåga att se mening och sammanhang och att resonera sig fram till slutsatser. Samtidigt behålls de krav på vardagskunskaper i matematik som betonades starkt redan i den tidigare läroplanen, Lgr 80. Kraven i matematik har fått särskild tyngd eftersom betyg i matematik nu krävs för de olika nationella programmen i gymnasieskolan. De elever som våren 1997 lämnar grundskolan har läst matematik huvudsakligen efter Lgr 80. Det ingår i Skolverkets uppgifter att följa upp och utvärdera undervisningen i landet. Skolverket har senast i Bilden av skolan 1996 visat att matematik är det skolämne som elever i grundskolans femte år tycker är viktigast. De flesta har också god tilltro till sina kunskaper i matematik. Men kunskapstillväxten varierar. Avståndet mellan medelpresterande elever och de lägst presterande eleverna ökar för varje årskurs. Samtidigt har matematikämnet i dag delvis skilt innehåll för olika elevgrupper i grundskolans avslutande år. Jag har i Utvecklingsplanen redovisat att jag är oroad över de tecken som finns på att eleverna inte når upp till de nationella kunskapsmålen. Det gäller i synnerhet ett ämne som matematik. Regeringen har därför i den ekonomiska vårpropositionen anvisat särskilda medel till skolan. Dessa resurser avser huvudsakligen barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. Resurserna bör ge kommunerna bättre förutsättningar att göra insatser för de här aktuella eleverna, t.ex. fler speciallärare och/eller mindre klasser. Att följa upp och utvärdera matematikämnet är ett fortsatt prioriterat område för När det gäller tillgången på lärare med goda kunskaper i matematik är detta en fråga om grundutbildningens dimensionering. I budgetpropositionen 1997 ställde regeringen tydliga krav på att minst hälften av de examinerade lärarna skall ha en inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik. Beträffande lärares kunskaper i matematik, liksom i andra ämnen, är detta ett delat ansvar mellan stat och kommun. Lärarutbildningen måste ge goda grundläggande kunskaper. Grundutbildning för lärare är en fråga för den nyligen tillsatta lärarutbildningsutredningen att behandla. Kompetensutveckling av lärare efter grundutbildningen är ett ansvar för kommunen som arbetsgivare. Jag vill samtidigt erinra om den stora satsningen på fortbildning i matematik av klasslärare i grundskolan, som staten gjorde under flera år i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Undervisningen i skolan måste bedrivas på ett sådant sätt att eleverna känner att det är meningsfullt att lära sig nya saker, att de har inflytande över sitt arbete i skolan och att det är roligt att gå i skolan. Jag utesluter inte att särskilda utvecklingsprojekt, vid skola eller högskola, kan bidra till att utveckla matematikundervisningen. Men det är lärarna själva som utifrån sina kunskaper och sin lärarprofessionalism har de bästa förutsättningar att tillsammans med eleverna utveckla undervisningen och skapa en stimulerande undervisning, som i stor utsträckning bör utgå från elevernas egen vardag och verklighet. Matematiklärarna har också själva bedrivit mycket utvecklingsarbete, bl.a. genom matematikbiennaler och andra fortbildningskonferenser. Skolverket utarbetar för närvarande som första ämne kommentarmaterial i matematik till stöd för lärare i matematik. Kommentarerna handlar bl.a. om att förstå hur barn lär och tänker om matematik. Kommunerna har ansvaret för att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen. En likvärdig utbildning kräver att arbetet med att bedöma, värdera och förbättra kvaliteten i skolan stärks på alla nivåer. Den kvalitetsutveckling som måste komma till stånd är ett gemensamt ansvar för staten och kommunerna. Kommunernas och statens uppföljnings och utvärderingsarbete behöver effektiviseras och i högre grad än i dag inriktas mot att genomföra regelbundna bedömningar av skolverksamhetens kvalitet. Så som presenterats i Utvecklingsplanen nyligen kommer Skolverket att få ett tydligare ansvar att säkra kvalitet och likvärdighet i utbildningen. Detta kommer bl.a. att ske genom särskilda kvalitetsgranskningar utförda av statliga utbildningsinspektörer.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka skolministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är de signaler som kommer om elevernas brister när det gäller matematikkunskaper. Det ligger också nära till hands att tro att just brister i matematik är en bidragande orsak till att naturvetenskapliga och tekniska utbildningsvägar uppfattas som svåra och väljs av för få. Vi har på något sätt hamnat i en ond cirkel. Det är t.o.m. svårt att rekrytera lärarkandidater som vill läsa matematik och naturvetenskaplig inriktning i sin utbildning. När skolministern och jag diskuterade matematikfrågorna för drygt ett år sedan lovade statsrådet beredskap att noga följa utvecklingen och medverka i insatser för att kvaliteten på matematikkunskaperna skulle höjas. Då uttalade skolministern också oro för att ca 20 % av de som undervisade i matematik saknade utbildning i ämnet. Tyvärr är skolministerns svar i dag mer långt än innehållsrikt. Jag skulle t.ex. vilja veta hur det står till med lärarnas utbildning i matematik i dagsläget. Har läget förbättrats när det gäller rekrytering till lärarutbildningen och till aktuella tjänster? Vet vi att det går framåt med de här frågorna, eller tror vi bara? Att läget när det gäller elevernas studieresultat är allvarligt har vi kunskap om. Av Skolverkets senaste redovisning framgår att i förra årets avgångsklasser i grundskolan var det bara i allmän engelska som lika många elever hade det lägsta betyget som i matematik. Andelen elever med de då näst sämsta betyget, en tvåa, var absolut högst i ämnet matematik. Den var hela 26,3 %. Jag vet att de relativa betygen innebar att en viss procent skulle ges de lägre betygen. Lärarna använde dessbättre inte normalfördelningskurvan som bokstavstroende, utan det fanns en tydlig bedömning att det just i matematik var ovanligt många elever som var väldigt svaga. Som skolministern påpekar ökar klyftorna i matematik fortfarande, och jag har inte sett någonting än så länge som tyder på att förhållandena har ändrats. Med det här som bakgrund tycker jag inte att det är tillräckligt att, som statsrådet gör i svaret, hänvisa till vårpropositionen och fortbildningssatsningar under 80-talet och början av 90-talet. Det är inte heller rimligt att hänvisa till kommunernas ansvar. Verkligheten kräver ju insatser, för våra elever tycks ha onödigt svårt att räkna. Om det dessutom fanns någon redovisning av de medel som finns kvar för specialundervisning, skulle den med stor sannolikhet visa att huvuddelen av pengarna går till läs och skrivträning, inte till matematikstöd. Jag vill inte nödvändigtvis att pengarna skall tas från de läs och skrivsvaga. Men jag tror att många behöver stöd i matematik och att vi måste se till att elevernas matematikintresse i de lägre årskurserna inte ersätts av leda och dåligt självförtroende senare, för så är det i dag. Dessutom, och det är kanske det viktigaste, behövs det ju lärare med matematikutbildning. I det fallet är det ju regeringen och högskolorna som har ett ansvar. Vi måste helt enkelt göra något, så att det finns tillräckligt många kompetenta lärare som kan utveckla och förnya undervisningen. Om det fortfarande är så att var femte lärare som undervisar i matematik saknar utbildning i ämnet, är det ju litet svårt att hoppas och tro att de helt plötsligt skall poppa upp och utveckla den pedagogiska inriktningen av den där undervisningen som alla tycker är litet komplicerad. Därför undrar jag: Hur många lärare med matematikutbildning har vi i våra skolor i dag? Hur ser det ut med rekryteringen till lärarutbildningen med denna inriktning? Har det blivit bättre? Är vi nöjda? Är skolministern nöjd? Om inte skolministern är nöjd, vad tänker regeringen göra för att vi skall få någon förändring till stånd?
Fru talman! Det är en intressant diskussion. Jag är lika oroad som både skolministern och Beatrice Ask över klyftorna mellan eleverna. Men det pågår ju ett utvecklingsarbete i matematik. Vi är ju helt överens om att det huvudsakligen är en pedagogisk fråga. Men det pågår ju utvecklingsarbete på många håll i Sverige. Jag läste i dag en helt ny tidskrift, ett pedagogiskt magasin som tar upp matematiken. Vi har också tidigare kunnat läsa om det utvecklingsarbete som pågår, dvs. att man ser matematik och bild som en kreativ process där matten har mycket inslag av svenska och berättande. Då är min fråga till Ylva Johansson: Hur sprids dessa erfarenheter? Hur kan Ylva Johansson medverka till att goda exempel sprids över landet? Jag tror nämligen att i dag sitter var och en på sin ort och gör jättebra saker, men de gör dem där. T.ex. i Torsby var det inte länge sedan man testade eleverna och upptäckte att det fanns elever på högstadiet som inte hade klart för sig talområde noll till tio. Det är klart att det är ett vingligt bygge att sedan bygga vidare på. Men gör man detta bara i Värmland, eller finns det någon metod eller strategi för att också sprida bra metoder och pedagogiska landvinningar? Sedan verkar det ju, när man tittar ut över skolan och de många lärare som inte är kompetenta i matematik, som om det skulle vara en oerhörd brist på matematiker. Men det är det faktiskt inte. Det är bara ett och ett halvt år sedan jag var i Umeå på en konferens för kvinnliga matematiker. Det var 300 stycken som samlades i två dagar i Sverige. Så man kan ju undra varför matematiker inte tycker att det är viktigt att fungera som lärare i grundskola eller gymnasieskola.
Fru talman! Det är en mycket viktig fråga att vi skall ha goda kunskaper i matematik i vårt land och att vi skall ge våra ungdomar kunskaperna i skolan. Vi har problem i fler avseenden. De elever som i dag har dåliga kunskaper i matematik och som inte når upp till de krav som ställs i grundskolans kursplaner t.ex. riskerar allvarliga svårigheter framöver. För att stödja de eleverna, tror jag att den nya läroplanen, den nya kursplanen och det nya betygssystemet i sig är viktiga. Dessutom behövs det resurser för att eleverna skall kunna få det stöd om krävs. Det får de genom de extra anslag till kommunerna som regeringen har föreslagit i vårpropositionen och tilläggsbudgeten, som jag räknar med att riksdagen ställer sig bakom. Det handlar också om att utveckla metoderna och kunskaperna om hur man arbetar med elever med stora svårigheter i matematik. Det får man t.ex. genom att vi stöder utvecklingsprojekt inom matematikområdet och också genom bl.a. uppbyggnad av en nationell provbank, något som Skolverket håller på med. Vi får det också genom kommentarmaterial till matematikämnet. Det är det första ämne som Skolverket har prioriterat när det gäller kommentarmaterial. Men det handlar också som hur vi generellt sett skall höja nivån på kunskaperna i matematik. Där ligger vi på en internationellt genomsnittlig nivå. När vi tittar litet närmare på resultaten ser vi, vilket i och för sig är glädjande, att vi på de områden som Sverige har prioriterat i läroplaner och kursplaner ligger oerhört bra till i en internationell jämförelse. Det gäller statistik, problemlösning, mätningar och taluppfattning. De områden som generellt sett inte har varit lika väl prioriterade i svensk läroplan, och som också i allmänhet kommer senare i årskurserna i Sverige än i många jämförbara länder, t.ex. algebra och geometri - framför allt algebran ligger senare i Sverige än i många andra länder - har vi sämre resultat. Det är därför också intressant att se att när vi gör jämförelser mellan elever som har gått lika många år i skolan, blir de svenska resultaten väsentligt bättre än när vi jämför samma ålder. Det beror på att vi har en relativt sen skolstart i Sverige. Det är bilden när det gäller de generella kunskaperna. Margitta Edgren frågar vad regeringen gör för att sprida de många goda exempel på utvecklingsarbete som finns inom ämnet. Jag tror att det viktigaste är att stödja det arbete som redan är väl i gång, och som sker med stor entusiasm och på ett imponerande av matematiklärarna själva. Jag följer regelbundet diskussionen i tidningen Nämnaren. Den är en väldigt bra spridare av erfarenheter, idéer och tips när det gäller matematikundervisningen. Jag följer också sådant som skett i t.ex. i Pedagogiska magasinet. Det handlar också om det stöd som Skolverket kan ge genom t.ex. kommentarmaterial och genom att sprida exempel och om de erfarenheter som kan komma från den nationella provbank i matematik som håller på att byggas upp. Den bör rimligen kompletteras med kommentarer omkring detta. Man kan också säga att det arbete som sker med de nationella proven i matematik, och den uppföljning och de kommentarer som lärare ger till detta, i sig innebär en spridning av olika exempel och erfarenheter. När det gäller rekrytering av lärare, kan man inte vara nöjd så länge det inte är så att läraryrket är ett av de mer attraktiva yrkena, ett yrke som man gärna söker sig till. Där har vi ännu en bit kvar. Särskilt gäller det sådana ämnen där det finns en relativt god arbetsmarknad utanför skolan. Det gäller t.ex. matematik och naturvetenskap. Där behöver skolan ytterligare stärka sin status för att öka rekryteringen till lärarutbildningen. Det är inte bara en fråga för lärarutbildningen i sig. Det är lika mycket en fråga som handlar om den generella utvecklingen i skolan.
Fru talman! Det är väldigt många frågor man behöver diskutera när det gäller det här problemet, som jag tycker är väldigt stort. Det värsta när man studerar Skolverkets senaste rapporter, är att vi i dag beräknar att det kommer att saknas ungefär 2 000 matematikoch NO-lärare i grundskolan nästa år. Om prognoserna håller i sig blir det ännu värre 2003 och 2008. Skolverket har redovisat att det under perioden mellan 1993 och 1998 fanns ett examinationsbehov när det gäller matematik och NO-lärare på ca 3 400 lärare. Men man förväntade sig ett resultat på 1 300. Det gäller grundskolelärare. Därtill kommer ju då motsvarande problem på gymnasiet. Det är då jag blir bekymrad. Det spelar ingen roll om läroplanerna är bra och om vi har ett utvecklingsarbete hos matematiklärare. De som inte är matematiklärare, men ändå undervisar i ämnet, vågar sig väl knappt på att läsa de här tidskrifterna. Om man inte själv känner sig någorlunda säker i ämnet, vågar man inte heller utvecklas, för man kan inte. Därför måste vi få fram matematiklärare om vi skall lösa problemet. Jag håller med om att en väldigt viktig och akut sak är att jobba med de elever som nu tappar mark i matematiken och som successivt gör det under skoltiden. Då undrar man: Vad görs nu för dem som inte har fått något matematikbetyg i vår som skall in på gymnasiet? Försäkrar vi oss om att de får stöd under sommaren eller att de tas emot i gymnasiet med någon typ av insatser? Har vi något grepp om hur man har följt upp dem som i årskurs 8 i höstas fick ett betyg som inte var något betyg i matematik? Vet vi att man nu använder tre terminer för att se till att försöka rädda så mycket som möjligt? Det här är ju sådant som vi måste ta tag i. Jag tycker att skolministern som matematiklärare borde ta det här med Skolverkets kommentarmaterial till intäkt för att göra en riktig Eriksgata och åka runt på seminarier i landet och propagera för matematikens vikt och för det som man kan göra så att vi får en spridning på goda exempel. Det är möjligt - jag vet inte, för forskningen är ganska otillräcklig - att man behöver göra en del matematik redan i förskolan, där man leker sig fram till en förståelse av vad matematik är. Här finns väldigt litet gjort. Jag tror att vi måste lösa det här om vi skall ändra på problemet med bristen på naturvetare och tekniker i det längre perspektivet. Jag tror också att det är dags att se till att vi verkligen får en utvärdering av den specialundervisning i matematik som finns i t.ex. Värmland. Jag är inte säker på att våra pedagogiska forskare och andra verkligen har satt sig ned och gått igenom de erfarenheter man har, så att det här verkligen kan få en spridning, och så att det kan ske en kompetent utveckling på området. Det är dags nu. Vi kan inte ha de här bekymren. Jag tycker att det är en sorglig historia när man läser Skolverkets redovisningar. Det är inte nog med att det saknas tusentals lärare och att det kommer att bli värre och värre. Dessutom skrev Skolverket så sent som i november att det är en tydligt vikande tendens i fråga om antalet examinerade när det t.ex. gäller matematisk-naturvetenskapliga ämneslärarlinjen. Det går inte ens bra på högskolorna. Då kan vi inte, tycker jag, bara hänvisa till pengar som skall komma i regeringsförslaget till alla de uppdämda behov som finns i kommunerna och skolorna. Vi kan inte heller nöja oss med det som är gjort. Vi måste hjälpas åt och se till att vi drar i gång ett riktigt engagemang kring den här undervisningen så att vi verkligen får flyt. Jag tror att det kommer att behövas mycket fantasi och kreativitet för att se till att vi får fram de nödvändiga lärarna och att vi faktiskt tar till oss de erfarenheter och kunskaper som finns om hur matematikundervisningen kan bli bättre. Som det är nu kan vi faktiskt inte ha det.
Fru talman! Det är frestande att gå in på en debatt om saken, men vi är överens om att vi har en sen skolstart. Det tycker jag var intressant att Ylva Johanson sade. Men nu gäller det matematik. Vad man nu är överens om på många håll, är ju värdet av att integrera flera ämnen, att använda sig av ett mer gränsöverskridande arbetssätt. Eleverna lär sig matematik bättre om man t.ex. integrerar med svenska och bild och använder deras kreativitet. Då är min fråga till Ylva Johansson: Har vi en omodern läroplan i matematik? Är det så att den plan vi har inte understödjer ett förändrat arbetssätt, en förändrad pedagogik? Det finns flera avhandlingar som visar hur andra ämnen integrerade med matten också stöder denna. Är det så att vi t.ex. borde anamma något av det som man tydligen har jobbat ett tag med i Nya Zeeland? Där samarbetar man inom matten med flera ämnen, och där är det viktigaste att få i gång processen i sig. Man kan t.ex. arbeta med matte utifrån det här: "Svaret är tio, vad är frågan?" Det är ganska spännande att ge det problemet till elever. Då tror jag, och det säger de också i Nya Zeeland, att det svar man får mycket sällan är: "Två gånger fem." Eleverna hittar på alla möjliga kluriga frågor som passar till svaret tio. Hela den processen utvecklar matteämnet. Min fråga till Ylva Johansson är alltså: Kan man tänka sig att vi så att säga har fastnat i en kursplan, och att det är den som fortfarande styr så att inte matteämnet utvecklas fortare över landet?
Herr talman! Det är riktigt att det finns anledning att vara oroad på en hel del punkter när man tittar på de kunskaper som eleverna i dag har i matematik. Men när jag tittar på det arbete som pågår för att förändra situationen tycker jag inte att man kan tala om någon krissituation utan tvärtom vara ganska - inte nöjd, det skall vi inte vara utan vi skall fortsätta med detta arbete - till freds, eftersom det pågår ett mycket bra arbete. Om vi jämför med situationen för kanske tio år sedan har enormt mycket hänt. Det betyder att man kan vara ganska förhoppningsfull om att vi också kommer att få se bättre resultat i matematik. Ja, vi vet relativt väl vad som har hänt med dessa elever. Skolverkets undersökning visar att i princip i samtliga de skolor som man har undersökt har man utarbetat åtgärdsprogram för dessa elever, och man har satt in extra insatser på ett sätt som man inte gjorde när man hade det gamla betygsystemet. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Vi får väl se hur långt det räcker. Man har i alla fall tagit problemet på stort allvar. Det tyder alla tecken på ute på skolorna. Det är riktigt som Beatrice Ask säger att det är betydligt färre lärare än vad som var förväntat som examineras nu och som nu går ut från lärarutbildningen. Det beror på att man hade stora problem rekryteringen till lärarutbildningen för ett antal år sedan. I dag ser rekryteringen bättre ut, och vi har också utökat dimensioneringen och ställt högre krav på att lärare skall examineras just inom området matematik. Vi kan därför förvänta oss att det i framtiden kommer att se väsentligt bättre ut. Jag tycker därför inte att det finns någon stor anledning till oro i detta sammanhang. Vi har alltså inte någon krissituation när vi ser till det arbete som bedrivs. Men det finns däremot anledning att vara uppmärksam eftersom nuläget i fråga om kunskaperna inte är tillfredsställande. Beatrice Ask efterlyser också att jag skall ut och tala på olika seminarier om matematikämnets vikt. Jag kan försäkra Beatrice Ask att jag tror att jag har deltagit i samtliga matematikbiennaler och i ett antal matematikbiennetter. Jag har träffat Matematiklärarnas förening, jag följer regelbundet diskussioner inom matematikämnet, och jag har besökt matematiska institutioner. Jag tror att jag är en av de skolministrar som har ägnat mest tid åt just matematikämnet, kanske för att jag är särskilt intresserad av det. Det är möjligt att jag kan göra ännu mer personligen, men jag tycker faktiskt att jag har gjort en hel del hittills. Margitta Edgren frågade om vi har en omodern läroplan i matematik och hänvisar till uppgifter från Nya Zeeland och hur man där har formulerat provuppgifter. Den typ av provuppgifter som Margitta Edgren refererar till kan man också hitta i de nationella proven i matematik i Sverige. Jag menar att de nationella proven i matematik liksom våra kursplaner och de kommentarmaterial som man arbetar med är mycket moderna och har en väsentlig betydelse när det gäller förnyelsen av matematikämnet. Primgruppen i Stockholm som gör dessa prov tycker jag gör ett mycket bra arbete. Erfarenheterna som man har fått in från skolorna med den nya uppläggningen av de nationella proven visar på mycket bra recensioner från skolorna, och proven har just en problemlösande inriktning. Jag tycker att det är ett bra arbete som är på gång. Men det är riktigt att vi också måste se över kursplanerna. Och jag har i utvecklingsplanen aviserat att vi skall se över kursplanerna i kärnämnet matematik i gymnasieskolan just för att underlätta integration med karaktärsämnena. Jag gör det bl.a. mot bakgrund av att Skolverket i sina undersökningar har visat att det är just elever på program med yrkesämnen som tycker att de inte har fått lära sig tillräckligt med matematik och som tycker att kurserna inte i tillräcklig utsträckning har tagit i anspråk deras förmåga att lära, medan eleverna på t.ex. N-programmet är mycket mer nöjda med sin matematikundervisning. Säkert kan vi alltså förbättra matematikundervisningen i gymnasiet, framför allt när det gäller kärnämneskursen, och det motiverar en översyn av kursplanen.
Fru talman! Skolministern säger att hon är relativt till freds. Det kan man väl vara i viss utsträckning. Men problemet är ju att klyftorna i fråga om matematikkunskaper i grundskolan ökar. De som har svårigheter får ännu större svårigheter, och de andra drar ifrån. Skolverket redovisar att de svagpresterande eleverna tappar mark. Mot denna bakgrund hoppas jag att regeringen i en särskild utvärdering kommer att följa upp i vilken mån det nu kommer några extra pengar för stödundervisning i matematik ute i kommunerna, att det sätts litet press på detta så att man verkligen tar tag i detta, eftersom det ju behöver göras. Jag tror också att det är alldeles nödvändigt att försöka inspirera kanske inte bara de som går på matematikbiennaler och de som är matematiklärare. Det är ett mycket viktigt jobb. Jag är övertygad om att skolministern har gjort en hel del i detta avseende. Det har även tidigare ministrar gjort. Men min uppfattning i dag är närmast den att det är de som inte är intresserade av matematik i skolan som måste övertygas, bl.a. därför att det är många utan matematikutbildning som faktiskt undervisar inte minst de yngre barnen och barnen i grundskolan över huvud taget. Om inte de övertygas och inspireras till att göra ett bättre jobb än de i dag kan prestera, då kan vi inte lösa dessa bekymmer. Det kanske är för att de matematiklärare som finns har fått litet fart som gör att de drar ifrån med dem som verkligen är intresserade men att de inte når de andra. Det kanske är en bidragande orsak till att klyftorna ökar. Det tycker jag är något som gör att vi inte kan vara till freds. Jag hoppas också att skolministern, när jag nästa vår ställer en liknande interpellation - det kommer jag nämligen att göra - om matematikundervisningen och hur den utvecklas, kan redovisa en rad initiativ som regeringen har tagit för att driva på i detta arbete som jag tror är helt avgörande för att reda ut en del av de mycket stora bekymmer som vi har med naturvetenskaplig och teknisk kompetens.
Fru talman! Naturligtvis kan vi göra mer, och vi skall också göra mer. Det är också därför som regeringen har fattat beslut om att särskilt stödja det utvecklingsarbete som bedrivs t.ex. av Sveriges matematiklärarförening med särskilda insatser utöver det arbete som Skolverket redan bedriver. Det är naturligtvis ett nödvändigt arbete att fortsätta. Jag vill ändå göra en kommentar till det som Beatrice Ask sade om att klyftorna ökar. Det är riktigt att skillnaderna mellan kunskaper i skolan ökar över åren. Det gör de även i andra ämnen. Dock lär sig alla elever mer år för år i matematik. Och det är faktiskt inte alltid som man kan konstatera det i sådana undersökningar. Det är åtminstone ett glädjeämne. Men självklart är det helt oacceptabelt att klyftorna ökar. En annan intressant slutsats av de studier som har gjorts är att när man tittar på gymnasieskolan har det visat sig att också de elever som i den gamla gymnasieskolan inte hade någon matematikundervisning lärde sig väsentligt mer matematik under gymnasietiden, vilket visar på den vikt som vi bör lägga vid karaktärsämnenas och yrkesämnenas betydelse för matematikundervisningen. Oroande nog visar tidigare studier att särskilt flickor inte tycker att de har fått förbättra sina matematikkunskaper under gymnasietiden. Ändå ser vi i statistiken att flickor och pojkar presterar relativt lika i matematik. Det skulle kunna indikera att just flickorna inte får en ökad tilltro till sin förmåga i matematik, även om de kanske förbättrar sin förmåga. Det är också en viktig aspekt att ta till vara i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Fru talman! Ulf Melin har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta dels för att garantera alla landets gymnasieelever en likvärdig och rättvis betygsättning, dels för att tillämpningen av gymnasieskolans betygssystem förbättras och dels för att korrigera längden på de korta kurserna, främst kurser omfattande 30 gymnasiepoäng. De tre frågorna hänger samman och måste lösas tillsammans. Jag vill i sammanhanget påminna om att regeringen i skrivelse till riksdagen (skr. 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - Kvalitet och likvärdighet) har uttalat sin syn på vilka förändringar som är nödvändiga i gymnasieskolan och i vilken riktning de bör gå. Där berörs bl.a. de frågor och problem Ulf Melin tar upp och tänkbara lösningar för att komma till rätta med dem. Alla betygsystem har nackdelar. Det finns inget som är hundraprocentigt rättvist. Det nuvarande betygsystemet har flera fördelar framför det gamla. Bedömningen avser nu de kunskaper eleverna uppnår, relaterat till målen och betygskriterierna. Det gamla, femgradiga systemet gällde inte på samma sätt måluppfyllelsen, utan innebar snarare att elevernas resultat jämfördes sinsemellan. Det fanns bestämda regler för hur fördelningen på de olika betygsstegen skulle vara, utan tydlig koppling till målen för utbildningen. Det fanns säkert stora skillnader i betygsättning mellan lärare och mellan skolor även i det gamla relativa systemet, men nu blir detta problem synligt genom den diskussion som uppstår kring betygskriterierna. De lokala diskussionerna och den dialog som följer av lokala och nationella uppföljningar av betysättningen bör leda till en mer likartad bedömning av kunskaperna i de enskilda kurserna. Den processen understöds av Skolverket genom olika material som konkretiserar mål och kriterier, genom generell information via nyhetsbrev eller i andra former och medier som Skolverket använder. Men en del av problemen har att göra med kursernas omfattning och de nationella målformuleringarna. Jag är medveten om att de korta kurserna i både kärnoch karaktärsämnen kan leda till att undervisningen upplevs som splittrad. De kan också motverka att man tillämpar arbetssätt som läroplanen betonar och minskar möjligheterna för eleverna att vara med och lägga upp undervisningen. Lärarna får svårt att bilda sig en uppfattning om elevernas resultat, vilket påverkar betygsättningen negativt. Ambitionsnivån när det gäller kärnämnena skall vara hög, men programmens karaktär måste få ett tydligare genomslag i hela utbildningen, alltså inte enbart i yrkesämnen som ofta är fallet i dag. Samverkan mellan lärare i olika ämneskurser inom ett program är en nödvändig förutsättning för att utbildningen får den kvalitet som skall finnas tydligt uttryckt i programmålen. Det innebär i sin tur att undervisningen och utformningen av ämnena måste variera mellan programmen. Inom Regeringskansliet pågår en översyn av gymnasiereformen i linje med vad som redovisades i regeringens utvecklingsplan. Översynen syftar till att ge förslag på vilka förändringar och omarbetningar som krävs av de nationella programmens struktur och mål. Jag räknar också med att slutbetänkandet från den parlamentariska kommitté som följer gymnasieskolans utveckling kommer att ge väsentliga bidrag i detta arbete. Skolverket kommer inom kort att få i uppdrag att lämna förslag till revideringar av de nuvarande kursplanemålen för kärnämneskurserna och programmålen. Skolverket har också som generellt uppdrag att vid behov revidera alla kursplaner. Ett sådant arbete pågår, men kommer att intensifieras genom förändringarna i programstrukturen. Omarbetningar av kursplanerna innebär att även betygskriterierna och förordningarna måste ses över. Jag räknar med att de åtgärder som jag nämnt kommer att leda till att det nya betygsystemet kan fungera som avsett.
Fru talman, fru statsråd och ärade meddebattörer! Jag tycker att det är ett bra och konstruktivt svar som Ylva Johansson gett på min interpellation. Först vill jag klara ut att också jag är anhängare av det nya betygsystemet, som jag tycker är klart bättre än det gamla. Däremot finns det detaljer som kanske måste rättas till. Bakgrunden till interpellationen är att man ute på skolorna tolkar systemet olika. Framför allt gäller det kriterier som inte är nationellt fastställda av Skolverket, dvs. Mycket väl godkänd och kanske också Icke godkänd. Jag sympatiserar ändå med att ha ett system där man så att säga försöker utnyttja lärarnas professionalism. Det är viktigt att besluten läggs ut på den lokala nivån. Men sett till konsekvenserna av systemet är detta inte bra. Senast i dag redovisades i Dagens Nyheter en undersökning, som i och för sig kanske inte var heltäckande. Man hade tittat på ett antal gymnasieskolor och det var ganska stor variation framför allt när det gällde tolkningen av när man sätter betyget Mycket väl godkänd. Det går inte att blunda för de olikheter som finns. Jag är litet förvånad över att Skolverket inte har agerat tidigare, dvs. att man egentligen väntar på direktiv från regeringen. Som jag ser det skall man ju enligt det uppdrag som man fått fortlöpande följa kursplanerna och se hur de följs upp. I min interpellation skriver jag att för vissa ämnen och kurser är målformuleringen i kursplanen väldigt tydlig. Då är det naturligtvis lätt att följa betygskriterierna. Som jag ser saken är det då inte något problem med Mycket väl godkänd. För många kurser är emellertid kursplanen väldigt otydlig. Då blir det svårt att sätta betyg. Jag är mycket förvånad över att Skolverket inte har agerat tidigare i just det avseendet. När det gäller kurslängden säger skolministern i sitt svar att frågorna går in i varandra, och det gör de. Jag undrar vilken uppfattning skolministern har. Skall vi försöka få till stånd att kurserna i gymnasieskolan blir längre? Det är min första fråga. I många yrkesämnen med många 30-poängskurser är det olyckligt, anser jag, att det är så pass korta kurser. Så till min andra fråga. Om det går att ha längre kurser, är då skolministern beredd att medverka till fler steg? Det kommer nog alltid att finnas en del orättvisor, men orättvisorna minimeras och det blir lättare att fastställa kriterier om det finns fler steg. Min tredje fråga är föranledd av något som jag hörde i dag på eftermiddagen ungefär kl. 17.45 i radion. Ylva Johansson uttalade sig om ett eventuellt nationellt kriterium för Mycket väl godkänd. Avser man från regeringens sida att fatta beslut om att ge Skolverket i uppdrag att se till att det finns ett fastställt kriterium för Mycket väl godkänd? Jag är mycket intresserad av att få höra statsrådets svar på mina frågor.
Fru talman! Jag brukar säga att jag snart är den enda överlevande riksdagsmannen från Betygsberedningen. Inför denna debatt har jag letat fram diskussioner och annat som förekom då jag, liksom nuvarande statsrådet Ylva Johansson, var med om att utarbeta förslagen. Jag letade alltså fram hela packen med omdömen, remissyttranden osv. och gick igenom dessa. Slående är att de som då var kritiker fortfarande agerar. De som var emot från början har icke övertygats om motsatsen och är alltså fortfarande kritiker. Väldigt många var positiva, men uttalade sig icke då. Hälsan teg still då, och det gör den nu också. Det tycker jag skall observeras här. Vi kan vara överens om att det kanske gick litet snabbt vid införandet. Kanske hade vi för stor tilltro till lärarnas professionalism - eller vilja, förmåga eller mod att använda sig professionalism. Jag är helt övertygad om att vi inte får sänka kraven eller minska på målen. Om vi gör det tror jag att vi skapar problem för de unga människor som skall vara aktiva på arbetsmarknaden långt efter det att vi inte längre finns. Jag tycker också att vi borde engagera oss mera - det gäller framför allt Skolverket - och visa på hur man i t.ex. gymnasieskolan kan använda tiden som ett strategiskt instrument i olika ämnen. Olika ämnen måste få kräva olika lång tid för olika elever. I dag är det alltför litet av den möjligheten. Jag delar Ulf Melins uppfattning om Skolverket. Man har väntat alltför länge och varit passiv. Jag vill alls inte påstå något, men vill markera att det i min hög av remissopinioner och tidningsurklipp fanns de som var oerhört kritiska. Det kanske finns samband. Kanske är man inte särskilt intresserad av att underlätta att det går bra - man får ju rätt om det går riktigt dåligt. Det viktiga är att vi klart markerar här att det som redovisas - t.ex. olika artiklar om att rektorer pressar lärare att godkänna alla - icke är acceptabelt. Systemet är målstyrt. Därmed kan man inte ha en sorts normalfördelningskurvor i klassen. Systemet för kommunernas del innebär ett oerhört mycket större åtagande jämfört med hur det var tidigare vad gäller grundskolan. Det gör att man mycket tidigare måste identifiera de elever som redan från grundskolan har halkat efter; detta för att det inte skall bli problem senare i gymnasieskolan. Slutligen skulle jag vilja ta upp frågan om kriterierna. En viktig förutsättning när det gäller betygsystemet är att kriterierna är på förhand kända och diskuterade med eleverna. Vi har kommit fram till att inte heller det är gjort generellt sett. Även detta tycker jag återverkar på Skolverket. Det är ytterligare ett exempel på att man måste ta det här på större allvar än man tidigare har gjort.
Fru talman! Det här med betygsystem är svårt. Det vet vi alla. Att ett nytt betygsystem skulle leda till en debatt var väl i och för sig ingen större nyhet. Likaså borde alla ha insett att svårigheterna vid introduktionen under de första åren skulle bli mycket stora. Vi som var med som lärare då det föregående betygsystemet introducerades vet att det tog fyra-fem år innan det något så när hann stabiliseras. De första årgångarna av gymnasister som tog sina examina hade problem med de betyg som de fick. Jag tror att man på något sätt måste hjälpa även de nya årgångarna av gymnasister, alltså dem som har tagit studenten de senaste dagarna. Jag tror nämligen att när det nya betygsystemet introducerades fanns det bland många lärare en rädsla för att man skulle råka in i samma situation som när det förrförra systemet fanns, en betygsinflation. Man vågade helt enkelt inte ge MVG i många kurser, speciellt inte i de kortare kurserna under det första, kanske t.o.m. det andra, året. Det ledde till att många elever tappade sugen och tänkte ungefär så här: Om jag inte, även om jag anstränger mig till det yttersta, kan komma högre upp än till Godkänd, möjligen Väl godkänd, på den här kursen hur skall det då gå på de andra? Det innebär att det slutbetyg som jag kommer att få från gymnasiet inte blir konkurrenskraftigt. Sedan har det så småningom kommit fram och spritts ut i skolorna att man har möjlighet att ge MVG, och man har börjat att ge det också. På många gymnasier var detta ett initialt problem som först nu har lösts. Vad gör man med de elever som har gått ut i dag, som alltså har upplevt detta och som finner att de kommer att sitta i en besvärlig situation i konkurrenshänseende när de söker till universiteten och högskolorna? Vad tänker skolministern göra för att hjälpa dem?
Fru talman! Det viktigaste arbetet när det gäller det nya betygsystemet och de nya betygskriterierna är självklart det lokala arbetet. Det har också Ulf Melin påpekat. Det handlar om ett nytt betygsystem med en helt annan grundläggande syn på betygsättningen än i det tidigare relativa betygsystemet. Margitta Edgren och Rune Rydén har varit inne på de svårigheter som finns när ett nytt system införs. Man kan säga att det tysta lärarkunnandet måste nu synliggöras och verbaliseras. Det är en på många sätt arbetsam process. Jag måste säga att jag är imponerad av det hårda arbete som man lägger ned ute på skolorna och hur bra det ändå har gått, trots att man arbetat under en mycket hård tidspress och med många andra stora förändringar samtidigt. De skillnader som vi nu kan se i betygsättningen mellan olika skolor och mellan olika lärare är ju inte något nytt problem utan ett gammalt problem som nu har blivit synliggjort. I det tidigare relativa betygsystemet fanns det säkert minst lika stora skillnader i betygsättningen som i dag, men då var betygsättningen dold och därför inte möjlig att debattera, varken här i riksdagen eller bland elever, föräldrar och medier. Det är en bra process att problemet synliggjorts. Därför kan vi ha den här diskussionen, som i sig leder till att vi kommer att få en alltmer rättvis betygsättning. Sedan måste vi vara medvetna om att något optimalt totalt rättvist betygsystem förmodligen inte existerar och aldrig kommer att göra det. Säkert har alla betygsystem vissa nackdelar, men det gäller att finna ett så bra system som möjligt. Jag har lyssnat på många lärare i de diskussioner som jag haft ute på skolor som jag besöker. Jag träffar många lärare, jag besöker många skolor, framför allt gymnasieskolor där man har flera års erfarenhet av det nya betygsystemet. När jag lyssnar på lärare framkommer det väldigt klart ett önskemål om att få stödet av nationella kriterier också i betygsättningen av MVG, det högsta betyget. Jag delar den uppfattningen. Regeringen kommer därför att ge i uppdrag till Skolverket att utarbeta nationella kriterier också för betyget MVG. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte kommer att överta det viktiga lokala arbetet med att tolka betygskriterierna, men lärarna behöver stödet av nationella kriterier för att ha ett bättre stöd för att upprätthålla nationell likvärdighet i betygsättningen. När det gäller problemet med de korta kurserna har regeringen och jag redovisat den principiella synen i den nationella utvecklingsplanen. Vi har tagit fram de grundläggande nackdelar som finns med korta kurser, framför risken för snuttifiering, för svårigheter att ha en tillräckligt intressant undervisning, svårigheter att integrera med andra ämnen, att använda sig av elevaktiva arbetssätt och risken för att eleverna får väldigt många olika lärare. Slutsatsen av det resonemanget har lett till att regeringen i utvecklingsplanen har visat på att vi bör se över antalet kärnämnen och pröva och utreda möjligheterna att slå samman de tre minsta kärnämnena till ett större 90 poängs kärnämne. Det är en fråga som nu debatteras ganska livligt. Vi kommer att behöva utreda frågan närmare innan vi kan ta ställning. Jag tror också att vi i karaktärsämnena måste ha en liknande översyn. Det ingår som en del i den programvisa översyn som regeringen har aviserat i den nationella utvecklingsplanen. Jag tror att det vore en bra utveckling om vi inte hade så många korta kurser, men det måste avvägas mot andra önskemål, t.ex. valfrihet och flexibilitet inom gymnasieskolan.
Fru talman! Det var bra att vi fick besked om att man skall fastställa ett nationellt kriterium för betyget Mycket väl godkänd. Jag är själv som en folkpartist i denna fråga, något kluven. Jag tycker att det samtidigt är ett steg tillbaka. Samtidigt som vi skapar en stor frihet finns det ändå rop efter reglering. Det stämmer inte riktigt. Jag är ofta ute på gymnasieskolor och träffar lärare. Många lärare tycker att systemet är bra som det är i dag, att man lokalt fastställer kriterierna för exempelvis Mycket väl godkänd. Sedan finns den grupp som tycker det motsatta, precis som Ylva Johansson säger, och som vill ha regleringen som sådan. Jag är inte helt säker på att det just är detta som skapar rättvisan heller. Jag tror att man måste vara tydlig i framför allt kursplanerna och målformuleringarna där. Man måste se över dem för att få ordning på detta. Lärarna bör i första hand titta på kursplanerna och målen där innan man tittar på betygskriterierna. Det omvända förekommer tyvärr också. Det nya betygsystemet synliggör problemen, och det tycker jag är bra. Förut sade man inte om en etta att det var icke godkänt, utan man sade i stället att det var ett mindre bra betyg. Nu har vi ett betygsystem som visar problemen i skolan och om vi når de mål som regering och riksdag har fastställt. Jag skulle vilja ha besked från Ylva Johansson på hur hon ser på detta att ha fler betygsystem, om man nu kan förlänga en del av de korta kurserna. Då blir inte de äldre betygen så dramatiska som de kanske upplevs i dag. Skillnaden kan trots allt vara stor mellan Väl godkänd och Mycket väl godkänd när man söker vidare till högskolan. Jag har en annan fråga gällande Gymnasiekommitténs roll. Det hänvisas till att kommittén skall komma med ett betänkande i sommar. Det skall vi i kommittén göra. Regeringen har lagt fram en hel del förslag om exempelvis antalet kärnämnen, längden på de tre kärnämnena, som Ylva Johansson har varit inne på tidigare. Man talar om en modell med lärlingsutbildning och sådana saker. Min fråga är: Skall vi i Gymnasiekommittén tycka någonting om detta? Vår roll är att följa utvecklingen i gymnasieskolan. Jag tycker att vi hamnar i en ganska märklig situation i kommittén när regeringen säger att man skall göra en översyn av än det ena, än det andra. Då borde vi, med den kompetens som vi besitter, också få möjlighet att tycka till litet om de förslag som regeringen eventuellt kommer med och framför allt att komma med många andra förslag som regeringen inte tagit upp. Jag tycker faktiskt att statsrådet gjorde en miss i utvecklingsplanen. Man borde där ha gett oss i Gymnasiekommittén tilläggsdirektiv. Man talar mycket om att det måste vara bättre arbete mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare och att vi skall använda tiden bättre, som Margitta Edgren var inne på. Det håller jag med om. Det är nödvändigt. Vi måste arbeta vidare med det ute på gymnasieskolorna. Men jag tror också att man måste våga se över möjligheten att ha alternativa kurser i kärnämnena, framför allt i matematik, engelska och svenska där målen sätts lägre men där eleverna blir godkända. Det tror jag är nödvändigt.
Fru talman! Visst finns det skolor som har stora problem och som önskar att vi i riksdagen skall lösa deras problem genom att ändra de förutsättningar som gäller. Dock är det ju så att skolan inte kan minska arbetslivets krav, om Sverige även fortsättningsvis skall vara ett land som lever på att sälja sina produkter i konkurrens med andra länder. Det finns skolor som har löst problemet med betyg och MVG elegant och som en självklarhet. Observera att jag inte säger att det är en enkel uppgift, bara att det är möjligt. Skolministern säger nu att Skolverket skall få i uppgift att utarbeta kriterier även för betyget Mycket väl godkänd, och jag tycker att det är sorgligt. Samtidigt inser jag ju, efter allt rabalder och allt diskuterande om hur orättvist det är och hur lärare och skolor utnyttjar systemet, att det troligtvis är politiskt riktigt att göra det. Men det är ju ändå ett underkännande av den lärarprofessionalitet som vi i Betygsberedningen byggde så mycket på och som vi ändå på många håll i landet har sett blomma upp med anledning av att lärarna har fått uppdraget att utarbeta kriterier bl.a. Sedan till frågan om Skolverkets roll. Både Ulf Melin och jag har ju klagat på Skolverket, och jag skulle vilja att statsrådet något kommenterade det, bl.a. utifrån att man tydligen har god kunskap om de missförhållanden som har rått. Jag läste i liten en tidning från Skolverket där man refererade till sådana som tagit kontakt och menat att betygen sätts på samma sätt som förut, att det relativa betygssystemet sitter i ryggmärgen. Men detta har alltså Skolverket icke gjort någonting åt.
Fru talman! Också jag tycker att det är bra att vi får nationella kriterier för MVG. Skolministern sade att det tar tid att bygga upp det s.k. tysta lärarkunnandet och att det spelar en viktig roll i betygsättandet. Jag delar den uppfattningen. Det tar tid att bygga upp det kunnandet, men det fanns inte möjlighet att tillämpa det tysta kunnandet under de två första årskurserna av de gymnasieår som de nybakade studenterna tillbringade i gymnasieskolan. Jag noterade att skolministern inte med ett enda ord berörde min fråga: Vad gör man för de här eleverna, som har råkat i kläm därför att man har introducerat ett nytt system, som drabbades av att lärarna inte vågade ge MVG under de första årskurserna, som drabbades av att man hade många korta kurser inledningsvis? Någon hjälp behöver kanske dessa elever för att de inte skall hamna på sned i utbildningsväsendet. Man bör ta dem till vara och ge dem en möjlighet att komma in på högskolorna och universiteten. Kommer skolministern att verka för att man vid antagningarna till högskolor och universitet kanske under det här året och nästföljande år tar en speciell hänsyn till detta? Det skulle vara mycket intressant att få ett svar på den frågan.
Fru talman! Det är ganska sympatiskt att Ulf Melin är litet folkpartistisk i skoldebatten. Det stimulerar debatten och gör det också ganska intressant att debattera med Ulf Melin. Jag delar uppfattningen att nationella betygskriterier inte är någon garant för en rättvis betygsättning, men jag har också grunduppfattningen att någon totalt rättvis betygsättning inte är möjlig att genomföra men att vi har att åstadkomma ett betygssystem som är så rättvist som möjligt. Jag tycker inte att det är att gå tillbaka att utarbeta nationella kriterier för betyget MVG. Jag kan inte förstå varför det skulle vara annorlunda för det högsta betyget än för betyget VG eller betyget Godkänd, där vi ju har nationella kriterier. Nationella kriterier ersätter inte det nödvändiga och viktiga lokala arbetet med att tolka de nationella kriterierna. Det är ett stöd, precis som nationella prov och kommentarmaterial till betygsättningen är ett stöd för lärarna i det viktiga arbete som ingår som en väsentlig del i lärarprofessionen, nämligen det svåra arbetet att bedöma kunskaper och kunskapers kvalitet. Däremot tror jag inte att man som Ulf Melin skall ha förhoppningen att fler betygssteg skulle göra att betygsättningen blir mindre dramatisk. Jag tror inte att vi har någon sådan erfarenhet som vi kan luta oss emot, utan betygsättning kommer även i fortsättningen att vara ganska dramatiskt, hur dramatiskt avgörs av möjligheten att söka vidare till högre studier. Därför har betygsättningen i grundskolan avdramatiserats i och med att de flesta elever i dag kommer in på sitt förstahandsval i gymnasieskolan. Det är bra, eftersom det ökar elevernas förutsättningar att nå goda resultat i sina gymnasiestudier. På motsvarande sätt har nu regeringen lagt fram förslag om en kraftig utbyggnad av högskolan, vilket är det viktigaste stödet för de elever som anser att de har fått en ofördelaktig konkurrenssituation i och med det nya betygssystemet. Den viktigaste insatsen är att utöka möjligheterna för dem att komma in på högskolan. Jag tror tyvärr inte att det är något nytt att elever själva tycker att de borde ha haft ett högre betyg. Det har inte bara uppkommit i den här situationen. Det kan säkert finnas enskilda fall där det har varit så, och med tanke på det är det ju tur att vi har ett nytt betygssystem som gör det möjligt att pröva för ett högre betyg och att de betyg som en gång är satta inte är satta för evigt. Ulf Melin klagar på att jag inte har gett tilläggsdirektiv till den parlamentariska kommittén som följer gymnasieskolans utveckling. Jag tycker att det är ganska naturligt. I utvecklingsplanen, som inte är en proposition, lägger inte heller regeringen fram några förslag, utan regeringen har för riksdagen presenterat sin syn på den utveckling som skolan och gymnasieskolan i framtiden bör ha. Därefter har vi också aviserat att ett beredningsarbete sker innan en konkret proposition kan läggas fram. Jag räknar med att resultaten av kommitténs följande av utvecklingen i gymnasieskolan kommer att vara ett väsentligt underlag i det beredningsarbetet.
Fru talman! Jag skall säga något om anledningen till att jag tog upp frågan om gymnasiekommitténs roll. Vad gäller utvecklingsplanen som sådan kan väl regeringen ha mycket allmänna synpunkter och en allmän hållning, men jag menar att man är mycket detaljerad i de förslag som gäller gymnasieskolan, hur man kan tänka sig en modern lärlingsutbildning, att man skall minska antalet kärnämnen och se över programstrukturen och kursplanen. Jag tycker då att gymnasiekommittén hamnar i en litet lustig dager om kommittén inte skall få tycka till om detta. Våra direktiv är att vi skall följa gymnasieskolans utveckling. Det vore därför bra om skolministern kunde ge ett svar på frågan om vi får komma med egna förslag och synpunkter på det som tas upp i utvecklingsplanen plus en del andra saker. Vi skall ha sammanträde i morgon, så jag skulle i så fall kunna ha med mig en dagsfärsk nyhet till sammanträdet. Jan Björkman, kommitténs ordförande, är ju också här och kan ta med sig statsrådets synpunkter. Det är väl ingen tröst att få höra att man kan gå vidare och komma in på gymnasieskolan eller högskolan trots att man inte har fått ett rättvist betyg. Vad är det för en tröst? Felet är väl att ni tog bort prövningsmöjligheten under den tid man går i skolan. Det hade ju faktiskt hjälpt i det fall som Rune Rydén tog upp. Jag tror att det vore bra med fler steg. Det är min uppfattning. Jag tror slutligen att det är viktigt att vi från regering och riksdag är ganska tydliga mot Skolverket med att man inte bara kan få direktiv utan att man själv måste ta tag i de frågor som är så pass uppenbara. Jag tror att vi är överens om att det finns en hel del att göra. Skolverket skall inte sitta och vänta på att få besked från regeringen, utan det borde man ta itu med själva. Så borde det fungera.
Fru talman! Vad gäller Skolverket vill jag säga också till Margitta Edgren och Rune Rydén att det inte är sant att Skolverket inte gör någonting av de resultat man får från sina studier och uppföljningar. Det är ändå riktigt att Skolverket i framtiden bör ha en mer aktiv roll än vad man hittills har haft, och det är också den inriktning som regeringen har aviserat i den nationella utvecklingsplanen. Till Ulf Melin kan jag säga att jag redan har serverat en dagsfärsk nyhet, nämligen att jag avser att ge Skolverket i uppdrag att utarbeta nationella kriterier också för betyget MVG. Det kanske får räcka som nyhet. Det är självfallet den parlamentariska kommitténs egen uppgift att tolka sina direktiv, men i direktiven står inget om att lägga fram förslag. Däremot är det bra, och det hoppas jag att Ulf Melin håller med om, att samtliga partier i den parlamentariska kommittén har haft möjlighet att nära följa resultaten av införandet och praktiken av den nya gymnasieskolan. Därmed har man också haft en bra grund för att utforma sina motioner med anledning av den nationella utvecklingsplanen, som vi debatterade här i förra veckan.

Fru talman! Ingrid Näslund har frågat om jag är beredd att verka för att religionsämnet förblir ett obligatoriskt kärnämne för alla gymnasieelever. Ingrid Näslund påstår att regeringen i utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning föreslagit att religionsämnet skall förlora sin status som kärnämne i gymnasieskolan. Vad regeringen faktiskt har sagt är, att en utredning bör göras av konsekvenserna av att utnyttja den sammanlagda omfattningen om 90 gymnasiepoäng i de tre kärnämnena religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet för att studera antingen ett av dessa ämnen eller ämnet historia. Självfallet varken kan eller vill jag föregripa resultatet av ett sådant utredningsarbete. Ingrid Näslund säger att religionsämnet som en del av blocket med samhällsorienterande ämnen i grundskolan vid flera tillfällen har förlorat mark i form av nedskärningar av timtalet och när det gäller innehållet. Hon frågar på vilket annat sätt jag tänkt försäkra mig om att eleverna får den nödvändiga kunskapen om sitt eget kulturarv och den omvärldskunskap vårt internationaliserade samhälle kräver. Religionskunskap är ett eget ämne med egen kursplan och följaktligen särskilda mål som skall uppnås respektive strävas mot. Det är resultatet av undervisningen, dvs. frågan om målen och inte tiden för undervisningen i ett ämne, som är central i en måloch resultatstyrd skola. I utvecklingsplanen har regeringen redovisat sin avsikt att stärka kvaliteten i skolan.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 Läroplanen anger som en av skolans huvuduppgifter, att undervisningen i olika ämnen skall behandla de etiska perspektiven och ge en grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden. På motsvarande sätt anger läroplanen att ett internationellt perspektiv är viktigt i undervisningen. Ingrid Näslund frågar även hur jag har tänkt mig att öka förståelsen för de invandrare som har en annan religion än vår och deras förståelse för vårt sätt att tänka i etiska frågor. Slutligen frågar hon hur jag har tänkt mig att kompensera den kunskapsförlust som, enligt hennes uppfattning, blir följden för de elever som inte väljer religionskunskap. Läroplanen anger tydligt att skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Stor vikt fästs vid undervisningens etiska dimension. Alla vuxna i skolan måste vara förebilder genom att själva följa och tillämpa våra gemensamma etiska normer i det vardagliga skolarbetet. Genom att elever med olika bakgrund, erfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter undervisas tillsammans i vår svenska skola ges goda förutsättningar för dem att utveckla ömsesidig förståelse för varandra. Den kunskapsförlust som skulle kunna uppstå genom att tre kurser om totalt 90 gymnasiepoäng inte blir obligatoriska, bör vägas mot den fördjupade kunskap som kan vinnas genom att eleven i stället, inom ramen för 90 gymnasiepoäng, får tillfälle att ägna sig åt ett ämne som bygger på frihet att välja kurs inom ett av fyra områden. Av utvecklingsplanen framgår dock att regeringens avsikt är att utforma kärnämnena så att de ger de medborgerliga kunskaper som behövs för framtida samhälls och yrkesliv. Detta är ett exempel på sådana överväganden som bör ske i en utredning av konsekvenserna av en eventuell förändring av gymnasieskolans 30-poängskurser.
Fru talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret på min interpellation. Jag skall kommentera de olika frågorna litet grand något längre fram. Jag menade här att regeringen hade kommit med ett förslag. Jag ser nu att det än så länge bara befinner sig som en idé i en utvecklingsplan. Jag skrev interpellationen relativt snabbt efter att det kommit fram något om detta i pressen och insåg då inte riktigt att det inte hade kommit längre än till en idé i en utvecklingsplan. Nu vill jag redan från början fråga: Hur långt har den här utredningen kommit? Är den redan i gång? När menar man att utredningen inom Utbildningsdepartementet skall vara färdig? Vi har varit angelägna om att det skulle vara en parlamentarisk utredning. Men det blir tydligen inte fallet. Då undrar jag om skolministern är beredd att låta den utredning som görs inom Utbildningsdepartementet genomgå en remissomgång? Det tycker vi är mycket viktigt att få veta, därför att det är angeläget att det här blir en debatt där svenska folket kan delta liksom de som är intresserade av att det här ämnet befästs. Det är nog få ämnen som har åstadkommit så mycket aktivitet från svenska folkets sida och även från riksdagsledamöter. Jag begärde vid ett tidigare tillfälle, när jag satt i utbildningsutskottet, fram de motioner som hade väckts i det här ämnet bara sedan 1985, och det var verkligen en försvarlig lunta som jag fick i min hand. Jag skulle ytterligare vilja påpeka hur viktigt jag tycker det är att ge våra barn och ungdomar tidlösa kunskaper som inte påverkas av den allt snabbare förändringstakten på många områden i vårt samhälle. Det gäller viktiga delar av vårt och andras kulturarv som skolan kan förmedla via saga, poesi, litteratur, konst, musik och inte minst religion. Det som kan attrahera och inspirera människor och göra livet meningsfullt måste vara en väsentlig del av den värld som skolan skall göra tillgänglig för de unga. Jag har påpekat i min interpellation att jag anser att det är oerhört viktigt att man får en mycket klar egen identitet och att skolan hjälper till att förmedla den. Naturligtvis är detta i mycket stor utsträckning föräldrars uppgift, men vi vet själva om vi har barn att det inte alltid är lätt mellan yrkesarbete och det man måste göra hemma att också få den tid som man alltid behöver. Vi menar att skolan där behöver komplettera föräldrarnas arbete. Jag har också nämnt hur viktigt det är att skapa förståelse när vi nu lever i en alltmer internationell värld och när också världen har flyttat in i vårt eget land genom ett allt större antal invandrare och asylsökande som bor ibland oss. Det finns klasser där svenska elever faktiskt utgör ett fåtal. Jag menar att man med religionskunskapens hjälp kan förbättra förståelsen för främmande kulturer och för andras religion också genom att man har en klarare egen identitet. Jag får i ett av svaren veta att man vill stärka kvaliteten. Det är klart att 90 poäng är bättre än 30 för dem som kommer att välja religionskunskap eller något av de andra ämnena. Men de andra, som över huvud taget inte får detta, hur går det med deras kunskaper?
Fru talman! Det är naturligtvis en svår uppgift att göra avvägningen mellan de kunskaper som skall vara obligatoriska och gälla för alla och samtidigt det berättigade kravet att nästan vuxna ungdomar själva får utforma och göra val i sin utbildning i den frivilliga skolformen gymnasieskolan. Vi har i Sverige en helt sammanhållen grundskola, där alla elever läser samma ämnen tillsammans, och det har ett mycket stort värde. Vi har också gemensamma kärnämnen i gymnasieskolan som jag vill försvara och som jag tycker har en väsentlig del i att gymnasieskolan också är en medborgerlig utbildning och ger en tillräcklig grund för samhällsliv och arbetsliv. Men självklart har eleverna också berättigade krav på att få göra val under sin gymnasietid, att själva få välja kurser och den utbildning som man vill skaffa sig. Där måste det ske en avvägning så att inte vi, i vår iver att ge ungdomar all god undervisning, tar ifrån dem möjligheten att också själva välja inriktning på sin utbildning. Hur den avvägningen skall göras är jag i dag inte beredd att ge det slutliga svaret på. Där behöver vi göra ett utredningsarbete. Jag vill inte föregripa det. Men jag vill ändå peka på den diskussion vi hade alldeles nyss i den tidigare interpellationsdebatten om problemen med de mycket korta kurserna i gymnasieskolan. Självklart måste jag som skolminister vara lyhörd också för den kritik och de problem som i dag finns när det gäller de korta kurserna i gymnasieskolan. Jag tror inte heller som Ingrid Näslund att det finns några riktigt tidlösa kunskaper. Jag tror snarast att det är viktigt att religionsämnet och den etiska diskussionen, värdegrunden i skolan, är tidsbunden i den meningen att det finns ett utrymme för den aktuella debatten, för det som upptar ungdomars frågeställningar i dag. Vi kan se att det på många skolor där man t.ex. har infört ämnet etik som lokal kurs finns ett mycket stort intresse från ungdomarna att välja det och att delta i den diskussionen. Det tror jag är en väsentlig roll som religionsämnet kan fylla i gymnasieskolan, att vara en arena för den viktiga etiska diskussionen kring många av de värderingsfrågor som det är en viktig uppgift för skolan att arbeta med. Jag är inte beredd att tillsätta en särskild utredning i denna fråga. Utredningsarbetet skall bedrivas inom Utbildningsdepartementet eller Skolverket eller som en särskild utredning. Det har jag i dag inte tagit ställning till. Den normala gången är att det sker en remissbehandling innan regeringen tar ställning till ett förslag. Jag ser ingen anledning till att ha en annan ordning för eventuella förslag om kärnämnenas utformning.
Fru talman! Jag vill tacka för beskedet om att det med all sannolikhet blir en remissomgång. Det är oerhört viktigt i sammanhanget. Statsrådet sade att det inte finns några tidlösa kunskaper. Jag vill mena att det finns tidlösa kunskaper. Det är viktigt att ta vara på det arv vi har och inte göra våra barn urarva. Det gäller inte bara ämnet religionskunskap. Däremot vill jag helt och hållet instämma i att ämnet skall vara en arena för aktuell debatt. Ämnet lämpar sig alldeles särskilt för det. Därför kan och bör religionsämnet spela en stor roll när det gäller att utveckla elevernas etiska värderingar och hjälpa dem till etiska ställningstaganden. Det skall inte begränsas till detta ämne. Men det finns nog inget skolämne som lämpar sig så bra för sådana samtal i en lugn och sansad ton, med ett visst tidsutrymme. Jag vill hålla med om att det är alldeles för litet med 30 poäng för obligatoriska kärnämnen. Det gäller dem allihop. Jag uttryckte min stora förvåning över det beslutet när vi antog den nya läroplanen. Det skedde före vår tid. Jag beklagade det starkt, men det fanns då inget utrymme för en ändring. Jag skulle naturligtvis vilja se att ämnet fick mer tid. Därför har jag påpekat att det är beklagligt att eleverna har med sig alltför ytliga kunskaper i ämnet från grundskolan. Det har vi tagit upp i stor utsträckning i utbildningsutskottet under den tid jag satt där under förra riksdagsperioden. Vi påpekade då att det för det första var oerhört viktigt att man såg till att utbildningen för lärarna i ämnet religionskunskap blev bättre. Det är skrämmande att höra att 1-7-lärare har ett par veckors utbildning för en viktig del av ett sådant ämne. Hur i all sin dar skall man då kunna få tillräckligt djupa kunskaper för att sedan på ett intressant sätt ta upp ämnet med sina elever? Eleverna i årskurs 1-7 är oerhört intresserade och nyfikna på ett sådant ämne. Det har också visat sig att 60 % av de lärare som undervisade i religionskunskap inte hade utbildning i ämnet. Det är katastrofalt. Har man följt upp det? Vi begärde från utskottets sida att utbildningen skulle bli bättre och att lärarna skulle få fortbildning, särskilt i ämnet religionskunskap med tanke på att värderingar och etiska normer skulle få ett större utrymme och en mer uttalad plats i den nya läroplanen. Har detta skett? Vilket resultat har man i så fall sett av det? Det är oerhört viktigt att alla elever i gymnasiet får denna möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper. För det första måste det bli en förbättrad undervisning i grundskolan. I och med att man har kursplaner bör det ha blivit bättre. Det var katastrofalt innan. Det fanns elever som över huvud taget inte kunde komma ihåg om de fått någon undervisning i religionskunskap inom SO-ämnenas ram. Då hade man ändå uttryckt mycket tydligt i läroplanen 1980 att ungefär 38 % av undervisningen i SO-ämnena skulle vara religionskunskap. Det hade många lärare helt enkelt struntat i.
Fru talman! Det är huvudsakligen en fråga för arbetsgivaren att ta ansvar för fortbildningen av lärare. I den nya läroplanen som började tillämpas i grundskolan i höstas har religionsämnet en egen kursplan och egna betygskriterier. Effekten av den förändringen är det i dag för tidigt att uttala sig om. Man kan nog räkna med att det kommer att vara positivt för religionsämnet. Ingrid Näslund betonar att religionsämnet kan lämpa sig väl för etiska diskussioner. Det är många som har den uppfattningen. Då är det viktigt att man ser till att ämnet har möjlighet att utvecklas. Jag vet att många tycker att 30 poäng är för litet för att ämnet skall kunna utvecklas på ett nödvändigt sätt i gymnasieskolan. Det är sådant som vi ansvariga politiker måste lyssna till. Ingrid Näslund är säker på att religionsämnet också fortsättningsvis skall vara ett obligatoriskt kärnämne i gymnasieskolan. Den socialdemokratiska regeringen är inte lika säker. Vi är inte heller säkra på motsatsen, utan vi vill undersöka saken. De partier som Kristdemokraterna tänker sig att regera tillsammans med i framtiden, Moderaterna och Folkpartiet, är dock säkra på att religionsämnet inte skall vara obligatoriskt i gymnasieskolan.
Fru talman! Det sista var en nyhet för mig. Jag är inte så väl uppdaterad numera, eftersom jag inte sitter i utbildningsutskottet utan i utrikesutskottet. Det skall vi nog tala mer om i så fall. Jag tänker inte vara tyst i det sammanhanget, och inte heller någon annan från vårt håll. Jag tycker inte att jag har fått svar på de frågor jag har ställt. Jag har fått en bra utläggning rent allmänt. Jag vill återkomma till den nödvändiga kunskapen, både kunskapen om det egna kulturarvet och den omvärldskunskap som vårt internationaliserade samhälle kräver. Jag vet att jag har fog för att säga att svenska ungdomar är udda jämfört med hur det är ute i Europa och i andra länder i världen när det gäller bristen på kunskap om den religion som är förhärskande i Sverige och om andra människors religion. Det är en stor brist, t.ex. vid affärsuppgörelser. När man träffas vid en middag talar man inte om affärer. Då diskuterar man andra ämnen. Här saknas stora kunskaper. Framför allt är det betänkligt om svenskar saknar kunskaper och därför missförstår andra människors sätt att agera. En sekulariserad svensk kanske inte förstår hur mycket religionen betyder för dem. Den kunskapen behöver skolan förmedla. Hur tänker skolministern öka förståelsen för invandrarna? För många av dem betyder religionen mycket. Jag har inte alls fått något svar på min fråga om hur skolministern tänker kompensera för den kunskapsförlust vi kommer att göra om religionskunskap inte är ett ämne för alla elever. Det är ingen annanstans som man får denna kunskap.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Anledningen till att Ingrid Näslund inte kan få svar på alla frågor är just den som jag har redogjort för, nämligen att ett utredningsarbete skall bedrivas. Innan dess är jag inte beredd att ta ställning slutgiltigt i många av dessa frågor. Ingrid Näslund frågar hur vi skall främja förståelsen mellan svenskar och dem som invandrat till Sverige. Det sker genom åtgärder på en rad områden som jag inte här tänker gå in på. Också religionsämnet har en viktig uppgift. Jag tror att t.ex. det arbete som bedrivs i Rinkebyskolan, med Abrahams barn, är ett väsentligt bidrag till utvecklingen av religionsämnet, så att det kan få en större roll i den förståelsen.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att harmonisera både regelverket för export av försvarsmateriel och dess tillämpning med våra grannländer i ljuset av ökat samarbete mellan försvarsindustrin i Sverige och andra länder. Ett fördjupat internationellt samarbete framstår som nödvändigt för att stärka den svenska försvarsindustrins konkurrenskraft. Riktlinjerna för krigsmaterielexport reglerar den svenska försvarsindustrins deltagande i internationellt samarbete. Detta gäller även regleringen av export till tredje land inom ramen för samarbetsprojekt. Huvudregeln är att slutproduktens identitet skall avgöra huruvida exporten skall bedömas i enlighet med de svenska exportreglerna eller samarbetslandets exportregler. Vår restriktiva grundsyn på krigsmaterielexport står fast. I takt med att den svenska försvarsindustrin i allt högre grad eftersträvar internationellt samarbete är det önskvärt att en ökad grad av samsyn utvecklas med våra grannländer på exportkontrollområdet. Inom ramen för gemensamma materielprojekt med våra grannländer utväxlas information om synen på tänkbara mottagarländer. Det är angeläget att frågan om eventuell tredjelandsexport hanteras i ömsesidig förståelse och på ett för Sverige tillfredsställande sätt samt att entydiga signaler går till båda samarbetsländernas företag. Regeringen strävar efter att i dialog med våra grannländer och övriga medlemmar i EU nå en ökad samsyn utifrån ett restriktivt synsätt.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka för svaret. Jag kan konstatera att det är mycket kort och inte utlovar särdeles stora förändringar i framtiden. En stark och livskraftig svensk försvarsindustri är ett vitalt intresse för svensk säkerhetspolitik och svensk försvarspolitik. Säkerhetspolitikens hårda kärna består ju av den faktiska förmågan att försvara och värna vårt territorium. Inte minst de senaste försvarsbesluten har skärpt kraven på denna förmåga. Återtagningsförmågan, möjligheterna att höja stridsförmågan i förband och att komplettera med materiel beror i mycket hög grad på tillgången på en stark inhemsk industri inom försvarsmaterielområdet. Utan inhemsk industri har vi en dålig återtagningsförmåga. Vi får då en minskad trovärdighet för vår säkerhetspolitik. Genom det senaste försvarsbeslutet har också svenska beställningar minskat ganska dramatiskt. I takt med att vi får alltmer komplicerade dyra system, större verkansområden för varje enskild pjäs och minskade anslag skärps kraven på samverkan med andra. Låt mig återge vad Mertil Melin, arméchefen, konstaterade när han var på besök i mitt hemområde. Bofors framtid är utomlands, blev rubriken i Karlskoga-Kuriren. Svensk försvarsindustri och Bofors har ingen framtid om man inte söker sig samarbetspartner utomlands. Det var ett av de yttranden om framtiden som gjordes av Mertil Melin. Sedan sade han följande: Utan detta utländska samarbete kommer vi inte att ha kvar någon svensk försvarsindustri särskilt länge. Beställer vi små enheter får vi betala högre kostnader. Det är ju ett regeringsbeslut att vi skall sänka vår volym. Jag tror att det är en mycket korrekt beskrivning som Mertil Melin här har gjort. Det är så framtiden ser ut. Då kan man konstatera att ett av de viktigaste hindren för samverkan i gemensamma projekt och för försäljning av delsystem ligger i exportregelverket eller kanske snarare i tillämpningen av regelverket. Om man tittar på vilka länder våra grannländer, t.ex. Norge, offererar till och marknadsför produkter i kan man rada upp en ganska lång lista på länder som svensk industri är utestängda från.

Här skulle jag vilja fråga statsrådet om han anser att dagens regelverk - eller tillämpningen av det - är tillräckligt för svensk industri, eller skulle statsrådet vilja se några förändringar? Om vi inte förändrar regelverket eller tillämpningen av det, om vi inte öppnar för ökad samverkan, kommer vi att se en sotdöd för den svenska försvarsindustrin. Det tror jag vore till mycket stor skada för hela nationens försvars och säkerhetspolitik.
Fru talman! Ola Karlsson säger att jag inte utlovade några stora förändringar i mitt svar på hans fråga. Det stämmer. Jag utlovar inga stora förändringar. Tvärtom tycker jag att det regelverk som vi har är väl avvägt. Det är det mest restriktiva i Europa, enligt min mening. Jag inser att det ligger väldigt mycket i den beskrivning som Ola Karlsson gör, dvs. att andra länder offererar till fler länder än vad vi gör. Det är också sant att vi behöver samarbete i ökad grad i framtiden på grund av systemets ökade komplexitet, de ökade utvecklingskostnaderna och det svenska försvarets minskade inköp. Ola Karlsson drar slutsatsen att vi därför måste harmonisera våra exportregler med dem som gäller i vår omvärld, men där håller jag inte med längre. Jag menar att den svenska försvarsmaterielindustrins attraktionskraft vad gäller att samarbeta med andra måste bestå i att den är duktig, att dess produkter är framstående och att dess tekniska nivå och förmåga att utveckla bra produkter till låga kostnader är av bästa klass. Det är däri dess attraktivitet skall bestå. Vi skall inte konkurrera med generösare exportregler till diskutabla länder. Det är inte där konkurrenskraften för svensk industri i denna bransch lika litet som i andra relevanta branscher skall ligga, enligt min mening. Jag tror att det finns för dåligt självförtroende i denna bransch. På de områden där svensk försvarsmaterielindustri är verksam är den högtstående. Där är den vid fronten. Där är den en attraktiv samarbetspartner. Vi eftersträvar ökad samsyn med andra länder och minskade skillnader, men vi tänker inte anpassa våra exportregler efter dem som gäller i de mest expansiva länderna i Europa. Däremot resonerar vi hela tiden med andra länder, inte minst våra grannländer. Vi jämför våra bedömningar. Min prognos är att olikheterna kommer att minska och att våra sätt att bedöma nya uppdykande konflikter kommer att bli mera snarlika. Jag vill inte på det sätt som Ola Karlsson gör förstora betydelsen av skilda exportregler. Skillnaderna är betydande, men de stora marknaderna i industrivärlden och i OECD-länderna är öppna för Sverige som för andra länder. Det finns ett antal länder därutöver. Det är tillräcklig grund för ett kraftfullt samarbete. De vi samarbetar med - de samarbetsprojekt det gäller - skall ta fram de allra bästa produkterna som skall konkurrera med de allra vassaste konkurrenterna. Då duger det inte att samarbeta med de näst bästa, de tredje bästa eller de fjärde bästa. Man måste vara mest slagkraftig. Om de svenska företagen är i absolut toppklass kommer de att vara attraktiva på egna meriter och inte på grund av att det svenska regelverket ingår i en sorts generositetstävlan med omgivningen vad gäller länder av den typ som Ola Karlsson räknade upp.
Fru talman! Statsrådet säger att vi inte skall tävla med de mest expansiva länderna i Europa. Den uppfattningen delar jag. Jag tror inte att vi behöver tävla med de mest expansiva länderna. Vi kan ändå öppna möjligheterna till ökad samverkan och ökad export. Jag tror inte att vi kan klassa Norge som ett av de mest expansiva länderna i Europa när det gäller exportsidan. Jag tror inte heller att vi kan klassa Finland som ett av de mest expansiva länderna. Det är två länder som säljer till fler länder och områden än Sverige gör. Det blir ju problem för svensk försvarsindustri, t.ex. för Bofors som tillverkar luftvärnspjäser. Det varv som vill projektera en ny kryssare, jagare eller vad det nu kan vara för typ av stridsbåt vill inte ta fram två olika serier - en med mycket bra Boforspjäser och en annan med andra pjäser, som kan offereras till de länder som inte är tillåtna för svensk export. Då väljer man i stället att göra en enhetlig serie utan svenska pjäser. Vi ser hur norska varv nu monterar in andra pjäser. Kanadensiska varv monterar in andra pjäser. Detsamma gäller australiensiska varv, därför att Sverige har sagt nej till export till vissa länder. Effekten av detta blir att den svenska försvarsindustrin sakta stryps och att man tappar betydande kompetens. I debatten om försvarsexport talar vi alldeles för litet om den säkerhetspolitiska betydelsen av en stark svensk försvarsindustri. Vi har tidigare tagit för givet att vi kan ha en stark inhemsk industri oavsett export och samverkan med andra. Detta kommer inte att vara möjligt i framtiden. Om vi inte öppnar för hyggligt harmonierade regler vad gäller export kommer svensk industri inte att vara så intressant som samarbetspartner; det gäller nästan oavsett den tekniska kompetensen. Då stryper vi möjligheter till teknikutveckling, spin-off-effekter och ett antal jobb inom viktiga områden i Sverige. Jag skulle vara mycket glad om statsrådet kunde öppna upp och konstatera att samverkan med andra är så pass viktig också för vår egen säkerhetspolitiska framtid här i Sverige att vi är beredda att kompromissa också i fråga om de svenska ståndpunkterna. Jag tror aldrig att vi kan nå ända fram till en harmoniering om vi från början säger att vi icke kommer att rucka på våra ståndpunkter.

Fru talman! Jag klassar inte Norge och Finland som Europas mest expansiva vapenexportörer. Skillnaderna finns, men de är inte så stora. Detta innebär också att möjligheterna till samarbete med dessa länders producenter är mycket större. Det är viktigt med samarbete och samverkan. Beroende på de regler som nu finns har det ju visat sig möjligt att samverka med producenter i andra länder. Ola Karlsson framställer det som att det ligger en död hand över detta; det är inte korrekt. Det är ju tonläget i hela frågeställningen. Samarbete pågår, och det finns i många fall välmående sådana här projekt. Beroende på proportionerna mellan svenskt och annat inslag i de slutliga produkterna och i de komponenter som det handlar om blir det en avvägning mellan de olika ländernas regelsystem. Detta regleras i avtal när dessa samarbeten ingås. Dagens regler, som styr det här, utarbetades under Carl Bildts regering. Jag tycker att de är bra i dessa avseenden. Men jag undrar vad moderaterna vill. Vad vill Ola Karlsson? Är dessa regler dåliga? Bör de ändras redan nu? De är fortfarande, trots allt, ganska nya.
Fru talman! Det säkerhetspolitiska läget förändras väldigt fort i dag. Och den tekniska utvecklingen på försvarsindustrisidan går mycket snabbt. Det gör att vi måste se över regelverket, så att det blir lättare för svensk industri att samverka med europeisk industri. Vi ser också en förändring inom EU. Man diskuterar mer och mer samverkan mellan olika industrier. Om vi vill vara med och ta en aktiv del i de diskussionerna måste vi vara beredda att också ompröva en del av vårt regelverk. De signaler som vi i dag får från arméledningen om att svensk försvarsindustri inte har någon framtid om det inte blir ett starkt samarbete med utländsk industri har inte funnits tidigare. Detta talar för en förändring av regelverket, eller i varje fall av tilllämpningen av regelverket. I den lista över länder som Norge och Finland offererar och marknadsför sina produkter till finns det vissa länder som man kan vara tveksam till. Men det borde vara fullt legitimt för många av dessa länder att köpa svenska vapen, så att de kan försvara sig. Lika väl som vi lägger ut utvecklingsuppdrag på israelisk försvarsindustri borde vi kunna sälja svenska system till Israel. Lika väl som vi har haft svenska vapen för att befria Kuwait och svensk trupp borde vi kunna offerera och sälja svenska försvarssystem dit. Det finns god anledning att se över tillämpningen av dagens regelverk.
Fru talman! Ola Karlsson säger att vi bör vara med och ta en aktiv del i diskussionerna kring dessa frågor. Jag skulle vilja uppmana moderaterna att vara med och ta en aktiv del i diskussionerna om den svenska vapenexportpolitiken i Sverige. Jag vill uppmana dem att inför den svenska opinionen redovisa vilka ståndpunkter de har och att delta i debatten om Indonesien, Persiska viken, olika länder i Sydamerika och annat. Den svenska försvarsexporten kan inte fortsätta och kan inte utvecklas om den inte har förtroende i breda folklager. Den är alltid utsatt för kritik. Den är alltid ifrågasatt. Men det är påfallande tyst från moderat håll när den kritiseras. Jag tycker att moderaterna skall vara med och ta en aktiv del i diskussionen, som Ola Karlsson uttrycker det, om dessa frågor. Min åsikt är att svensk vapenexport måste gå i takt med folkopinionen. Jag menar att den gör det. Men jag tror att den utvidgning som Ola Karlsson ser ut att vara ute efter skulle vara i otakt med opinionen. På det sättet skulle den äventyra den uppslutning som vi har i dag, och därmed kanske möjligheterna att ha den här typen av vapenexport över huvud taget undergrävs. Man kanske slår bakut, och det bli precis tvärtom. Det skulle vara intressant att få en uppräkning av fler länder som moderaterna tycker att det skulle vara bra att exportera till. De få ganska små länder som nu nämndes - Kuwait och Israel - kan ju inte rädda svensk försvarsindustri från den sotdöd som Ola Karlsson varnar för. Det måste finnas fler och större kunder. Hur är det med Indonesien? Hur är det med länderna kring Persiska viken? Hur är det med Iran, Pakistan, Indien osv.? Det skulle vara intressant att höra i en annan debatt.

Fru talman! Karin Falkmer har frågat mig vad regeringen avser vidta för åtgärder för att bättre kontrollera att beslut som rör det nationella rättssystemet stämmer överens med de gemensamma reglerna på inremarknadsområdet. Hon anför riksdagens beslut den 16 maj om uppdragsarkeologi som ett exempel på bristande samordning av den svenska politiken på inremarknadsområdet. Jag börjar med att svara på Karin Falkmers fråga och tar i fortsättningen också upp frågan om våra åtaganden i EU avseende uppdragsarkeologin. Regeringen har klart och tydligt angett vilka dess prioriteringar på den inre marknaden är i regeringens skrivelse om Sverige och den inre marknaden. En mycket viktig del i arbetet med inremarknadsfrågor är det nationella genomförandet av gemensamt beslutade åtgärder. Det är av största vikt att gemenskapsrätten genomförs på ett komplett och korrekt sätt i samtliga medlemsstater. Olika nivåer av genomförande bidrar till att den inre marknadens fulla potential inte går att utnyttja. De ekonomiska aktörerna, framför allt de små och medelstora företagen, blir lidande. Det sagda gäller i högsta grad området för offentlig upphandling, som är högt prioriterat av regeringen. Ansvaret för att våra nationella regler står i överensstämmelse med våra åtaganden på inremarknadsområdet vilar på dem som beslutar om reglerna. För myndigheternas del gäller därvid förordningen om skyldighet för myndigheter vid ett medlemskap i EU, den s.k. EU-förordningen. Ytterst har regeringen ansvaret för att våra åtaganden följs. Det finns inom Regeringskansliet fastställda och väl fungerande riktlinjer för hur ärenden som berör EU-arbetet och däribland den inre marknaden skall beredas och handläggas. Sådana riktlinjer utvecklas fortlöpande mot bakgrund av de erfarenheter Sverige vinner genom EU-arbetet. Efter denna redogörelse går jag över till Karin Falkmers påstående om att regeringens handläggning av ärendet om uppdragsarkeologin skulle utgöra ett exempel på att regeringen skulle agera på olika sätt på EU-plan och på hemmaplan. Regeringen föreslog i propositionen Uppdragsarkeologi bl.a. förtydliganden i lagen om kulturminnen m.m. för att klargöra vad länsstyrelsen skall beakta när den bestämmer vem som skall utföra en arkeologisk utredning eller undersökning. Riksdagen har godkänt förslagen (bet.

Fru talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Jag undrar dock om det inte känns smått generande för ministern att läsa upp denna text här i kammaren. Det svar som ministern just har läst upp för oss är faktiskt en illustration till det problem som jag har fokuserat och som min fråga gällde, nämligen diskrepansen mellan vad regeringen säger är viktigt på EU nivå och hur man hanterar frågorna inom vår egen hank och stör.

Därmed gäller inte heller inremarknadsreglerna.

Den svenska regeringen är i det här fallet lika god kålsupare som de medlemsländer som man i andra sammanhang klandrar för senfärdighet och ovilja att fullfölja den inre marknadens regler. Både Leif Pagrotsky och jag vet att det är ett jätteproblem att medlemsstaterna förhalar och försvårar genomförandet av den inre marknaden. Särskilt gäller problemet den offentliga upphandlingen. Det är stora ekonomiska värden det handlar om. Den offentliga upphandlingen inom EU ligger i storleksordning mellan 6 000 och 7 000 miljarder svenska kronor i värde, eller drygt 11 % av EU:s BNP. För svenska företag och svensk ekonomi är det avgörande viktigt att bromsar och hinder för möjligheterna att konkurrera om den offentliga upphandlingen inom EU avvecklas snabbast möjligt. Därför måste Sverige reagera kraftfullt när olika medlemsländer hittar på specialregler för att internt få behålla den inhemska marknaden av varor och tjänster. En grundförutsättning för att Sverige skall kunna agera med trovärdighet inom EU är då att vi själva på hemmaplan avstår från att göra liknande manövrer. Jag vill fråga Leif Pagrotsky, som enligt min mening har ansvaret för att den inre marknaden skall fungera väl ur svensk synpunkt, vad Leif Pagrotsky vill göra för att bättre kontrollera förslag som kommer från olika departement så att de blir kongruenta med den inre marknadens regler.
Fru talman! Karin Falkmer använder ord som "generande". Hon menar att det skulle vara generande att göra på det här sättet. Hon säger också att regeringen för att slippa följa EG:s regler har bestämt sig för att stoppa detta i en byrålåda märkt Faktum är att den här frågan har utretts av kompetenta myndigheter, varit föremål för en bred remissbehandling, gåtts igenom av noggranna jurister och andra och sedan varit föremål för en politisk beslutsprocess här i riksdagen. Detta är ingen godtycklig process. Detta är inte i strid med några EG-regler. I så fall skulle ju alla andra EG-länder antingen redan ha tillämpat det eller ha hamnat i domstolen. Det har de inte. Danmark gör t.ex. det här genom ett offentligt monopol. Där tillåter man inte det som den svenska regeringen uppmanar länsstyrelser och andra att göra, nämligen att undersöka privata alternativ och ta dem när de synes lämpliga och ger ett bra pris. I Danmark är detta inte möjligt, ty där har man ett offentligt monopol. Strider då detta mot EU-reglerna? Svaret är nej. Ordet "generande" tycker jag att man måste använda i ett annat sammanhang i kväll. Karin Falkmer säger att när vi gör så här med uppdragsarkeologin kan vi inte uppträda med trovärdighet när vi kräver att den inre marknaden skall genomföras på ett konsekvent och rakryggat sätt av andra länder. Sverige är det land som, näst efter ett par andra socialdemokratiskt styrda länder, har genomfört störst andel av den inre marknadens alla regler. I botten ligger ett av de få kvarvarande borgerligt-konservativt styrda länder i Europa, nämligen Tyskland. Vi befinner oss i gott sällskap i toppen av listan. Vi kan med hög svansföring säga att vi tycker att alla andra länder skall bli bättre, och vi skall också bli bättre på det som återstår. Men proportionerna i det som Karin Falkmer säger är ju - låt mig uttrycka det så - löjeväckande. Hon ställer uppdragsarkeologin i kontrast mot vad vi gör när vi klagar på att t.ex. Tyskland och Spanien med EU:s goda minne bestämmer att statsstöden till varven skall ökas med 10 miljarder kronor eller när franska staten bestämmer sig för att stödja sitt flygbolag Air France med 25 miljarder kronor. Sverige skulle inte med trovärdighet kunna kritisera dessa brott mot andan i den inre marknaden, eftersom vi inte lagfäster tvånget att upphandla uppdragsarkeologi i konkurrens! Var finns sinnet för proportioner? Om Karin Falkmer är så angelägen om detta tycker jag att hon skall rikta kritiken mot de partivänner som hon har i andra länder som bromsar och strävar emot. Sverige är ett föregångsland när det gäller offentlig upphandling. Jag brukar för häpna åhörare från andra länder berätta att Regeringskansliet i Sverige använder det franska telemonopolets bolag för Regeringskansliets växel. Det är billigare och det ligger i vårt intresse att spara pengar och anta det billigaste anbudet, trots att vi äger ett stort svenskt telefonbolag. De utländska åhörarna tror ju inte att jag pratar allvar. De tror att jag skojar med dem. Jag var senast i Paris och berättade detta på ett möte, och man blev fullständigt häpen. Men Karin Falkmer säger att vi inte har någon trovärdighet därför att vi inte har någon lagfäst konkurrensupphandling av uppdragsarkeologi. Är inte detta generande, Karin Falkmer?
Fru talman! Jag kan hålla med ministern om att Sverige inte tillhör de största syndarna när det gäller att uppfyllainre marknadsreglerna. Vi ligger också i framkanten i fråga om att ha öppnat upp och liberaliserat, inte minst tack vare det som hände under den borgerliga regeringsperioden. Men det var kanske därför som jag reagerade så starkt när vi fattade beslut i riksdagens kammare om att undandra uppdragsarkeologin från de offentliga upphandlingsreglerna inom den inre marknaden och i Sverige. Samma dag hade vi sammanträde i EU-nämnden där grönboken om offentlig upphandling diskuterades. Regeringens politik och den moderata politiken stämde då väl överens. Vi ser bristerna i många länder när det gäller att uppfylla dessa krav. Vi inser den ekonomiska betydelsen för Sverige och för EU om den inre marknaden fungerar bättre. Det är därför som det onödiga avsteget, att stoppa ned uppdragsarkeolgin i en byrålåda märkt "myndighetsutövning", är så onödigt. När man på EU-nivå diskuterar med de andra medlemsländernas politiker är det viktigt att man själv har rent mjöl i påsen i alla avseenden. Därför är ett sådant här - som jag ser det - onödigt undantag från den svenska linjen som detta med uppdragsarkeologin utgör, så olyckligt. Då kan man bli slagen på fingrarna med: Ja, ni i Sverige är inte så otroligt lojala som ni påstår. Ni har ju faktiskt på ett område undantagit en verksamhet från offentlig upphandling. Jag ställde en fråga till ministern om ministern ser några möjligheter att få en bättre kontrollfunktion i regeringen. Enligt min uppfattning är det Näringsdepartementet som är ansvarigt för att se till att alla regler och lagar i Sverige stämmer överens med inremarknadsreglerna.

Fru talman! Jag har en bra kontroll. Det finns en organisation för detta just i Näringsdepartementet. Den fungerar utmärkt, och jag kan försäkra att det inte behöver inrättas någon ny organisation. Återigen: Det fall som vi nu diskuterar är inte ett avsteg från EU:s regler, och det är inte tal om att vi gör några undantag, tvärtom. Vi förtydligar det som gäller, och vi utfärdar tydliga rekommendationer till dem som har att fatta beslut om detta, länsstyrelserna, att de skall beakta olika alternativ, inte minst privata sådana, som kan vara bra, billiga, som kan ge bättre metoder än andra och som kan specialisera sig och vara duktiga. Men det är inte sådan verksamhet som tvångsvis skall underkastas detta. Det skall andra myndigheter göra, och det skall de sköta lojalt. Jag nämnde Regeringskansliets telefonväxel som exempel. Karin Falkmer kommenterar inte min reflexion över det generande när det gäller proportionerna i den här frågan. Karin Falkmer sade att Sverige inte med trovärdighet kan kritisera andra länder som inte gör det som de skall göra på den inre marknaden, om vi behandlar uppdragsarkeologin på det här viset. Jag anser att detta är ett påstående helt utan sans och måtta. Jag har t.ex. aldrig hört någon moderat ta upp den oerhört viktiga fråga för inre marknaden som handlar om illojal skattekonkurrens. Ett litet land i Europas centrum med nollskatt och banksekretess stjäl skatteunderlag från andra länder och gör hela frågan om lika konkurrensvillkor för finansiella tjänster till en skenfråga. Där handlar det om konkurrens mellan skatteregler, det som EU-kommissionen nu kallar för illojal skattekonkurrens. Det är verkligt stora och viktiga frågor. Men jag har aldrig hört någon moderat uttala någon som helst åsikt om denna brist på den inre marknaden. I stället tar man upp denna fråga som är av helt andra proportioner. Jag har i dag träffat EU-kommissionens förre ordförande Jaques Delors, som är på besök i Sverige. Jag berättade för honom att jag skulle till parlamentet och debattera hans hjärtefråga om den inre marknaden. Han blev nyfiken och frågade vilka aspekter det handlade om. Då sade jag att jag hade fått en fråga om uppdragsarkeologin. Jag berättade hur det ligger till, hur vi upphandlar ibland på det ena sättet och ibland på det andra sättet, men att vi inte har någon lag som styr detta. Det hela sker i stor utsträckning i privat regi i dag. Jag berättade för honom att frågan gällde att vi håller på att spela bort vår trovärdighet i EU genom att vi gör på det här sättet. Jag vill inte vara indiskret och avslöja vad Jaques Delors gjorde för reflexion kring slutsatsen om vad Sveriges trovärdighet står och faller med, men låt mig uttrycka det så att han tvivlade på att jag var riktigt allvarlig när jag beskrev vad jag skulle till riksdagen kl. 23 en måndagskväll i juni och svara på för sorts fråga.

Fru talman! Jag förstår att det känns tryggt för Leif Pagrotsky att få luta sig mot Jaques Delors. I mitt förra inlägg lade jag ned stor pedagogisk kraft på att försöka att ge en förklaring till Leif Pagrotsky. Även om Leif Pagrotsky tycker att uppdragsarkeologin är en liten fråga i inremarknadssammanhang är det, för att man skall kunna agera med största möjliga trovärdighet i EU, viktigt att man själv på hemmaplan ser till att ha rent mjöl i påsen i alla avseenden. Jag ser ingen större skillnad mellan uppdragsarkeologin och upphandling av arkitektjänster eller andra tjänster med ett stort kunskapsinnehåll.

Jag anser att det är en miss från regeringens sida att inte se sambandet mellan uppdragsarkeologin och EU-direktiven för offentlig upphandling. Jag ser det som en brist i kontrollfunktionen inom regeringen att detta har kunnat ske.

Fru talman! Karin Falkmer säger att jag uppträder som om jag tycker att det här är en oviktig fråga. Det är en missuppfattning. Jag tycker att arkeologin, tillvaratagandet av vårt urgamla arv, är en oerhört viktig fråga. Det är en fråga med konsekvenser för många generationer framåt. Vad jag säger är att argumentet, att vi spelar bort vår trovärdighet när vi arbetar på den inre marknaden för att påverka den att bli bättre, är blåst bortom all rimlig proportion. Vi kritiserar spanjorer, fransmän och tyskar för statsstöd i flera tjugotals miljarder kronor som snedvrider konkurrensen eller för att de inte tillåter konkurrensupphandling av normala telefonitjänster eller annat. Skall de då komma till oss och säga: "Ni har ju inte obligatorisk anbudsupphandling på ett sätt som inte vi har visserligen, men som vi tycker att ni skall ha, och därför lyssnar vi inte på er."? Det är detta som jag säger är generande. Jag har aldrig sagt att frågan om hur arkeologin sköts är en oviktig fråga. Det är en oerhört viktig fråga. Återigen: Karin Falkmer har fel. Vi undandrar inte arkeologin från möjligheterna till marknadsupphandling, tvärtom. Vi klargör möjligheterna till marknadsupphandling och gör reklam för den. Vi underlättar och uppmanar till den. Vi undandrar inte möjligheterna, men vi låter bli att påtvinga marknadsupphandling i lag. Vad gäller den inre marknaden, som den här debatten gäller, är vi i framkant av andra länder. Vi kan med stolthet och självförtroende driva våra krav på den inre marknaden att andra länder skall bli bättre - och vi själva också på en del områden - och att den skall utvecklas vidare framåt, t.ex. vad gäller den offentliga upphandlingen, på ett sätt som gynnar Sverige, konsumenterna, skattebetalarna och de anställda. Detta hindras absolut inte av det som vi gör i den här frågan.

Fru talman! Låt mig allra först påpeka att det i den tryckta, utdelade talarlistan har angetts en annan taletid än den jag har anmält till kammarkansliet och att det som kan te sig som ett tidsöverdrag därför inte är något tidsöverdrag. Fru talman! Även om socialdemokraterna, att döma av opinionsundersökningarna, har en dålig tilltro i den svenska väljarkåren har de en mycket stark ställning i denna församling. När det gäller energipolitiken innebär det att socialdemokraterna kan få majoritet för snart sagt vilken energipolitik som helst. Ändå valde regeringen för ett år sedan att inte lägga fram sina förslag och få dem bedömda i riksdagen på sedvanligt sätt. I stället kallade man till partiöverläggningar om energipolitiken. Syftet med dem sades vara att man skulle få till stånd en bred energipolitisk uppgörelse. Det var viktigt för att vi skulle få långsiktigt hållbara spelregler för näringslivet. Nu har vi facit. Av regeringens målsättning om en bred och långsiktig energipolitisk uppgörelse blev ett fiasko. Den energipolitiska uppgörelse som riksdagen har att ta ställning till i dag är inte bred. Regeringen valde bort möjligheten att bygga vidare på 1980 års folkomröstningsresultat och 1991 års energipolitiska riktlinjer. Då hade man nämligen kunnat komma överens med Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Då hade man fått en i genuin mening bred energipolitisk uppgörelse. Den hade varit så bred att den fått stöd av 75-80 % av Sveriges riksdag. Den hade fått en total uppbackning av hela näringslivet. Den hade fått stöd av en samlad fackföreningsrörelse. I stället valde näringsminister Anders Sundström - välkommen! - att kasta ut de tre partierna ett efter ett ur förhandlingarna. Miljöpartiet åkte med på köpet. Hastigt och lustigt förvandlades genom ett klubbslag Fru talman! Den helomvändningen markerar ett uppbrott från de tillväxtorienterade och industrialistiska traditioner som har burit upp den svenska arbetarrörelsen under efterkrigstiden. De LO-män och LO-kvinnor och partiarbetare som slogs på barrikaderna för en förnuftig energipolitik i 1980 års folkomröstning slogs förgäves. LO-tidningen har recenserat regeringens helomvändning: "Med beslutet att snabbavveckla kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck har den socialdemokratiska regeringen slagit in på en väg som förvärrar den ekonomiska krisen och äventyrar vårt lands framtid som industrination. Socialdemokratin är ett barn av industrialismen. Partiets unika framgångshistoria beror på att det förmått hantera spänningen mellan arbete och kapital med konstruktiv skicklighet. Partiet har i sin praktiska gärning demonstrerat hur tekniska framsteg kan användas för att främja mänsklig frigörelse. Stundtals har denna optimism framstått som oreflekterad. I grunden har det dock handlat om en sund tro på vetenskap, förnuft och rationalitet. Nu vänder partiet industrisamhället ryggen." Regeringens nya energipolitik markerar inte bara ett uppbrott från socialdemokratins och Landsorganisationens historiska syn på tillväxt och industriell utveckling. Den innebär också att regeringen slår in på en splittringens väg. För att uttrycka det i torgmötestermer innebär energipropositionen en öppen konfrontation med folket, facket, näringslivet och den borgerliga oppositionen i riksdagen. Det är uppenbart att denna energipolitik splittrar Sverige i en situation när vi behöver allt annat än splittring. Den utlovade halveringen av arbetslösheten är i dag mer avlägsen än någonsin. Statistiska centralbyrån presenterade i maj arbetslöshetssiffror som är de högsta i byråns historia. Den totala arbetslösheten har bitit sig fast på nivån 13-14 %. I en sådan situation borde regeringen vara angelägen om att samla alla politiska krafter i samhället för att försöka åstadkomma så goda förutsättningar som möjligt för investeringar, tillväxt och sysselsättning. Vad gör då regeringen? Jo, den slår in på en väg som innebär ett medvetet förödande av produktionsresurser som står till det svenska folkhushållets förfogande. Man baxnar. Det är en kapitalförstöring som saknar motstycke i historien. Därtill kommer en annan sorts kapitalförstöring, nämligen ett förödande av förtroendekapitalet för landets politiska ledning. Fru talman! Regeringens energipolitik är inte bred. Den är inte heller långsiktig. Det var ju den andra målsättning som regeringen hade när man bjöd in till partiöverläggningar. Det vi skall behandla i dag är för det första en överenskommelse om vilka energipolitiska program som i statsbudgeten skall ersätta de program som nu, efter fem år, löper ut. Det är marginella medelstillskott jämfört med tidigare. Den andra delen består av energipolitiska riktlinjer. Det är en överenskommelse som väsentligen är begränsad till en eller möjligen två reaktorer i Barsebäck. Det finns inget långsiktigt i det, tvärtom. Efter år 2001 utlovar regeringen inget annat än ett fortsatt partipolitiskt schackrande med avstämningar och överläggningar, utvärderingar och kontrollstationer, analyser och förhandlingar. Häri ligger den riktigt stora skada som denna energiuppgörelse åsamkar svensk välfärd. Genom energiuppgörelsen med Centern och Vänstern har socialdemokratin lyckats med konststycket att skapa en bestående osäkerhet om vilka de långsiktiga villkoren egentligen är för att investera i industriell verksamhet i vårt land. Fru talman! Det kommer att kosta jobb. Jag förmodar att det är den insikten som är grundläggande för LO:s och LO-förbundens genuina, starka motstånd mot den energiuppgörelse som har träffats. Det handlar ingalunda enbart om industrifacken. Även ett LO förbund som Svenska kommunalarbetareförbundet höjer nu sin röst i protest mot regeringens ansvarslösa energipolitik. Fru talman! Denna politik är både extrem och destruktiv. Den är extrem därför att den bygger på överenskommelser med partier som hela tiden har befunnit sig i utkanten av den energipolitiska debatten. Den bygger på en överenskommelse med förlorarna i 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Den är destruktiv därför att den bygger på kapitalförstöring. Den bygger på att vi skall avveckla tillgångar som vi mödosamt tillsammans har byggt upp, tillgångar som bidrar till produktion, sysselsättning och välfärd. Och vi skall göra det utan att ha någonting bättre att sätta i stället. Trots att det alltså är mycket drastiska förslag som regeringen lägger på riksdagens bord - förslag som kommer att påverka Sveriges industriella framtid - har Anders Sundström mage att komma till riksdagen utan att presentera ett fullödigt beslutsunderlag. Jag kan inte tänka mig att det gick till så i Piteå, där kommunstyrelseordföranden skulle rodna om han för fullmäktige lade fram ett ärende med så dåligt beslutsunderlag. Vi har nu en lag om kärnkraftsavveckling ute på remiss. Den skall göra det möjligt för regeringen att efter eget gottfinnande och utan någon förvarning konfiskera känkraftsreaktorer genom att dra tillbaka givna drifttillstånd. Det lagförslaget har hafsats fram i Regeringskansliet på rekordtid. Trots att detta är en lagstiftning som har bäring både på egendomsskyddet i regeringsformen och på egendomsskyddet i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna har det hafsats fram. Häromdagen redovisade radio och TV hur Advokatsamfundet som en i raden av remissinstanser avvisar och tar avstånd från förslaget. Jag tycker naturligtvis att det är upprörande att se det lättvindiga sätt på vilket regeringen hanterar lagstiftningsmakten. Jag tycker också att det är avslöjande för regeringens lättvindiga syn på den privata äganderätten. Vår uppfattning i Moderata samlingspartiet är att denna lag om den realiseras kommer att skada Sveriges anseende som en stabil marknadsekonomisk rättsstat. Nu har riksdagen inte möjlighet att ta ställning till denna lag förrän i höst. Ännu finns det ingen granskning i Lagrådet. Ännu har regeringen inte beslutat sig för att lägga fram lagen för riksdagen. Ändå begär regeringen att riksdagen i dag skall godkänna riktlinjer för energipolitiken som gör det möjligt för regeringen att om sju månader använda denna obefintliga lagstiftning för att ytterligare sex månader senare beröva det börsnoterade företaget Sydkraft rådigheten över tillgångar i mångmiljardklassen. Lars Recke säger att det inte spelar någon roll hur det går med förhandlingarna. Statssekreteraren på Näringsdepartementet tycker att alla, inklusive Sydkraft, skall rätta sig efter det riksdagsbeslut som vi ännu inte har fattat och den lag som ännu inte existerar. Detta carte blanche-godkännande förväntar sig regeringen att riksdagen skall ge, utan att vi har en aning om vilka kostnaderna är. I energipropositionen redovisas ingenting om konsekvenserna för energiförsörjningen. Det står ingenting om konsekvenserna för miljön, ingenting om konsekvenserna för investeringarna eller för industrisysselsättningen, ingenting om vad som kommer att hända med utsatta regioner i landet - Norrlands inland, Norrlandskusten, Bergslagen - och ingenting om de sociala effekterna för hushållen. Jag tänker särskilt på småhusägarna med direktverkande el. Det står ingenting om konsekvenserna för samhällsekonomin i stort. Än mindre redovisar regeringen för riksdagen vilka statsfinansiella konsekvenser som kommer att uppstå om riksdagen godkänner de av regeringen föreslagna riktlinjerna. Läser man vårbudgeten kan man få intrycket av att det är gratis att stänga Barsebäck, för där finns inga kostnader alls medtagna. Fru talman! Det saknas inte spekulationer om vad det kostar att stänga Barsebäck 1 genom ett politiskt beslut i Sveriges riksdag. Sydkrafts styrelseordförande Nils Yngvesson har angivit kostnaden till 20 miljarder. Jag är mycket medveten om att Nils Yngvesson är part i målet, men hans uppgifter är ändå intressanta med tanke på att Nils Yngvesson har en bakgrund som en av socialdemokratins allra tyngsta kommunalpolitiker. Skulle Yngvesson ha rätt försvinner i ett slag det budgetöverskott som finansminister Åsbrink förväntar sig. Då försvinner också hela det fempunktsprogram som regeringen i vårbudgeten lade fram i hopp om att kunna reparera den sargade moralen i rörelse. Oavsett Nils Yngvessons kostnadsuppskattningar kvarstår faktum. I det ärende som vi skall ta ställning till i dag inte så mycket som antyder regeringen vilka kostnader som kommer att åsamkas statsbudgeten kanske redan nästa år. Det finns inte så mycket som en antydan. Man kan ha väldigt olika uppfattningar - det är ju bekant, fru talman - om både energipolitik i allmänhet och kärnkraft i synnerhet, men det borde inte vara möjligt för riksdagen att fatta avgörande viktiga beslut utan att ha en aning om vilka kostnader som kommer att uppstå. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1 i betänkandet, innebärande avslag på regeringens energiproposition i dess helhet. Nu har jag, fru talman, inga illusioner om utgången av dagens riksdagsbehandling. Med några få undantag kommer den socialdemokratiska riksdagsgruppen likt ledamöterna i näringsutskottet lojalt att baxa igenom förslaget. Energipolitik handlar som bekant väldigt litet om energi och väldigt mycket om politik. Det är maktpolitik. Det är partitaktik som ligger till grund för den energiöverenskommelse vi nu har att pröva. Vi har också känt denna vanmakt under näringsutskottets behandling. Jag avslöjar väl inga statshemligheter om jag säger att det i praktiken inte har varit fråga om någon realbehandling. Det har närmast varit fråga om terapeutiska övningar där vi har tagit emot delegation efter delegation från olika delar av svenskt näringsliv, som har framfört i huvudsak avvisande och kritiska invändningar emot energipolitiken. Det spelar ingen roll hur dåligt beslutsunderlaget är. Det spelar ingen roll att många socialdemokratiska ledamöter i denna kammare - jag skulle våga påstå att det gäller huvuddelen av ledamöterna i näringsutskottet - i djupet av sina hjärtan delar den kritik som vi riktar mot energiuppgörelsen. Beslutet är fattat, låt vara mot bättre vetande. Göran Person har bestämt sig. Olof Johansson skall hållas på gott humör. Detta är, fru talman, en beklämmande uppvisning, och det är politik när politik är som allra sämst. års energipolitiska riktlinjer var att kärnkraften så småningom skulle ersättas med förnybar elproduktion. Vi moderater har ingen anledning att ompröva det ställningstagandet. Vi står kvar vid den energipolitiska linje som vi formulerade som linje 1 i 1980 års folkomröstning om kärnkraften. För oss är energipolitik inget självändamål. Det är ett medel för att nå övergripande mål som har med sysselsättning och välfärd att göra. Inte heller är kärnkraft något självändamål för oss moderater, lika litet som kärnkraftens avskaffande borde vara det. Vi försöker och vinnlägger oss om att inta ett rationellt förhållningssätt. Vi erkänner att varje form av elproduktion har sina fördelar och sina nackdelar. Vi anser för vår del att kärnkraftens nackdelar - avfallsproblematik, höga säkerhetskrav under drift - med marginal går att bemästra. Hade vi, fru talman, inte gjort den bedömningen, skulle vi inte föreslå nedläggning av en kärnkraftsreaktor; vi skulle föreslå nedläggning av tolv kärnkraftsreaktorer. Man kan tycka vad man vill om de beslut som fattades på 60 och 70-talen om att satsa på kärnkraften och ett svenskt kärnkraftsprogram. Också de som är kritiska mot de beslut som fattades på 60 och 70 talen bejakar i dag den obönhörliga logiken och det obönhörliga förnuftet i att dra nytta av de investeringar som då gjordes. Med all rätt uppfattas beslutet att förtidsavveckla kärnkraft som irrationellt och som godtyckligt. Därför kan denna energiuppgörelse aldrig få ett brett stöd i det svenska folkdjupet. Det finns inga sakliga skäl, lika litet i dag som för 17 år sedan, för att fatta politiska beslut om att avveckla kärnkraften. Den lagstiftning som kom till efter folkomröstningen garanterar att kärnkraften kommer att fasas ut ur det svenska elproduktionssystemet på lång sikt. Jag vill ockå med tanke, fru talman, på den argumentation som inte minst näringsministern själv brukar använda betona att svensk kärnkraft inte är någon föråldrad teknik. Den är inte elproduktionens ånglok. Svensk kärnkraft håller hög standard, Trots det tankeförbud som en tidigare socialdemokratisk regering genomförde bedrivs det en fortlöpande forskning, utveckling och förnyelse. Det gör att de kärnkraftsreaktorer som vi i dag har i Sverige har föga gemensamt med dem som vi folkomröstade om för 17 år sedan. Jag skulle våga påstå att en allmän expertuppfattning är att de svenska reaktorernas teknologiska standard är fullt jämförbar med standarden i dagens många nybyggen i Fjärran Östern. Karin Falkmer kommer senare att utveckla våra synpunkter på tankeförbudet. Jag begränsar mig nu till att yrka bifall till reservation nr 12, där vi tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna föreslår ett omedelbart slopande av detta tankeförbud - en skamfläck i svensk lagstiftning. Fru talman! Energipolitiken har ju traditionellt varit en centralstyrd och statsdirigerad sektor av samhällsekonomin. Den har varit något som har ansetts ha med landets självförsörjningsgrad och försörjningstrygghet att göra. Med avregleringen av elmarknaden - den avreglering som har genomförts över de politiska blockgränserna - har den situationen i grunden förändrats. I dag fungerar elmarknaden som vilken annan marknad som helst. Producenterna möter konsumenterna på en fri marknad i konkurrens och försöker tillgodose deras efterfrågan på el och annan energi. Detta ger, fru talman, konsumenterna makt. Det ger konsumenterna en sådan makt att det får omedelbart genomslag om de ratar kärnkraftsel, likt konsumenter på en annan marknad ratade klorblekt papper. Avregleringen av elmarknaden ger oss alltså möjligheten att lägga ansvaret för utvecklingen, förnyelsen och miljöanpassningen av elproduktionsapparaten där det ansvaret rätteligen hör hemma, nämligen hos branschen själv. Det är paradoxalt att regeringen väljer att falla tillbaka i gammaldags plantänkande just i detta historiska ögonblick - när den här möjligheten öppnar sig. Regeringen brukar säga: Tolv reaktorer har kommit till med statens medverkan under kort tid. De kommer att bli gamla samtidigt, och då kommer de att läggas ned. Då ställs landet inför en akut elförsörjningskris. Nu måste staten ta ansvar för att undvika en panikartad avveckling. Vi måste se till att det här går lugnt och stilla till väga. När man resonerar på det sättet har man inte förstått den djupare innebörden av den elmarknadsreform som man själv har medverkat till. Man avslöjar också en häpnadsväckande brist på insikt i hur industriell verksamhet bedrivs och fungerar. Kärnkraftsreaktorer har inte någon specifik teknisk livslängd, varken de 25 år som en gång i tiden ledde socialdemokraterna fram till årtalet 2010 eller de 40 år som branschen brukar ange som reaktorernas konstruktionskrav. I princip går alla reaktordelar att renovera. Det innebär att en reaktors livslängd väsentligen är en kommersiell fråga. Varje reaktor kommer att leva vidare så länge som ägaren anser att det är lönsamt att årligen reinvestera de stora belopp som behövs för att möta myndigheternas säkerhetskrav och de egna kraven på hög driftsäkerhet. Men det är klart att man så småningom kommer till en tidpunkt när lönsamheten i de reinvesteringarna ter sig tveksam. Då fasar man i stället in i annan produktion och lägger ned reaktorn. Det enda som man med säkerhet, fru talman, kan säga om den här tidpunkten är att den inte kan förutsägas eller bestämmas av ledamöterna i den här kammaren. När vi moderater förespråkar en "naturlig" kärnkraftsavveckling som ett alternativ till regeringens energipolitik är det inte ett utslag av någon sorts marknadsekonomisk fundamentalism. Det handlar om att dra lärdom av statens interventioner på andra områden. Det finns inte längre någon egentlig skillnad mellan kraftbranschen och andra industribranscher. Och lärdomen från andra branscher är att staten bäst gagnar förnyelse, utveckling och miljöanpassning av produktionsapparaten genom att fastställa tydliga spelregler - lagar, miljökrav och skatter - men i övrigt hålla fingrarna borta. Regeringen skulle aldrig komma på tanken att tala om för Hylte Bruks när det är dags att skaffa en ny pappersmaskin. Men i det här fallet gör man just detta. Man går in och försöker styra produktionen i en enskild elfabrik, i detta fall elfabriken i Barsebäck. Vid en naturlig avveckling av kärnkraften sker det här stegvis. Det är just det som är poängen. Alla reaktorer blir inte gamla samtidigt och läggs inte ned samtidigt, eftersom reinvesteringarna inte fördelas jämt. De styrs, som i all industriell verksamhet, till de anläggningar som bedöms ha framtiden för sig. Vid en naturlig avveckling uppkommer inga onödiga samhällsekonomiska kostnader. Men när man stänger Barsebäck med politiska beslut uppkommer sådana samhällsekonomiska kostnader. Därtill uppkommer statsfinansiella kostnader och företagsekonomiska kostnader. Dessutom uppkommer, i fallet Barsebäck, stora miljökostnader. De miljökostnaderna är inte små. Vi vet att bortfallet av el från Barsebäck väsentligen kommer att ersättas med import av kolbaserad el från Danmark. För att man skall kunna ersätta en reaktor i Barsebäck måste man elda tre ton stenkol varje minut. Det är följdriktigt att miljöminister Anna Lindh också har förhandlat till sig en rätt för Sverige att fram till år 2010 öka koldioxidutsläppen med 5 % i en situation när alla andra länder kommer att minska dem. Vi moderater står kvar vid 1993 års klimatpolitiska beslut. Vi vill även framgent att Sverige skall ha en offensiv klimatpolitik och ta sitt globala ansvar. Fru talman! Runt om Sveriges gränser finns det gott om ledig elproduktionskapacitet. Både Sverige och Ryssland är hopkopplade med det finska systemet. Den paradoxala effekten av detta är ju att vi med avveckling av kärnkraftsreaktorer i Sverige riskerar att förlänga drifttiden vid det ryska kärnkraftverket i Sosnovyj Bor, eftersom vi ökar avsättningsmöjligheterna för den el som där produceras. Gentemot Litauen finns inte samma utbytbarhet. Men i framtiden kommer elsystemen runt Östersjön att länkas samman. Då kommer vi att få en direkt utbytbarhet också mellan de svenska kärnkraftsreaktorerna och kärnkraftverket Ignalina i Litauen. Liksom i Sosnovyj Bor är reaktorerna i Ignalina av Tjernobyltyp. Den paradoxala effekten av förtida kärnkraftsavveckling i Sverige kan därmed bli att vi försämrar kärnsäkerheten i hela norra Europa. För det bär Sveriges regering ansvaret. Den här politiken hotar inte bara miljön, utan den hotar framför allt jobben. En förtida kärnkraftsavveckling innebär att elpriserna pressas uppåt, och det riskerar naturligtvis särskilt att drabba ryggraden i den svenska industrin, den elintensiva industrin. Vi har redan sett effekterna av de energiskattehöjningar som har genomförts och som har lett till friställningar vid Metall i Sundsvall. Marginalerna är inte stora. Det finns en tendens att betrakta den tunga svenska basindustrin som någon sorts relik från industrialismens barndom, som någonting som snart skall kunna ersättas av tjänstebaserade kunskapsföretag. Men så är inte fallet. Den tunga svenska industrin är alltjämt en ryggrad. Den är högteknologisk. Den har stor betydelse för underleverantörsledet. Den svarar för en stor del av förädlingsvärdet i den svenska exporten. Bara skogsindustrin sysselsätter 120 000 människor, svarar för 17 % av exporten och gör av med el motsvarande produktionen i fem Barsebäcksreaktorer. Vår konkurrenskraft kommer att försämras. Det olyckliga är att det finns investeringsalternativ för dessa industrier. De är i stor utsträckning delägda av utländska företag. Vi oroar oss starkt för de regionala effekter som kan uppstå, eftersom de särskilt elberoende industrierna - de industrier som är känsliga när det gäller energipolitiken - är belägna i regioner som redan i utgångsläget är mycket hårt drabbade av arbetslöshet. Jag har någon gång sagt att vi, om vi inte bedriver en klok energipolitik, kan sätta ett stort kryss över varenda ort i det här landet som slutar på bruk, fors eller hyttan. Om den här industrin skall skyddas blir ju bördorna i stället desto större på hushållssektorn. Trots dessa realiteter vill socialdemokraterna framställa avvecklingen som en tillväxtmotor. Det är klart att en omställning av energisystemet kan leda till nya jobb i nya branscher. Men det är naturligtvis ingenting jämfört med alla de jobb som samtidigt slås ut i traditionella branscher när elpriserna stiger som en följd av samma omställning. Jag har förstått att regeringen nu knyter sin förhoppning till en storskalig biobränsleanvändning och att den skall kunna generera nya jobb i skogslänen. Men det är just i dessa län som jobb också kommer att slås ut i de traditionella basindustribranscherna. Det är för övrigt också svårt att se fördelen med att skogslänen byter ut högvärdig pappersmassa mot lågvärdigt vedbränsle. Hela teorin om att det skulle vara möjligt att åstadkomma tillväxt och sysselsättning genom kapitalförstöring ter sig bisarr. Om den teorin hade varit sann hade det naturligtvis inte funnits någon anledning att begränsa kapitalförstöringen till att gälla en eller två kärnkraftsreaktorer i Barsebäck. Det finns ju fortfarande en lång rad lönsamma industrier i olika branscher som regeringen skulle kunna stänga i förhoppning om att det skulle skapa tillväxt och sysselsättning och att man skulle kunna bygga upp någonting annat i stället. LO-tidningen skriver: "Med äppelkindad oskuldsfullhet utbrister socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande att nu måste näringslivet förstå att vi menar allvar . Näringsministern förklarar med Orwellskt nyspråk att avstängning av fungerande kärnkraftverk inte är kapitalförstöring utan i själva verket skapar nya jobb. Statsministern bidrar med obegripliga uttalanden om ekologisk tillväxt. Om näringslivet tror en tiondel på all avvecklingsretorik kommer inte en krona att investeras i Sverige." Fru talman! För oss moderater kommer det att vara och förbli en viktig uppgift att förhindra att LO tidningens, fackföreningsrörelsens och industrins alla farhågor besannas. Energiuppgörelsen leder Sverige åt fel håll, försämrar vår miljö och lägger ökade bördor på alla som lever och verkar i vårt land. Detta är en insikt som finns långt in i Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti. En sekteristisk energipolitik har inte framtiden för sig. Vårt land behöver en allians för tillväxt - för investeringar, företagande och sysselsättning. Tro mig, fru talman. Det breda folkliga stöd som finns för att svensk kärnkraft skall användas så länge den är ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt försvarbar, kommer oavsett dagens energipolitiska beslut att sätta den bortre parentesen för den olycksaliga energiuppgörelse som regeringen har ingått med Centern och Vänstern.

Fru talman! Den energipolitik som majoriteten i näringsutskottet redovisar i föreliggande betänkande är förödande för Sverige. Den splittrar nationen i en tid då vi behöver samling. Den avvecklar resurser i en tid då vi behöver utveckling. Den hotar arbetstillfällen i en tid då vi desperat behöver nya. Den leder till ökat misstroende mot Sverige som investeringsland. Den skadar naturen i en tid då vi behöver göra mer för att skydda den. Den har ett nationellt perspektiv i en tid då vi behöver bli mer gränslösa. Energipolitiken har en mycket stor räckvidd. Bland alla dem som uppvaktat näringsutskottet i denna fråga, påminde en om att inte sedan beslutet om löntagarfonder har näringslivet varit så starkt engagerat i sin kritik mot regeringen. Det känns mycket tungt att vara med om att fatta detta beslut. Kanske är det mest därför att jag är övertygad om att så gott som alla socialdemokrater i denna kammare, inklusive näringsministern, innerst inne vet att man nu är på väg att fatta ett djupt felaktigt beslut. Det skulle inte förvåna mig om näringsministern på det lilla blocket i bänken plitat ned två versrader i Kjell-Olof Feldts anda: Barsebäcksstopp är ett djävla skit. Nu har vi baxat det ända hit. Debatten om näringslivets villkor rasar vidare mot bakgrund av den enorma arbetslösheten. Över 700 000 människor som vill jobba saknar ett jobb att gå till. Det är ett stort slöseri med mänskliga resurser och ett svårt personligt lidande för den arbetslöse. Blir det nu fler jobb, blir det nu ett bättre företagarklimat med den energipolitik som utskottsmajoriteten förordar? Regeringsföreträdare hävdar att företagsklimatet är bra och hänvisar till The Economist och Financial Times. Fru talman! Det är varken regeringen, vi andra politiker eller finanstidningar som skall anställa alla de arbetslösa eller som i praktiken avgör om företagarklimatet är bra eller dåligt, blir bättre eller sämre. Det är företagarna som skall göra det. Vad de tycker om företagarklimatet och energiuppgörelsen har nog inte undgått någon. Aldrig har man varit så enig mot ett regeringsförslag sedan löntagarfondsstriden som man är mot regeringens energipolitik. I näringsutskottet har vi mött delegation på delegation som har framfört kritik och redovisat företagarnas frustration och t.o.m. förtvivlan inför detta näringslivsfientliga förslag. Till skillnad från under löntagarfondsstriden är stora delar av fackföreningsrörelsen också djupt missnöjd med regeringens politik. Hela Näringslivssverige, fack och arbetsgivare, står upp som en man och protesterar. Men näringsministern och näringsutskottets s-ledamöter väljer att följa sin partiledares taktiskt betingade kurs. Bara två s-ledamöter i denna kammare har modet att stå emot. Utanför riksdagen visar Barsebäcksanställda sina åsikter i frågan. Fru talman! Betänkandet vittnar också om en oförståelse för näringslivets och även hushållens behov av stabila spelregler. Det som kallas riktlinjer för energipolitiken innebär i verkligheten stor osäkerhet kring energiförsörjningen. Energipolitiken görs till ett evigt politiskt trätoämne. Betänkandet heter En uthållig energiförsörjning. Det kommer att resultera i en uthållig energidebatt. Majoritetens förslag till energipolitik sägs underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. I propositionen redovisas dock över huvud taget inga miljökonsekvensbeskrivningar av energiomställningen. När Lennart Fremling här i kammaren frågar näringsministern när en miljökonsekvensbeskrivning av Barsebäcksstängningen kommer att redovisas, svarar ministern "att det ligger i sakens natur att det inte är nödvändigt att presentera en samlad miljökonsekvensbeskrivning för de förslag som regeringen lagt fram i propositionen om en uthållig energiförsörjning". Ja, ministern, formellt är det säkert så. Men bara det faktum att regeringen säger att förslagen leder mot ett ekologiskt hållbart samhälle är ju ingen garanti för att det blir så. Vi i Folkpartiet oroar oss t.ex. mycket över riskerna med en storskalig ökning av fossilgasanvändning. På sida efter sida i propositionen kan man läsa att fossilgasen skall gynnas på olika sätt. Både statsministern, näringsministern och centerledaren uttalar i olika sammanhang sitt stöd för en fossilgasledning mellan Finland och Norge över Mellansverige. Leder en ökad fossilgasanvändning i Sverige mot ett ekologiskt hållbart samhälle? Vad anser näringsministern? På kort sikt, 5-6 år, kommer bortfallet av elproduktionen i Barsebäck att ersättas med fossilel från Danmark, Tyskland eller Karlshamnsverket. Så fungerar det nordiska elsystemet, vad än regeringen säger om ekologisk hållbarhet. Vi i Folkpartiet anser att det är mycket oklokt att inte ta klimathotet på allvar. Inför riskerna av en klimatförändring anser vi att det finns all anledning att tillämpa försiktighetsprincipen och utöva ett tydligt miljömässigt ledarskap. Regeringen abdikerar nu med Centerns hjälp från denna roll. Folkpartiet håller däremot fast vid riksdagens beslut från 1993 om riktlinjer för den svenska klimatpolitiken och det koldioxidmål som där slås fast. Även på andra punkter är propositionen och betänkandet ofullständiga. De ekonomiska konsekvenserna för hushållen, näringslivet och staten saknas i stor utsträckning. En del har visats i vårpropositionen och annat är aviserat till hösten, exempelvis den mycket nödvändiga översynen av energiskatterna. Trots dessa brister i konsekvensanalyserna är utskottsmajoriteten beredd att driva igenom detta mycket drastiska beslut som en stängning av en fullt säker och miljömässigt väl fungerande industrianläggning innebär. Även om kärnkraftverken kan drivas med god säkerhet under mycket längre tid än 25 år kommer kärnkraftsproduktionen, om det nuvarande förbudet mot ny kärnkraft ligger fast, inte att finnas i vårt land för evigt. Om säkerhetskraven blir för höga kommer underhållskostnaderna i de befintliga kärnkraftverken successivt att stiga, och kärnkraften blir allt mindre lönsam. Vi i Folkpartiet menar att det finns argument för att söka tidigarelägga den tidpunkt då Sverige kan klara sig utan kärnkraft. Vi tillstyrker därför regeringens förslag till omställningsprogram i huvudsak. Stöd till forskning och teknikupphandling är enligt vår mening exempel på ekonomiska styrmedel som bör öka möjligheten till introduktion av ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiproduktion. Fru talman! Folkpartiet kommer i valrörelsen att argumentera för att energipolitiken ändras på väsentliga punkter. Vår politik för fler jobb och mer resurser till vård och skola innebär bl.a. att våra kärnkraftverk nyttjas under hela sin ekonomiska och säkerhetsmässiga livslängd och att våra insatser ökar starkt för en bättre säkerhet i kärnkraftverken i våra östliga grannländer. Vi har i våra reservationer redovisat vår energipolitik på de många områden där den avviker från majoritetens uppfattning. Men för att undvika meningslösa voteringar yrkar jag bifall endast till reservation 3.

Fru talman! I dag är vi både glada och ledsna. Vi i Miljöpartiet de gröna är glada för att vi ser början på ett slut - ett slut för kärnkraften - men vi är också ledsna därför att det verkar att bli en långdragen process, bl.a. på grund av en kraftig neddragning av stöd till solenergi och teknikupphandling jämfört med förra energiuppgörelsen 1991. De poster som får noll kronor är stöd till sol och energieffektivisering inom industrin. Fru talman! Miljöpartiets tillblivelse är starkt förknippad med kärnkraftsomröstningen 1980. De som slöt sig till Gahrtons parti var missnöjda med folkomröstningen om kärnkraften. Det var helt obegripligt och oförlåtligt hur man lyckades manipulera svenska folket. "Att bygga ut för att avveckla med förnuft"-linjen, linje 2, som kastades in mellan nej och ja var socialdemokraternas och Folkpartiets uppfinning. Där började den vansinniga snabba utbyggnaden av kärnkraften och i dess fotspår utbröt svekdebatten när Fälldin dagtingade med sitt samvete och när Birgitta Dahl i en senare regering byttes ut för att det "oåterkalleliga" beslutet att påbörja avvecklingen skulle kunna brytas. Kraftiga överskattningar av elbehovet trummades in i svenskarnas hjärnor från linje 1-anhängarna. T.o.m. myndigheterna bedömde 1972 elanvändningen år 1990 till 250 TWh. Facit blev 139,7 TWh, trots en massiv satsning på subventionerad el, kärnkraftsel. Miljörörelsens motsvarande bedömning låg på 105 TWh, alltså betydligt närmare än vad experternas prognoser låg. Den 17-åriga kampen har varit ojämn. Näringslivet som står kärnkraften nära har suttit på propagandapengarna medan kärnkraftsmotståndarna har litat till medlemsavgifter och upprop om pengar till kampanjer eller helt enkelt använt sina egna kroppar för att stoppa kärnkraftens frammarsch. Kynnefjäll är ett sådant praktexempel där man än i dag vaktar sitt berg från att bli atomsopstation. Trots att kärnkraftskramarna har haft pengarna har de inte fått folket acceptans. Människor är inte så dumma att de inte begriper att kärkraftsintressenterna och ägarna m.fl. går sina egna ärenden i första hand medan motståndarna har andra bevekelsegrunder för att säga nej till atomkraften men ja till kärnkraftsavveckling. Detta gör de inte för eget intresse utan för barnens och barnbarnens och för att rädda denna planet från hotet som hänger över dem - det osynliga hotet. Eller som en flicka från det drabbade Vitryssland uttryckte det: När lärarinnan sade att vi skulle rita strålning, ritade jag gult regn och en röd flod. Fru talman! Motståndet mot kärnkraften och insikten att atomkraft inte hör hemma i ett kretsloppssamhälle har gått fram. Däremot har folkets tilltro till regeringens vilja och kraft att påbörja avvecklingen av kärnkraften successivt minskat. Men nu står vi inför det faktum att kärnkraften skall bort, och det verkar som att kärnkraftsanhängarna helt har tagits på sängen. De inte vill tro att regeringen tänker förverkliga folkomröstningens resultat. Och något av det grövsta är att kärnkraftsanhängarna säger att det inte gå att avveckla för då mister man kompetensen när personalen flyr sina jobb på kärnkraftsanläggningarna. Det är helt otroligt. Då är det verkligen bråttom. Detta är ännu ett skäl för att avveckla snabbare medan det fortfarande finns kompetent personal kvar. Sedan kommer näringsutskottets moderater som "lovar" att riva upp kärnkraftsbeslutet, om de skulle komma till makten efter valet. De vill inte att folkomröstningens resultat skall förverkligas och att demokratin skall ha sin gång. Olyckligtvis fanns det en intervju i en av dagstidningarna med Birger Schlaug på samma sida som nyss nämnda påstående om att stoppa kärnkraftsavvecklingen. I Intervjun håller Birger Schlaug dörren öppen för borgerlig samverkan, om Miljöpartiet får gehör för sina gröna krav. En sådan samverkan blir ju totalt omöjlig i det fall att moderaterna ämnar göra slag i saken och avbryta den påbörjade kärnkraftsavvecklingen. Som borgarna vet har vi mycket att anmärka på regeringens, Vänsterns och Centerns gemensamma förslag som vi skall ta ställning till, men det är ändå en början på en långbänk, som en viss potentat sade. Vi i Miljöpartiet de gröna visar att det finns andra möjligheter att nå målet att avveckla den sista reaktorn till 2010 enligt linje 2-partiernas tidigare beslut. Vi har en egen version och vision eller - som medierna myntat - vi står för den tredje kraften. Det är ett uttryck som passar alldeles utmärkt i detta sammanhang. Vi menar att grönt vinner, grön energi och gröna jobb. Vi anser att bågen inte spänns tillräckligt hårt av de andra partierna. Man tänker en oktav för lågt. För att ställa om till ett bärkraftigt ekologiskt samhälle som tar hänsyn till hela den globala verkligheten behövs det en satsning på lågenergisamhället, ett energieffektivt samhälle - nu! Fru talman! Sverige skall bli ett mönsterland när det gäller miljö. Ett ekologiskt hållbart Sverige är vårt mål, sade Göran Persson den 16 mars 1996 på socialdemokraternas partikongress. Kärnkraften är inte enbart en teknisk fråga. Den är en naturvetenskaplig fråga, en miljöfråga, en politisk fråga, en ekonomisk fråga, en etisk fråga, en demokratisk fråga, en opinionsfråga och en samhällsvetenskaplig fråga. Om hur detta land skall se ut tvistar de som har försökt att tyda det framlagda förlaget i betänkandet. En del ser ett mörkt moln av utsläpp sänka sig över landet och en tynande tillvaro för kärnkraften medan andra ser ett uppsving på arbetsmarknaden och en teknikutveckling för förnybara energislag samt en energieffektivisering. Vi i Miljöpartiet ser möjligheterna - ljuset. Ja, man skulle kunna säga att vi ser solljuset och dess chans att bryta igenom det totala mörkret. Det är vansinne att vi i dag endast använder en bråkdel av solens instrålning. Om lika mycket pengar av EU:s energisubventioner satsades på solenergi som på kol och kärnkraft per år skulle solenergin bli konkurrenskraftig inom 20 år gentemot traditionell energi. Vi ser också vilken potential det finns för att spara energi - att jaga negawatt i stället för att bygga ut megawatt. Eller som en energiexpert från USA säger: Vi borde vänja oss vid tanken att när vi köper en sparsam elektrisk apparat eller en maskin är det som om vi bygger ett litet kraftverk i vårt eget hus eller i vår fabrik. När jag installerar en glödlampa som behöver 15 watt för att avge lika mycket ljus som en normal 75-wattslampa har jag just byggt ett litet kraftverk. Det producerar 60 negawatt, alltså oförbrukade watt. Fru talman! Den billigaste och miljövänligaste energin är den icke använda. Till i dag har mer än 100 kärnkraftsreaktorer stängts runt om i världen. Ett tioårigt moratorium för konstruktion av nya reaktorer har utlysts av Frankrikes ledare Jospin. Frankrikes nya miljöminister har deklarerat att Superfenix, en breedreaktor, i Frankrike skall stängas. I Japan har Monju, en breedreaktor, stängts efter en olycka 1995 och förblir förmodligen stängd, och utan denna teknik som man ställt tro och hopp till inför framtiden stoppas den framtida atomkraften. Efter en annan olycka i Japan stängdes också Fugen. I USA stängdes nyligen två reaktorer av ekonomiska skäl: Connecticut Yankee och Maine Yankee. I Nederländerna stängdes denna vår Dodewaard tidigare än planerat av ekonomiska orsaker osv. Kärnkraften är utdöende och har bara varit en parentes i världens historia. Dinosaurierna dog ut när villkoren för deras existens ändrades, trots att de var störst och starkast. Ändå fortsätter män i maktpositioner att hävda att kärnkraften skall drivas vidare. Kärnkraftens tid är också förbi. Den är död. Miljöpartiet anser att en rimlig bedömning är att de rika industriländerna, som bara omfattar 20 % av jordens befolkning, måste halvera sin energianvändning om vi skall klara av vår gemensamma överlevnad på vårt hem i kosmos. Vi, Miljöpartiet de gröna, hävdar bestämt att en utveckling som inte håller för att ge framtida generationer välstånd inte är värd namnet. Vi hävdar, trots att det kan uppfattas som obekvämt, att alla människor har rätt till ett rättvist miljöutrymme och att vi måste lära oss att leva på ett sådant sätt att vi kan skapa det för alltid för människor som kommer efter oss. Det medför att vi i vår del av världen måste ändra livsstil. Ingenting säger att den nya hållbara livsstilen skulle ge sämre välfärd än i dag - tvärtom! Det samhälle som vi i dag lever i har, trots stor energiomsättning, inte ens lyckats klara de mål som har satts upp: låg arbetslöshet och stabil ekonomi. Än mindre har miljömålen kunnat uppnås. Fru talman! Miljöpartiet de grönas energipolitik innebär, till skillnad från den av regeringen presenterade politiken, en total omställning av energisystemet och en slutgiltig avveckling av kärnkraften till år Kärnkraften skall stå för sina totala kostnader. Om kärnkraften skulle betala sina totala kostnader på marknaden, skulle uranbrytningen med dess miljökostnader, kärnavfallshanteringen i tusen generationer, riskerna med den dagliga driften av reaktorerna, försäkring, rivning av kärnkraftverken, koldioxidutsläpp vid transporter av kärntekniskt materiel tas med i priset. Det skulle bli ett helt annat pris än dagens fiktiva pris. Miljöpartiet visar i motionen hur tre kärnkraftsreaktorer kan avvecklas under de kommande fem åren, samtidigt som koldioxidutsläppen från energisektorn minskar. Det innebär att vi utöver regeringens förslag vill avveckla ytterligare en svensk kärnreaktor. Ja, i morgon dag skulle regeringen kunna fatta beslut om att ta Ringhals 2 ur drift. Om knappa tre veckor går drifttillståndet ut. Faktum är att ju äldre reaktorerna blir, desto farligare blir de. Man räknar med att år 2000 kommer mer än 70 % av världens reaktorer att vara äldre än 25 år. Risken för ett nytt Tjernobyl ökar i takt med åldern på reaktorerna. Oskarshamn 1, som i år är 25 år, borde enligt tidigare beslut i riksdagen gå i graven. Att en olycka i Sverige skulle få ödesdigra konsekvenser är inte sannolikt. Det är sant. Fru talman! Det kännetecknande draget i dagens betänkande är att här saknas varje form av nytt styrmedelspaket för att ställa om energisystemet. En avvecklingslag aviseras, liksom några marginella förändringar i energibeskattningen, men det räcker inte. Stöd till investeringar, forskning och utveckling ligger kvar på oförändrat låg nivå eller lägre än i det förra energipolitiska beslutet från 1991. Regeringen presenterar inte en politik för omställning av energisystemet utan bara en politik som i bästa fall kan leda till stängning av två kärnkraftreaktorer med bibehållen eller förstärkt elbalans till priset av ökade koldioxidutsläpp. Propositionen kan knappast kallas en energiproposition. Möjligen kan den benämnas elproposition. Miljöpartiets metod för kärnkraftsavvecklingen skiljer sig från regeringens, eftersom den omfattar hela avvecklingen, inte bara inledningen. Det innebär ett aktivt utnyttjande av ekonomiska styrmedel för huvuddelen av kärnkraftsavvecklingen. Vi accepterar inte subventioneringen av kärnkraften, där förlusterna är socialiserade och vinsterna privata. Det finns goda exempel i världen där man inte subventionerar energin. Ett exempel på detta är Japan, som avsiktligt undvikit att subventionera energisektorn och som därmed haft relativt höga energipriser för sin industri. Japan har som bekant genomgått en snabb teknisk utveckling och nått betydande konkurrenskraft på världsmarknaden, medan länder med subventionerade energipriser, exempelvis i östra Europa, har haft ett lägre omvandlingstryck och en långsammare teknisk utveckling. Höjda energiskatter inom ramen för en skatteväxling är det viktigaste enskilda styrmedlet för att främja en omställning av energisystemet. Skatteväxlingen förskjuter, i vissa fall på ett radikalt sätt, konkurrenskraften mellan olika energislag samtidigt som den allmänt gör energiförbrukning dyrare och därmed ger incitament till energibesparing och effektivisering. Avvecklingslagen bör ha en utformning som gör att ersättningen till reaktorägarna baseras på bl.a. säkerhetsnivån och miljöpåverkan för respektive avvecklad reaktor. Eftersom reaktorerna blir äldre och farliga och, som Grön ungdom säger, gammal kärnkraft rostar alltid, och samtliga ständigt släpper ut radioaktivitet, skulle anspråken om ersättning reduceras till noll. Kärnkraften är en risk - det är som att spela rysk roulette. Att det hänt en kärnkraftsolycka i ett kapitalistiskt land som USA och i ett planekonomiskt kommunistiskt land som f.d. Sovjet är ingen garanti för att en sådan olycka inte skulle kunna hända i ett blandekonomiskt land. Ett faktum är att riksdagen aldrig klart har uttryckt vilken säkerhetsnivå man kräver av den svenska kärnkraften. Mot bakgrund av detta kräver vi att kärntekniklagen preciseras och skärps, så att lagen mer detaljerat uttrycker vilken säkerhetsnivå som skall krävas av de svenska kärnkraftverken. Miljöpartiet anser att frågan om kärnkraftens säkerhet inte bara är en teknisk fråga som skall hanteras av de tekniska tillsynsmyndigheterna. Säkerhet är också en fråga om värdering, vilken bör komma till uttryck genom politiska beslut. Vad kostar en kärnkraftsolycka? Miljöpartiet anser att kärnkraften skall betala sina kostnader fullt ut. Det betyder att reaktorägarna skall ha obegränsat skadeståndsansvar. Det obegränsade ansvaret innebär att kärnkraftsföretagens egna kapital kommer att tas i anspråk när skadeståndsanspråken inte täcks av försäkringar eller andra garantier. I ett system med obegränsat strikt ansvar, riskdelning och en i lag fastställd lägsta garantinivå för detta ansvar är det av största vikt att ha en rimlig uppfattning om vad de totala skadeståndsanspråken vid en svensk reaktorolycka kan uppgå till. I dag finns ett antal begränsade uppskattningar av en svensk atomkatastrofs kostnader, men kunskapen är mycket knapphändig. Miljöpartiet föreslår att en parlamentariskt sammansatt kommission går till botten med frågan om en svensk reaktorolyckas totala kostnader, omfattande såväl samhällets kostnader som privata kostnader. Kärnkraftselen skall kompenseras med minskad elanvändning genom konvertering från eluppvärmning, effektivisering och genom utbyggnad av ny elproduktion med förnybara energislag. På dessa områden kommer det en rusch i starten. Redan i vår har vi sett och hört att efterfrågan är stor. Den lilla människan undrar hur han eller hon skall klara av att finansiera omställningen. Vi i Miljöpartiet har därför från början gått in med rejäla stöd till sol, vind, effektivisering m.m. för att sedan trappa av dem ju närmare vi kommer slutet av kärnkraftsepoken. Vi vill ge 435 miljoner kronor till energirådgivning, även för industrin, i stället för regeringens 310 miljoner. Vi vill ge 300 miljoner till teknikupphandling av energieffektiv teknik, vilket är tre gånger mer än det som regeringen föreslår. Vi vill ge en miljard till Energiteknikfonden i stället för 870 miljoner och 2 Överutbudet av billig kärnkraft har de senaste decennierna inneburit att Sverige halkat efter i utvecklingen av förnybar energiteknik. Det gäller bl.a. vindkraft och vissa delar av anläggningar för kraftvärme. Om energiomställningen liksom annan ekologisk omställning också skall kunna ge väsentliga arbetstillfällen i Sverige, bör omställningen drivas i en sådan takt att svenskt kunnande och svensk tillverkningskapacitet hinner utvecklas så att det kan vara med och konkurrera. Därför säger vi att vindkraften skall få ett stöd på 1 miljard kronor i stället för 300 miljoner, som regeringen föreslår. Vi anser att stödet skall ligga på 25 % När det gäller konvertering är det så att det i dag totalt förbrukas 30 TWh el för uppvärmningsändamål i bostäder och lokaler. Enligt bedömning i en rapport från Fjärrvärmeföreningen är det med hänsyn till fastigheternas belägenhet m.m. möjligt att konvertera ungefär 12 TWh av den nuvarande eluppvärmningen till fjärrvärme. Därutöver är det möjligt att konvertera ytterligare ungefär 24 TWh från oljeeldning, kombipannor och annan uppvärmning till fjärrvärme. En del hus som kommer att konvertera till fjärrvärme har redan vattenburen eluppvärmning. Där blir konverteringskostnaden lägre. Om man vid en grov uppskattning räknar med investeringar på i genomsnitt 70 000 kr per hus, blir den totala kostnaden för konverteringen 7 miljarder kronor under femårsperioden. Vi kräver ett bidrag på åtminstone 40 %, vilket betyder ett anslag på 2,8 miljarder kronor. Regeringens bidrag är naturligtvis lägre. Detta vill vi i Miljöpartiet göra för att lösa problemen för de husägare som har lurats in i ett elberoende. Och inte nog med det: Vi kräver också att anslaget skall kunna gå till panna och skorsten och inte enbart till vattenledningar och ackumulatortank. Vi kräver dessutom att de som bytt till förnybar energi och energieffektiviserat inte skall bestraffas genom höjd fastighetsskatt. Fastighetsskatten skall i stället sänkas för dem som bygger och ställer om till ekologiska system. Normerna för ROT-bidrag bör ändras och rättas därefter. Fru talman! Miljöpartiet presenterar i motionerna ett fullt ut finansierat omställningsprogram omfattande ca 10,5 miljarder kronor om riksdagen beslutar sig för att stödja Miljöpartiets förslag om skatteväxling. Om inte, lägger vi på 12,6 miljarder kronor med vårt förslag. Det innebär 3,5 miljarder utöver regeringens förslag. Vi anser att också den svenska atomansvarighetslagstiftningen i grunden måste revideras med inriktning mot att kärnkraftsproducenterna betalar sina egna riskkostnader och tar ett fullt skadeståndsansvar i händelse av en reaktorolycka. Vi avvisar dessutom bestämt den glidning i klimatpolitiken som redovisas i propositionen. Sveriges internationella åtagande på klimatområdet skall ligga fast. Sverige skall driva en nationell politik som gör att dessa åtaganden uppfylls. Ursäkter av typen "de andra gör det ju inte" kan inte utgöra grund för att svika internationellt givna löften. Vi avvisar också bidraget för utbyggnad av små vattendrag. Dessa ingrepp ger större skada än effekt. Sverige har chansen att stänga Ringhals 2, Oskarshamn 1 och Barsebäck. Redan om knappt tre veckor, den 30 juni, går alltså tillståndet ut för en av de statliga reaktorerna, Ringhals 2. Om regeringspartiet menar allvar med att stänga en reaktor före valet 1998, anser vi i Miljöpartiet att denna reaktor vore den lämpligaste att stänga, eftersom det inte skulle finnas några hinder för det. Det är en statligt ägd reaktor. Varför inte ta krafttag och bevisa att ni menar allvar med att avveckla en reaktor före 1998 års val, Anders Sundström? Miljöpartiet står helhjärtat bakom samtliga reservationer, men av tidsskäl yrkar vi endast bifall till reservationerna 4, 18 och 24.

Fru talman! Mikael Odenberg inledde den här debatten med att säga att han talade i torgmötestermer. Jag tror kanske inte att hans halvtimmeslånga anförande hade inneburit några större lyssnarskaror ute på ett torg, och jag undrar litet över Moderaternas strategi för den här debatten. Skall man använda riksdagens talarstol som något slags träningsredskap inför kommande torgmöten eftersom man har satt upp så väldigt många ur sin riksdagsgrupp i talarstolen? Jag tycker, fru talman, att inriktningen måste vara mer saklig i stället för de här torgmötesapellerna. Från Kristdemokraternas sida har vi i Energikommissionen, och sedan i energiförhandlingarna, konsekvent drivit våra krav om ett stabilt och parlamentariskt väl förankrat energibeslut. Vi har haft, och har fortsättningsvis, som utgångspunkt att en omställning av energisystemet skall ske genom att kärnkraft fasas ut i den takt som förnybar energi fasas in och vi sparar el. På så sätt får vi det ekologiskt hållbara energisystemet. Det här innebär att det inte finns utrymme för en ny parentes i energisystemet i form av ökad användning av kol och olja eller utbyggd fossilgas - som ju naturgasen rätteligen borde benämnas. En satsning på fossilbränslen leder ofelbart till ökade koldioxidutsläpp och därmed till växthuseffekten, det för mänskligheten allt överskuggande miljöhotet. I aprilnumret av Naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt, beskrivs hur växthuseffekten nu ger en tydlig ekologisk kollaps i Södra Ishavet. Tidigare i år kom den årliga miljörapporten från Worldwatch Institute med dramatiska beskrivningar av vad som händer med vårt gemensamma jordklot om vi inte lyckas hejda fossilförbränningen och därmed följande koldioxidutsläpp. Man räknar med en höjning av medeltemperaturen på en till tre och en halv grad de närmaste hundra åren med fortsatta föroreningar av lufthavet. Det innebär att havsytan kommer att stiga. Oväder, som orkaner, blir vanligare och får dessutom ökad styrka. Över hela världen kommer vädret att bli mer extremt. Torka, översvämningar och värmeböljor väntas öka. Det här kan i sin tur leda till ökade problem med livsmedelsförsörjningen till en allt större världsbefolkning. När havsytan stiger översvämmas våtmarkerna vid kusterna - redan i dag jordens mest hotade naturområden. I tropiska och subtropiska områden, kommer den stigande havsytan att hota mangroveskogarna, som stabiliserar kusterna och utgör livsmiljö för ett mycket stort antal av både havslevande och landlevande arter. Uppvärmningen kan leda till att vissa djurarter utrotas. Det här, fru talman, är bara några exempel på vad som händer när växthuseffekten slår igenom, och det har alltså redan börjat ske i södra Ishavet. För att förhindra en utveckling i enlighet med detta scenario, måste alla länder, också Sverige, ta ansvar för att hejda utsläppen av koldioxid och snabbt minska dem. Vare sig inom energi eller transportsektorn kan vi tillåta ökade utsläpp. Tvärtom måste ett kraftfullt handlingsprogram upprättas och genomföras för att minska utsläppen. Jag kan ta ett konkret exempel som nu är aktuellt på grund av energipropositionen. Om regeringen, som det är tänkt, ger Göteborgs Energi AB tillstånd att anlägga ett naturgaseldat kraftvärmeverk enligt den tidigare planen, innebär det enligt beräkningar av Björn Gillbergs Miljöcentrum ett årligt nettoutsläpp av 600 000 ton koldioxid. Det rör sig då om ett av Sveriges största enskilda koldioxidutsläpp. Min fråga, fru talman, är: Hur går detta ihop med den lagstiftning som planeras syftande till att energiomställningen skall åstadkomma en ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiförsörjning byggd på förnybara energislag? Det går helt enkelt inte ihop. Detta är ett exempel på en konsekvens av energipropositionen. Vad gäller lagstiftningsförslaget, som vi ännu inte har fått på riksdagens bord, kan man ju också undra varför Naturvårdsverket inte har lämnat något remisssvar. Det kanske är så att man där har för kunnigt folk vad gäller just klimatfrågorna. Man ser effekterna av ett sådant energibeslut som riksdagen nu är på väg att fatta, och då skulle man motsätta sig det. I övrigt kan man när det gäller lagstiftningsfrågan, som vi alltså ännu inte har fått på riksdagens bord, också hänvisa till bl.a. Advokatsamfundets remissvar om brott mot grundlagen och Europakonventionen. Låt mig ta ett annat exempel i fråga om koldioxiden. Förra året importerades netto över 6 TWh kolkraft från Danmark. Det ledde bl.a. till att koldioxidutsläppen ökade med 23 % på den danska sidan om Öresund - en ökning med 23 % på ett år! 6 TWh kolkraft motsvarar koldioxidutsläppen från nära 1,5 miljoner bilar. Den här koldioxidmängden är regeringen med berått mod beredd att öka högst avsevärt. Fråga är: Vari ligger det miljömedvetna i detta? Om linjen att vi skulle tillföra el och spara bort el motsvarande en kärnkraftsreaktor innan vi trycker på stoppknappen, var det under lång tid uppslutning i den energiarbetsgrupp där jag företrädde Kristdemokraterna. Likaså var det uppslutning omkring att vi inte skulle tillföra fossilbränslen som olja, kol eller gas. Så sent som den 21 januari sade närings och energiministern här i riksdagens kammare: Jag har hela tiden sagt att en reaktor skall stängas av i den takt som vi tar fram alternativ, dvs. hushållning och byte av energislag, alltså i den takt som vi hushållar och tar fram alternativ till att producera el. Det är på det sättet som det skall gå till. Först skall man ha alternativen, därefter kan man stänga kärnkraftverken. Detta var den linje som vi hade under mycket lång tid i dessa energiöverläggningar. Dessvärre, fru talman, valde regeringen att strax före målgång ändra uppfattning på båda dessa avgörande punkter, alltså att vi skulle tillföra el och spara el innan vi stänger reaktorer. Vi skulle inte heller tillföra fossilbränslen. Regeringen ändrade uppfattning. I stället väljer regeringen att stänga kärnkraftsreaktorer för att i stället använda olja, kol och gas. Detta är ett felval som hotar hela omställningsprocesen. I stället för omställning av energisystemet riskeras nu för det första en fastlåsning vid kärnkraft beroende på att omställningsprocessen avstannar när man via fossilbränsle, och då främst genom en satsning på fossilgas, rycker undan förutsättningarna för framväxten av biobränslebaserad kraftproduktion. Om vi inte får fram tyngden och bredden i biobränslet, då får vi inte heller någon omställning, eftersom det är det avgörande och det som skall möjliggöra den totala utfasningen av kärnkraften. Om inte detta kommer fram misslyckas omställningen. För det andra blir det en ökad fossilbränsleanvändning. Först mer olja när de avkopplingsbara elpannorna straffas ut, sedan ökad kolimport och sist men inte minst en storsatsning på fossilgas. För det tredje får vi också en risk för storskalig utbyggnad av resterande vattenkraft. När man inte får fram biobränslen, och när man kanske blockerar framväxten av det som skall vara alternativet, då kommer naturligtvis trycket på att man skall bygga ut de sista älvarna att öka. Och det har vi ju hört här i riksdagens kammare denna vår. Fru talman! Detta leder inte till det ekologiskt hållbara energisystemet - tvärtom. Jag beklagar att det är denna väg som regeringen nu tillsammans med Kristdemokraterna har haft tre bärande principer i energiöverläggningarna, principer som vi fortsättningsvis arbetar för. För det första: Omställningsprogrammet måste innebära att el tillförs eller sparas bort motsvarande vad en kärnkraftreaktor producerar innan utfasningen av kärnkraften påbörjas, detta för att garantera en säker eltillförsel till industrin och för att nämnvärda prisökningar på el förorsakade av omställningen ej skall inträffa. För det andra: Övergången till ett ekologiskt hållbart energisystem skall baseras på förnybara energikällor och inte på en ökning av fossilbränslen. Om motsatsen skulle ske - ökad förbränning av olja, kol och gas - rycks förutsättningarna för uppbyggnaden av ett biobränslebaserat energisystem undan, och dessutom ökar koldioxidutsläppen. Någon nämnvärd ökning av sysselsättningen kommer därmed inte heller till stånd via energisystemets omställning. För det tredje: Förutsättningen för att ett energibeslut skall bli långsiktigt är en bred politisk uppgörelse som kan hålla över flera mandatperioder. Ett energibeslut måste också vara tydligt och ge klara besked till aktörerna på energimarknaden och inte ge utrymme för tolkningstvister och oklarheter. Fru talman! Jag kan dessvärre konstatera att regeringen på dessa tre punkter övergivit den inriktning som fanns vid energiöverläggningarna. I stället äventyras hela omställningsprocessen och därmed möjligheten att fasa ut kärnkraften ur energisystemet. Jag kan också konstatera att den slutliga energiuppgörelsen inte handlade om sakfrågor och strävan att söka bredast möjliga samling utan mer om förhållandet mellan Centern och regeringen. Partitaktiken har gått före sakpolitiken. Vi har inte fått den breda nationella samling som hade varit önskvärd, utan vi har fått en nationell splittring. Vi kristdemokrater kommer också fortsättningsvis att arbeta för bredast möjliga uppställning i energipolitiken. Vi har motionsvägen tagit ställning till regeringens energiproposition i enlighet med våra ställningstaganden i energiarbetsgruppen. Med detta följer också att det till energibetänkandet fogats ett antal reservationer från Kristdemokraternas sida. Jag yrkar bifall till reservation 5 som handlar om riktlinjerna för energipolitiken. Därutöver har vi en rad reservationer, vilkas innebörd skulle leda till en kraftfullare satsning på eleffektivisering och utveckling av den förnybara elproduktionen - biobränsle, vindkraft, småskalig vattenkraft och solenergi. För att spara kammarens tid kommer jag inte att yrka bifall till dessa reservationer, men givetvis står vi kristdemokrater bakom samtliga våra reservationer i detta betänkande. Fru talman! Vid den särskilda energidebatten den 5 februari ställde jag några frågor till de partier som slutit energiuppgörelsen. Då förbegicks mina frågor med tystnad eller avledande och vilseledande information. Sedan dess har frågorna aktualiserats, varför jag nu återigen försöker få svar på dem. Ni som representerar de partier som slutit energiuppgörelsen, varför talade ni inte i samband med offentliggörandet av uppgörelsen om hur ni skulle ersätta bortfallet av en reaktor på ett år? Det var ju detta som var själva knäckfrågan. Varför står det ingenting om detta i propositionen, och varför står det ingenting om detta i utskottsbetänkandet? Varför har Sverige sett till att få bryta den internationella klimatkonventionen och öka koldioxidutsläppen med 5 %? Varför försöker ni fortsätta att dölja svaren på dessa frågor? Miljöministern har nyligen här i riksdagen sagt att det är naturgas som skall ersätta kärnkraften i den nordeuropeiska regionen. Vi vet ju alla att detta också är Olof Johanssons skötebarn. Varför säger ni inte som det är? Och vad säger ni om det faktum att en naturgasutbyggnad kommer att blockera framväxten av biobränslen, vilket därmed kommer att förhindra hela omställningen till förnybar elproduktion? Hur tacklar ni nu propåerna som framförts här i riksdagen från en ledamot av regeringspartiet om utbyggnad av storskalig vattenkraft? Frågorna är många, men svaren lyser än så länge med sin frånvaro. Lennart Daléus och Lennart Beijer nu är här vill jag be dem att svara på åtminstone en enda kort fråga. Kan var och en av er svara på frågan: Hur kompenseras bortfallet av en reaktor om ett år? Det handlar om omkring 4 TWh. Hur kompenseras detta? Det vore särskilt intressant att höra Anders Sundströms svar, eftersom han den 21 januari här i kammaren sade att man först skall ha alternativen, därefter kan man stänga av kärnkraften. Bra. Redovisa då hur bortfallet av dessa 4 TWh skall kompenseras på ett år. Det kan också vara intressant att få höra utskottets representant Barbro Andersson svara på denna fråga. Hur kompenseras bortfallet av dessa 4 TWh på ett år? Vi kristdemokrater kan inte acceptera att kärnkraft skall ersättas med ökade koldioxidutsläpp. Varken linje 1, 2 eller 3 vid folkomröstningen sade att man skulle ersätta kärnkraft med fossilbränslen. Det är faktiskt ett stort löftesbrott mot folkomröstningsresultatet. Er politik leder nu till att ni blockerar framväxten av biobränslen, att ni blockerar framväxten av förnybar elproduktion och därmed framväxten av nya jobb inom denna sektor. Ni förhindrar med er politik en omställning till ett ekologiskt hållbart energisystem. T.o.m. tidningen Aftonbladet och Mats Hulth, som är en av de ledande socialdemokraterna, har börjat upptäcka det stora miljösvek som regeringen med sina stödpartier håller på att genomföra. På DN Debatt skriver Mats Hulth angående regeringens miljö och energipolitik att den förda politiken rimmar illa med Ni som säger er vilja avveckla kärnkraften för nu en politik som kan leda till motsatt effekt. Domen över ert agerande kan inte bli någon annan än mycket hård.